Fru talman! Det är alldeles riktigt. Vi har olika uppfattning om den saken, Ingela Thalén. Jag anser att det för kvinnans hälsas skull borde ingå även det som vi vanligtvis kallar för normal mödrahälsovård i begreppet akut vård. Men jag vill återgå till frågan där jag hoppas att vi är överens, nämligen frågan om riktig akutsjukvård som kan bestå av aborter och vård i samband med förlossning. Hur kommer Ingela Thalén att gå vidare med den frågan? Kvinnor har uppenbarligen krävts på 1 600 kronor för ett läkarbesök, pengar som de definitivt inte har och en kostnad som gör att de har avstått från ett nödvändigt läkarbesök.
Fru talman! Så som jag tolkar sjuk och hälsovårdslagen är man i landstingen skyldig att ge akut hälso och sjukvård vid akuta tillstånd. Jag inser att det som Eva Zetterberg berättar om är gränsdragningsfall. Men jag har inte varit i kontakt med de fall som Eva Zetterberg här redovisar. Det är klart att vi får titta på dessa fall. Men utgångspunkten för vår diskussion måste vara alldeles klar. Vi talar om personer, utlänningar, som inte skall vistas i Sverige. De har fått ett utvisningseller avvisningsbeslut. Att vidga rätten till hälso och sjukvård till att omfatta personer i en sådan situation utanför akutvården tycker jag inte att man skall göra. Då leder vi in oss själva i en ganska orimlig situation. Men om det är så som Eva Zetterberg säger när det gäller kostnadsaspekten får vi gå in och se över den särskilda frågan.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag då bara tala om för Ingela Thalén att jag skall se till att Socialdepartementet får allt det material som finns på detta område. Jag uppmanar också till besök t.ex. i Hallunda och Botkyrka där det här har förekommit. Det finns även skriftligt dokumenterat. Det är min förhoppning att Ingela Thalén kommer att se över det här ordentligt. Sett till omfattningen är detta inte ett stort problem, men för de flyktingar och den personal som berörs är det ett stort problem.
Fru talman! En del av problemen röjs undan genom att man tar till sig det som står i sekretesslagen och genom att man använder det som står i hälso och sjukvårdslagen på ett adekvat sätt. De övriga exempel som Eva Zetterberg tar upp där det har förekommit diskussioner kring kostnader när det har gällt annan vård än akutvård får jag titta på i särskild ordning.

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om jag avser att ge en omedelbar redovisning av broprojektets ekonomi så som förutsätts i trafikutskottets betänkande 1994/95:TU2. Kerstin Warnerbring har frågat mig vilka åtgärder som regeringen avser vidta med tanke på de förändrade ekonomiska förutsättningarna i Öresundsbroprojektet. Per-Ola Eriksson har frågat finansminister Göran Persson om han ämnar efterhöra Riksgäldskontorets bedömning av risken för att skattebetalarna får träda in för att finansiera bron. Eftersom ansvaret i regeringen är så fördelat att det är jag som svarar för frågor om Öresundsbron kommer jag att besvara även Per-Ola Erikssons fråga till Göran Persson. Jag har också valt att besvara frågorna i ett sammanhang. Öresundsbroprojektets ekonomiska kalkyler påverkas av ett flertal olika komponenter. En av dessa komponenter är byggkostnaden. Andra komponenter i kalkylen är den ränta som kommer att belasta de lån som tas upp för projektet och de intäkter som kommer att erhållas från trafiken på bron. För någon vecka sedan öppnades anbuden på de första två entreprenaderna på Öresundsbron. Anbuden omfattade dels en sänktunnel i Drogdensundet, dels muddringen och uppfyllnad av de konstgjorda öarna söder om Saltholm. Ekonomiskt låg det lägsta anbudet på tunneln ca 15 % över budgetförutsättningarna, medan anbuden på muddring och uppfyllnad i stort sett låg i linje med budgetförutsättningarna. Eventuella fördyringar av förbindelsen jämfört med budget samt eventuella avvikelser från budget när det gäller andra komponenter i kalkylen för projektet innebär att projektets återbetalningstid förlängs jämfört med vad som i dag är kalkylerat. Jag anser det dock vara för tidigt att i dag dra några alltför långtgående slutsatser av hittills givna anbud. Senare i vår och under sommaren kommer ytterligare anbud att öppnas och granskas. Först när en helhetsbild finns av givna anbud kan jag bilda mig en fullständig uppfattning om projektets byggkostnad. Jag kommer därför inte att vidta några särskilda åtgärder med anledning av de anbud som hittills offentliggjorts. Jag är däremot beredd att i höst för riksdagen redovisa en samlad bedömning av projektets ekonomiska förutsättningar med hänsyn till givna anbud.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på mina två frågor. Men jag måste säga att jag är långtifrån nöjd. Egentligen säger kommunikationsministern "vänta och se". Jag tycker, med tanke på Öresundsbroprojektets ekonomiska utveckling, att det är att ta litet för lätt på saken att vänta och se. Jag tycker nog att kommunikationsministern på denna punkt visar en aningslös attityd. När man nu via medierna har fått ta del av de anbud som har lämnats in, visar det sig att byggföretagen har lagt anbud som innebär kostnader för byggprojektet långt utöver konsortiets beräkningar. Blir det resultatet, innebär det att man spelar hasard med skattebetalarnas pengar. Därför tycker jag att det vore rimligt att kommunikationsministern löpande redovisade inför riksdagen hur projektet utvecklas ekonomiskt. Nu skall vi alltså vänta till hösten. Jag kan förstå att man får en helhetsbild först till hösten, men jag tycker att kommunikationsministern under resans gång borde göra redovisningar för riksdagen. Dessutom föreligger det en uppenbar risk för att skattebetalarna får betala det här kalaset, genom den statliga kreditgaranti som staten har iklätt sig. Jag tycker att kommunikationsministern borde, om finansministern inte gör det, efterhöra hur Riksgäldskontoret ser på de statliga garantier som staten iklätt sig och efterhöra risken för att de måste lösas in. Det måste också bedömas i den fortsatta hanteringen av hela frågan. Jag vill upprepa min fråga: Avser man från regeringens sida att efterhöra Riksgäldskontorets uppfattning i denna fråga?
Fru talman! Först och främst vill jag tacka kommunikationsministern för svaret. Men kommunikationsministern har säkert redan förstått att inte heller jag är nöjd med detta svar. Projektets ekonomiska förutsättningar är inte bara beroende av anbudsgivningen, även om det råkar vara den som är mest aktuell just nu. Jag har ju redan tidigare tyckt att regeringen borde vidta åtgärder och redovisa för riksdagen vad som händer under tiden som projektet håller på. Om någon enda av budgetens förutsättningar spricker, måste ju Sverige och Danmark tillskjuta pengar i ett tidigt skede. Annars kommer Öresundsbroprojektet att hamna i skuldfällan, dvs. att räntorna blir större än intäkterna redan från början. De budgetförutsättningar som redan har fått oerhört skarp kritik är ju både beräkningarna av realräntan och beräkningarna av det antal bilar som skall trafikera bron och alltså betala den. Då skall vi komma ihåg att realräntan i verkligheten fortfarande är nästan dubbelt så hög som den är i budgetförutsättningarna. Det har dessutom nu under vintern visat sig att trafikströmmarna till Danmark minskar i stället för ökar, såsom förutsättningarna i budgeten är. Om kalkylen över huvud taget skall hålla måste räntorna gå ned, trafiken öka och tidsplanen för bygget hålla. Det här verkar fullständigt omöjligt. Hur skall vi få svenska folket att i dagens ekonomiska läge acceptera alla nedskärningar som måste göras, när man samtidigt anser att Sverige skall vara med och bekosta detta enorma miljardprojekt?
Fru talman! Om man skall göra en redovisning av riskerna varje gång man öppnar ett anbud, innebär det att bilden av hela detta stora projekt blir väldigt konstig. Jag vidhåller att vi i höst, efter sommarens anbudsöppning, kan se helheten och att det då är rimligt att göra denna redovisning för riksdagen. Det är självklart att man då, tillsammans med Riksgäldskontoret, skall värdera de eventuella konkursrisker som det skulle kunna innebära för konsortiet och Svedab om anbuden blir väldigt mycket högre. Det är ju om det hela skulle gå i konkurs som skattebetalarna behöver gå in. Ingen som arbetar med projektet i dag gör den bedömningen att det finns någon konkursrisk. Däremot har det förekommit sådana spekulationer i vissa medier. När det gäller kapitaltillskottet över huvud taget, sköt ju den gamla regeringen till kapital för att man skulle slippa en alltför hög skuldbörda i början, eftersom pengarna kommer in i efterskott. Kerstin Warnerbring tar upp detta att realräntan är för hög. Ja, vi har hög realränta i Sverige, medan den är något längre i Danmark. Men lånen kan tas upp på vilken marknad som helst.
Fru talman! Jag tycker att det är litet otillständigt att vi riksdagsledamöter måste läsa tidningar för att få information om Öresundsbroprojektets ekonomiska utveckling. Den informationen borde vi få från regeringen, eftersom det är riksdagen som har fattat beslutet - även om det var socialdemokrater, moderater och folkpartister. Regeringen borde redovisa inför riksdagen vad som händer. Även om brokonsortiet inte talar om konkurs - jag är inte förvånad över att de tiger så länge det går, därför att man kan inte förvänta sig att de skall tala om konkurs i dag; det vore att begära för mycket - finns det en fara för att skattebetalarna får träda emellan. Jag tror att regeringen snart har två möjligheter. Antingen ökar man trafiken, och offrar miljön, eller också får man ett projekt där man offrar skattebetalarnas pengar. Vilket avser kommunikationsministern att välja?
Fru talman! Kommunikationsministern säger i sitt skriftliga svar att vi skall kunna få en redovisning till hösten, men att den skall ges med hänsyn till givna anbud. Jag hävdar fortfarande att det inte bara är anbudsförfarandet som är viktigt, utan vi måste få en total redovisning av hur det ligger till, med hänsyn till att realräntan fortfarande är så oerhört hög och att det verkar fullständigt omöjligt att få det antal bilar som man har beräknat att åka över bron. Det finns alltså redovisningar som säger, att om byggkostnaden bara blir 20 % högre än beräknat, om realräntan bara blir 0,6 % högre än beräknat och om trafiken inte ökar i den takt som man har beräknat blir den här bron över huvud taget aldrig betald. Skall vi verkligen köra över de här skulderna också till kommande generationer, precis som vi gör med både miljöskuld och statsskuld? Jag tycker att vi måste ta ansvar för det här och se till att samtliga riksdagsledamöter har klart för sig vad detta innebär i god tid, dvs. före hösten.
Fru talman! En av orsakerna till att den svenska delen av projektet har blivit fördyrad är ju att den föregående regeringen hade väldigt svårt att komma till skott. Det var bl.a. det väldigt sena svenska godkännandet av förbindelserna som orsakade fördyringar. Man kan fundera över vem som var ansvarig för det i den gamla regeringen. Att säga att bron aldrig skulle bli betald om inte alla de förutsättningar som man hade från början uppfylldes är att fara med falska förespeglingar. Vad som händer är att det tar längre tid innan man kommer över gränsen, så att man kommer på plussidan. Men att säga att ytterligare ett antal år är samma sak som aldrig är att vara ovarsam med sanningen.
Fru talman! Kommunikationsministern är ute på hal is när hon påstår att den miljöprövning som den förra regeringen gjorde var orsaken till kostnaderna. Det innebär att hon menar att man skulle ha hafsat över miljöprövningen för att snabbt komma fram till ett beslut. Jag tycker att det är ett utomordentligt ansvarslöst uttalande från ett statsråd, om hon tar så lätt på miljöfrågorna i det största och mest miljöfarliga broprojekt som Sverige har haft att ta ställning till. Nu skall vi spara i ekonomin; varje vecka och varje dag ägnar vi oss åt de frågorna i riksdagen. Det här är svårt. Då rimmar det väldigt illa om vi samtidigt hotar att gå in med pengar i ett så hopplöst ekonomiskt projekt som Öresundsbroprojektet. Hur skall man få folk att acceptera besparingar som handlar om några miljoner, när det kanske rinner ut miljardbelopp i andra änden? Jag efterlyser återigen ett svar: Avser regeringen att lyssna på Riksgäldskontorets varningar?
Fru talman! Även om kommunikationsministern nu anser att det står en massa oansvariga saker i tidningarna, som man varken skall läsa eller tro på, är det så att svenska folket läser tidningar. Väldigt många i Sverige har mycket stor respekt för Dagens Industri, som onekligen har gjort massor med uträkningar om hur den här bron över huvud taget skall kunna betalas. Det är alltså Dagens Industri som säger att bron aldrig blir betald om trafiken inte ökar tillräckligt. Om trafiken ökar tillräckligt men vissa andra kostnader ändå ökar kan betalningstiden uppgå ända till 78 år. Det är klart att våra ungdomar är väldigt oroliga för sådana här saker. Jag förstår inte att kommunikationsministern inte vill ta på sitt ansvar att klart och tydligt redovisa hur ekonomin ligger till, hur man ser på detta, och på det sättet skapa en större acceptans ute i samhället för vad som pågår.
Fru talman! Jag förstår att det är svårt när man måste använda nya argument, som man gör om man är centerpartist och inte vill ha bron - först är det miljön och sedan är det då pengarna. Jag delar uppfattningen att det skall göras en seriös miljöprövning. Men det håller inte att sedan efteråt säga att eftersom vi gjorde en seriös miljöprövning, kan vi inte acceptera kostnaderna. Det blir ett cirkelresonemang som faktiskt inte bär. Det är av det skälet som jag tycker att det är litet konstigt att man nu säger att eftersom detta blir dyrt, skall vi inte göra det. Det innebär att vi kan räkna med fördyringar. Det kan inte bedömas i dag hur stora de kommer att bli. Det innebär att det tar längre tid innan bron går med vinst. Kostnaderna kan vi ta från miljökostnadskontot, vilket är viktigt att vi gör.
Fru talman! Jag har haft anledning att ge kommunikationsministern en eloge för ett agerande i ett annat sammanhang. Det var ett ärende som hon skötte med framgång. I dag vill jag inte ge kommunikationsministern någon eloge. Jag tycker att hon tar lätt på miljön och lätt på ekonomin. Den kombinationen gör att jag känner oro för framtiden när det gäller Öresundsbroärendets fortsatta hantering. Jag tror mig också veta att man inom Riksgälden hyser en viss oro för den kreditgaranti som staten iklätts i detta fall. Det är nog ett av de mest osäkra projekten. Jag tycker att kommunikationsministern inför en redovisning i riksdagen så fort som möjligt skall göra en samlad bedömning av Öresundsbrons ekonomiska och miljömässiga konsekvenser med tanke på de erfarenheter och lärdomar vi har fått under tiden.
Fru talman! Kommunikationsministern säger att vi hela tiden letar efter nya argument. Det behöver vi inte göra, för argumenten har funnits hela tiden. Dessutom är vi inte ensamma om argumenten. Vi vet ju också vid det här laget att kommunikationsministerns egna kamrater i trafikutskottet hade ungefär samma åsikter som vi har. Kommunikationsministern sade att det inte blir några problem med räntan därför att den är högre än i kalkylen och att det bara tar längre tid innan bron blir betald. Men då bortser hon från att lån utomlands också innebär en stor valutarisk, eftersom ju bron får inkomster i kronor men utgifter i främmande valuta. Det finns massor av sådana här frågor som behöver redovisas. Jag tycker att kommunikationsministern borde ta ansvaret för att komma med denna redovisning, inte minst för ungdomarnas och de kommande generationernas skull. Vi måste helt enkelt se till att det inte blir så som Mikael Kristiansen, styrelseordförande i Öresundskonsortiet, har sagt, att det bara är en fråga om vilken generation av användare som skall betala. Vi får inte ha det cyniska synsättet.
Fru talman! Jag tycker däremot att man kan ge Centerpartiet en eloge, därför att ni inom Centern har varit väldigt ståndaktiga och konsekventa i era uppfattningar i den här frågan. Det kan jag respektera er för. Men frågan handlar ju nu om att vi faktiskt har två riksdagsbeslut. Vi har kört i gång arbetet och kommit ganska långt på den danska sidan liksom på den svenska. Bedömningarna bland alla som håller på med detta är att det finns en ekonomi som håller och ett vettigt miljöinnehåll. Jag delar också uppfattningen att vi så fort som möjligt för riksdagen skall redovisa både ekonomiska och andra förutsättningar för det aktuella projektet. Det kommer vi att göra när vi har någonting att redovisa, vilket kommer att ske efter sommaren när anbuden är öppnade.

Fru talman! Eva Björne har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att skändning av Estoniakatastrofens offer skall kunna undvikas. Regeringen har tagit starkt intryck av den oro som främst de anhöriga har känt för att Estonia skall bli föremål för plundring e.d. Av denna anledning har regeringen dels fattat beslut om övertäckning av vraket, dels i samarbete med Estland och Finland förberett lagstiftning mot gravskändning. Den övertäckning av vraket som regeringen har beslutat om skall utföras så att den blir ett effektivt hinder mot plundring. Övertäckningen kommer att innebära att riskerna med och kostnaderna för aktiviteter på vraket blir så stora att det är högst otroligt att någon är beredd att ta dem. Till detta kommer den lagstiftning om skydd för gravfriden vid vraket efter Estonia som förbereds inom Justitiedepartementet. En proposition med förslag till en särskild strafflag som förbjuder dykning och annan undervattensverksamhet i vraket och området däromkring kommer att avlämnas till riksdagen inom kort. Liknande lagar förbereds i Finland och Estland. Jag tänker i mina kontakter med kolleger i övriga Östersjöstater verka för att man även där skall betrakta dykning vid vraket som gravskändning och bestraffa det därefter. Slutligen kan ytterligare bevaknings och skyddsåtgärder bli aktuella. Sjöfartsverket undersöker möjligheterna till detta i samarbete med finska myndigheter.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Såvitt jag förstår har det varit svårt att fatta beslut om hur man skall behandla Estonia. De som är mest berörda är de anhöriga. De känner en mycket stor oro inför att vraket skall plundras, att plundrarna skall hitta saker som har tillhört deras kära och nära och att dessa saker sedan skall komma ut i handeln. I svaret säger ministern att fartyget skall täckas över, så att riskerna med och kostnaderna för aktiviteter på vraket blir så stora att det är högst otroligt att någon är beredd att ta dem. Då vill jag fråga: Har ni i regeringen fattat beslut om hur övertäckningen skall ske? Det har ju förekommit uppgifter om att fartyget skall grävas ned, att det skall täckas med massor av betong eller nät osv. Har ni fattat något beslut i frågan?
Fru talman! Som jag sade i svaret har vi en väldig respekt för den oro som många har känt vad gäller risken för plundring. Samtidigt skall man komma ihåg att de fartyg som man ofta har jämfört med har varit betydligt mer lättillgängliga än vad detta fartyg är. Det i sig gör att risken för plundring av Estonia är mycket liten. Men vi vill i alla fall undvika att man skall behöva bära på någon som helst rädsla för detta, vilket är skälet till regeringens beslut. Uppdraget med övertäckning ligger nu hos Sjöfartsverket, som förbereder och tar in anbud på hur det exakt skall gå till. Vi har i regeringsbeslutet varit ganska noga med att tala om hur det bör gå till, att det skall vara en betongövertäckning och att utformningen av övertäckningen skall ge ett värdigt intryck. Även om man inte ser den från ytan, är det viktigt att veta att det inte bara är en klump. Den skall ha en estetisk utformning som gör att anhöriga och andra kan uppfatta graven som värdig.
Fru talman! Ministern sade att de anhöriga inte skall behöva känna någon som helst rädsla för plundring. Det tar jag fasta på och hoppas att det verkligen blir en mycket säker inneslutning. Det finns ju, som vi vet, många som håller på med sportdykning t.ex., för vilka detta är attraktivt. Vi vet att man har varit nere på det tyska krigsfartyget Estonia, och vi vet att också andra fartyg har undersökts. Men jag ser fram emot att vi så småningom får en information om hur inneslutningen skall se ut. Det får inte sparas någon möda på att den blir så säker som det bara är möjligt. Vidare säger ministern att man har förberett en lagstiftning som skall förhindra plundring. Men Estonia ligger ju på internationellt vatten. Det skall bli intressant att få höra vad Lagrådet säger. Finns det möjligheter att ingripa mot andra än de tre länder som har kommit överens om denna lagstiftning?
Fru talman! Först den praktiska inneslutningen: Jag har i slutet på mitt svar också talat om ytterligare bevaknings och skyddsåtgärder. Jag kan inte göra det tydligare än så, men det handlar ju om samma skyddsåtgärder som vid ubåtsjakt och liknande. Också detta är en garanti för att det praktiskt skall vara omöjligt att ge sig på fartyget. När det sedan gäller lagstiftningen är det tre länder som har kommit överens om en gemensam lagstiftning. Övriga Östersjöländer har uttalat att de är villiga och intresserade av att använda sin lagstiftning för att ge samma skydd.
Fru talman! Installationen är densamma som vid ubåtsjakt, säger ministern. Innebär det att man kommer att installera fasta anordningar på botten runt Estonia? Eller innebär det att man har möjlighet att övervaka med radar, som jag vet att finska marinen gör? Vilka möjligheter har man att ingripa mot plundrare som trots allt beger sig ut till detta ställe på Östersjön för att skända denna grav?
Fru talman! När det gäller det praktiska skyddet radarövervakar redan i dag de finska myndigheterna, det är alldeles riktigt. Men som komplement till radarövervakningen kommer också fasta installationer att göras. Jag kan inte säga mer om detta i dag. Kan man stoppa plundrare? Ja, vad man också i dag kan göra utan lagstiftning är att störa och genomlysa när man vet om att någon närmar sig.

Fru talman! Det innebär alltså att man i princip bara kan störa verksamheten och inte med laglig rätt kan ingripa och köra bort de inkräktare som kommer till denna gravplats. Kommer vi att få en saklig och ingående information om vad som kommer att göras, dels med övertäckningen, dels vad gäller bevakningen.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte svarade på frågan om information. Självfallet kommer både anhöriga och övriga att få en mycket fyllig information om hur det hela kommer att gå till.

Fru talman! Stig Bertilsson och Kjell Ericsson har ställt frågor till mig om SJ:s aviserade planer på förändrad godstrafikstruktur i Dalsland och södra Stig Bertilsson har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att motverka den utglesning av godstrafiken på järnväg som nu pågår. Kjell Ericsson har frågat mig om regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder för att förhindra att järnvägstrafiken försämras i det aktuella området. Med hänsyn till de likartade frågeställningarna har jag valt att besvara frågorna i ett sammanhang. 1988 fastställdes att järnvägen skulle ges förutsättning att spela en viktig roll som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel. En av dessa förutsättningar är att SJ skall bedriva tågtrafik på affärsmässiga villkor. Detta innebär bl.a. att SJ förväntas genomföra ett omfattande effektiviseringsoch rationaliseringsarbete. Det pågående rationaliseringsarbetet inom SJ:s godstransportdivision är ett led i arbetet att leva upp till ägarens krav på att affärsverket SJ skall stärka sin lönsamhet. Det är av avgörande betydelse att SJ har en stark ekonomi för att därmed kunna erbjuda sina kunder en konkurrenskraftig service. Järnvägen har en central roll i den svenska godstrafikförsörjningen med basen i de tunga godsflödena över längre avstånd. Järnvägen har framför allt sina konkurrensfördelar på längre avstånd och svarar för 28 % av transportarbetet över 10 mil. Regeringens strävan är att ytterligare stärka denna roll. Det är väsentligt för miljön och för näringslivet som kunder. För att ytterligare öka järnvägens marknadsandelar är jag beredd att arbeta för en utveckling av kombitransporterna. Med en satsning på kombitrafik kan man t.ex. utnyttja järnvägens fördelar på långa avstånd och samtidigt lastbilens flexibilitet i närtrafiken. Utöver kombitrafiken är det möjligt att utveckla olika former av matartrafik på delar av stom och länsjärnvägsnäten. Matartrafikbolag kan t.ex. i samarbete med SJ sköta den lokala godstrafiken i delar av
Fru talman! Tack så mycket, kommunikationsministern, för svaret. Det var ett sympatiskt svar, om än kanske i någon liten del en bit ifrån SJ:s verklighet. Jag skall be att få kommentera det litet grand. Västsverige som har föranlett frågan. SJ säger att man avser att lägga ned ett antal godsterminaler, och man skall koncentrera sig på ett strategiskt nytt sätt i stället. Det är naturligtvis som kommunikationsministern säger: SJ har till uppgift att driva en vinstgivande verksamhet och måste fortlöpande se över sin rörelse. Men det finns, och det vill jag säga till kommunikationsministern, anledning att ifrågasätta långsiktigheten och trovärdigheten i det agerande som vi ser i detta fall. Det baserar jag på att det bara är något år sedan som SJ slog fast att man avsåg att behålla den nuvarande inriktningen i Dalsland. Med utgångspunkt ifrån detta investerade företagen i något fall hundratals miljoner kronor utifrån de nyligen avgivna förutsättningarna. Så kommer dessa signaler. Dessutom upplevs det som att SJ direkt har prissatt sig ut ur marknaden när det gäller godstrafik i Dalsland. Jag har därför uppfattningen, fru talman, att SJ inte visar att man långsiktigt vill arbeta med denna typ av verksamhet. Det som saknas är en långsiktig, tydlig signal. Detta är också någonting för SJ:s ägare och ledning. Det är av den anledningen jag vill komplettera frågan till kommunikationsministern i dag. Eftersom jag upplever det svar som kommunikationsministern ger som ett bra svar vill jag också fråga om kommunikationsministern är beredd att aktivt medverka till denna typ av lösningar på järnvägssträckor där SJ inte vill verka självt.
Fru talman! Jag tackar också kommunikationsministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde frågan är de alarmerande rapporter vi har fått från både kommuner och företag i området om SJ:s planer. Med hänvisning till SJ:s dåliga lönsamhet vill man förändra på ett ganska dramatiskt sätt i södra Värmland och Dalsland. Man säger sig vilja förlägga ett terminalupplag mellan Mellerud och Billingsfors. De järnvägstrafikbaserade godsflödena skulle köras med lastbil till terminalen både från södra Värmland och från Dalsland. Ett sådant förfaringssätt förfäktas av alla berörda industrier i området. Enligt industrierna är det otänkbart att först lasta på lastbil och därefter köra till terminalen för att omlastning skall kunna ske till järnväg. De säger helt enkelt att omlastning inte är ett alternativt. Det blir också för dyrt för dem. Svaret är sympatiskt. Jag tycker också att svaret vad gäller matartrafiken är bra. Men SJ har inte erbjudit något sådant alternativ. Finns det sådana planer i det aktuella området?
Fru talman! När det gäller denna del av landet är jag informerad om att det finns en arbetsgrupp under landshövdingen som diskuterar hur man skall utveckla godstrafiken för att kunna fortsätta med järnvägstrafiken här. Det gäller också om och var man skall lägga en terminal - om det skall vara i Mellerud eller någon annanstans. Arbetet pågår. Det har kommit till stånd efter det att SJ talat om att man från deras sida är intresserad av att fortsätta trafiken i Värmland och Dalsland. Ett sätt att utveckla verksamheten är att utveckla matarbolagen. Det finns i dag sju matarbolag, varav flera faktiskt finns i denna del av Sverige. Det finns t.ex. ett som opererar på Lidköping, Herrljunga och Borås - det är faktiskt ganska nära - som för övrigt heter Shortline Väst. Det skulle mycket väl kunna vara ett sådant matarbolag som kompletterar trafiken på stomnätet.
Fru talman! Det jag efterlyser, och det vill jag säga till kommunikationsministern, är att SJ visar ett långsiktigt agerande. Min uppfattning är att SJ:s ägare på något sätt måste gå in och markera att det som behövs är långsiktiga beslut. Det är faktiskt bara ett år sedan man diskuterade just frågan om ett lokalt shortline eller matarbolag. Efter långt gående diskussioner och förhandlingar gjorde SJ helt om och sade att man skulle ta hand om det själv. Man ansåg inte att ett matarbolag skulle tas in. Efter ett år kommer man tillbaka och säger att man vill se över strukturen och att de berörda får vara vänliga att köra lastbil till en central mitt i landskapet. Detta håller inte, kommunikationsministern. Skall SJ vara trovärdigt måste man lämna ett mer långsiktigt besked. SJ:s trovärdighet har dess ägare ett ansvar för. Jag tycker att kommunikationsministern skall medverka till det.
Fru talman! Jag vill också betona långsiktigheten. Det berör ganska många företag. Så sent som för ett år sedan lovade man att trafiken skulle vara kvar. Ett exempel är Värmlands trä i Säffle, där man lastar 600 vagnar per år. Om de skulle förlora denna trafik förlorar de marknaden också. Det mesta går till Norge, och de är inte konkurrenskraftiga om de inte kan köra på järnväg dit. Det slår hårt också mot enskilda företag. Det är viktigt att man både är långsiktig och serviceinriktad och att man tar frågan på allvar. SJ har som jag sade inte erbjudit något alternativ med matartrafik. Jag hoppas att det blir fallet.
Fru talman! Som avslutning kan jag bara konstatera att jag tror att vi har ungefär samma uppfattning. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att SJ både är långsiktigt och tydligt i sin trafikpolitik och sina affärer. Bara då kan både kommuner och kunder veta vilka spelregler som gäller.
Fru talman! Med all respekt, kommunikationsministern: Jag skulle vilja ha ett mer konkret svar. När vi tittar på SJ:s hantering av godstrafiken ser vi att SJ 200 miljoner kronor. Man säger att förlusten i denna del av riket var ca en halv miljon. Med detta som grund vänder man sig till kommunerna och skriver att man vill göra om det som parterna var överens om för bara ett år sedan. Jag tror därför, kommunikationsministern, att det krävs någon form av aktiv signal från ägaren där man visar sitt intresse. Det tror jag skulle vara mycket bra - inte bara för SJ, utan framför allt för godstrafiken och dess möjligheter i detta landskap.
Fru talman! Det är viktigt för näringslivet både i Dalsland och i södra Värmland att problemet kan lösas på ett tillfredsställande sätt. SJ har tidigare agerat och lovat att man skall fortsätta, men nu skall man lägga ned. Man erbjuder bara lastbilstjänster. Man kör till en terminal. Det är inte tillfredsställande. Jag tror också att det behövs en aktiv signal från ägaren om att verksamheten måste ske på ett visst sätt, så att godstrafiken kan bevaras också i framtiden.
Fru talman! För att det inte skall råda någon osäkerhet på området tror jag att vi först måste slå fast att SJ:s godstransportdivision har krav på sig att stärka sin lönsamhet. Det är vi som gemensamma ägare som är ansvariga för det. Därför är det viktigt att vi erbjuder kunderna en konkurrenskraftig service. När det gäller situationen i Dalsland kan jag säga att den arbetsgrupp som leds av landshövdingen just nu i denna dag jobbar och skall redovisa sitt resultat före den 1 juni, om jag har fått rätt informationer. SJ uppger att man inte planerar några som helst förändringar innan dess. Det är självklart att den debatt vi har nu och de signaler som kommer härifrån också har betydelse för vilka besked vi får och för de krav om långsiktighet som vi alla som ägare ställer på SJ.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig om jag är beredd att utvidga lånemodellen för kvinnliga företagare till att även gälla för invandrarföretag. Jag håller med Marianne Andersson om att det i många fall är särskilt svårt för invandrare jämfört med svenskar att få finansiellt stöd för att omsätta affärsidéer till färdiga projekt. Det finns också andra etableringshinder för invandrarföretag i form av bristande kännedom om språket, regelverket och den svenska marknaden. Trots dessa svårigheter är det överraskande många invandrare som lyckats etablera en egen verksamhet tack vare hårt arbete och stöd från de egna etniska nätverken. Andelen egna företagare bland sysselsatta utomnordiska medborgare har ökat från 9 % 1990 till 15 % 1994. I dag finns det kring 12 000 invandrarföretag. Regeringen kommer i april att överlämna sina förslag till arbetsmarknadspolitiska insatser till riksdagen. I en proposition som just nu bereds i regeringskansliet kommer förslag till insatser för invandrare att ingå. Jag är inte beredd att i dag, innan beredningen är färdig, säga om den i och för sig framgångsrika lånemodellen för kvinnliga företagare kan bli aktuell för invandrarföretag.

Fru talman! Jag kan inte i dag svara på hur vårt förslag kommer att se ut i april. Det får man vänta med till dess. Jag vill dock bara säga att då det gäller möjligheten att starta egna företag så finns ju starta-egetbidraget. Det går att kombinera med olika typer av praktikplatser. Det är inte så att samhället inte har möjlighet att gå in med riskkapital. Det här är ett riskkapital i form av lönekostnader under ganska lång tid. Det företagsstödet finns. Det är fråga om längre tid för invandrare än för andra grupper.

Fru talman! Jag tycker inte att man kan säga att dessa två saker inte hör ihop. Om ett företag blir avlastat sina lönekostnader ökar företagets möjligheter att investera i maskiner och varulager. Det är klart att det finns ett samband. Om samhället tar över en kostnad för en del av företaget ökar företagarens möjligheter att investera i den andra delen. Man skall alltid se över sådana här saker. Man skall dock vara försiktig med att hamna i en situation där konkurrenssituationen blir besvärlig. Det gäller t.ex. om vissa företag har oerhört generösa finansieringar och konkurrerar på samma marknad som de företag som helt saknar samhälleligt stöd.

Fru talman! Man kan föra ett sådant resonemang nästan hur långt som helst och säga att vi skall införa det här stödet generellt. Nu har vi en typ av stöd för kvinnligt företagande - kvinnolån. När det gäller invandrarna har vi en annan typ av stöd som de kvinnliga företagarna inte har, nämligen praktikperiod. Det innebär att samhället under en längre period kan ta kostnaden för löneandelen i företag. Därmed ökar företagarens möjlighet att investera i maskiner och varulager. Det är fråga om hur omfattande stöd vi skall ge för att ge folk möjlighet att starta ett eget företag. Jag vill fundera över det, och vi återkommer i april.

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om jag är beredd att ersätta ungdomsintroduktionen med mer effektiva åtgärder. Den 27 mars deltog drygt 4 700 ungdomar i åtgärden ungdomsintroduktion. Det är ett litet antal med tanke på att 24 000 platser beräknats för ungdomar i åldern 20-24 år. Det finns län där ungdomsintroduktionen har blivit bättre utnyttjad än i Örebro, och det tyder på att det inte är enbart åtgärden i sig utan att även andra faktorer bidrar till att den är så litet utnyttjad. Jag har förståelse för oron hos kommuner, länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar för hur unga människor skall få sysselsättning. I april skall regeringen överlämna sina förslag till arbetsmarknadspolitiska insatser till riksdagen. I den proposition som just nu bereds i regeringskansliet kommer förslag till åtgärder för ungdomar att ingå.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Det finns positiva inslag i svaret. En av den nya regeringens allra första åtgärder var att avskaffa ungdomspraktikplatserna. Det tycker jag var ett dåligt prov på handlingskraft. Antingen måste det ha berott på en vilja att ändra för ändrandets egen skull eller också på en rejäl felbedömning. Detta kan möjligen bottna i tron att en expanderande industri snabbt skulle kunna tillhandahålla dessa 24 000 platser för ungdomsintroduktion. Det passar inte alls för den offentliga sektorn. Kommuner och landsting har inga, eller åtminstone mycket små, möjligheter att utnyttja ungdomsintroduktionen. De kan nämligen inte utlova sex månaders anställning, så som situationen ser ut inom den offentliga sektorn. Jag tycker alltså att det skulle vara klädsamt om arbetsmarknadsministern ville tillstå att det var ett misstag att ersätta ungdomspraktiken med ungdomsintroduktion. Jag sade "ersätta". Ungdomsintroduktion är inte nödvändigtvis en åtgärd som borde tas bort, men den borde i alla fall inte ha ersatt ungdomspraktiken. Om ett sådant erkännande kunde ges, skulle man med någon tillförsikt och med en försiktig optimism kunna se fram emot den proposition som skall komma i april. Om insikten om problemet finns fullt ut, kan man hysa förhoppningen att de åtgärder som utlovas kommer att bli en del av lösningen av det här problemet.
Fru talman! Jag vill börja med att säga till Rose Marie Frebran att jag tror nog att vi har insikt om problemen. Vi lever ganska nära de stora bekymmer som följer med ungdomsarbetslösheten och de konsekvenser den får. Det är alltid svårt att fundera över vilka åtgärder som är mest effektiva. I vår regering har vi prioriterat utbildningsinsatser för ungdomarna. Vi har ökat volymen på utbildningen. Vi har tyckt att det är det viktigaste. Vi har satsat på ungdomsintroduktion, eftersom vi har ansett att fasta jobb också har haft mycket hög prioritet. Vi har så mycket som möjligt försökt styra insatserna mot fasta jobb och ökad kompetens. Jag tror att det är mycket viktigt att just ungdomar, som kanske har 30-40 år kvar av yrkesverksam tid, använder den tid de inte har ett jobb till att antingen försöka få ett jobb eller till att förbättra sin utbildning och öka sin kompetens. Det har varit vår huvudinriktning när det gäller ungdomar. Jag säger inte att den har varit tillräckligt, men jag tycker ändå att det är viktigt att man har den inriktningen. De senaste månaderna har jag faktiskt blivit litet bekymrad när jag har sett hur ungdomspraktiken används många gånger. Ett antal, alltför många, företag har faktiskt vant sig vid att man via praktik löser ett problem i företaget i stället för att långsiktigt vara beredd att ta ansvar för nyanställningar. Det är farligt om vi inför sådana system under lång tid. De kan faktiskt få mycket allvarliga konsekvenser, framför allt för ungdomarna.
Fru talman! Jag har full förståelse för det mesta som arbetsmarknadsministern har framfört i det här inlägget. Problemet är dock att med den brist på effektiva åtgärder som ändå finns i dag och som står arbetsförmedlingarna till buds, är alternativet för unga människor mellan 20 och 24 år många gånger socialbidrag, om inte sysselsättning finns. Det här medför att ungdomsintroduktionen har kallats flopp, fiasko och katastrof. Senast användes dessa uttryck av ett socialdemokratiskt kommunalråd i min kommun, Örebro, eftersom det nu bara är socialbidrag som står till buds när man inte får fram sysselsättning. Det är inte bra. Det är ingen bra start för en ung människa på tröskeln till vuxenlivet. Det är annat som behövs.
Fru talman! Man kan naturligtvis kalla det så, men man kan också beskriva det på ett annat sätt. Den här ungdomsintroduktionen som innebär att en ungdom får ett riktigt jobb, ger varje vecka 500 ungdomar att riktigt jobb. Det betyder inte att det är den enda åtgärd som vi arbetar med. Vi har många andra åtgärder på gång som gäller kommunerna, utbildning och kompetens. Trots allt får 500 ungdomar ett riktigt jobb varje vecka för en relativt liten insats från samhällets sida. Jag tror inte att det kommunalråd Rose-Marie Frebran syftade på har skaffat särskilt många jobb för ungdomar den senaste veckan. 500 ungdomar i jobb är ändå 500 ungdomar!
Fru talman! Jag har inte kritiserat att ungdomsintroduktionen infördes, men däremot att den ersatte ungdomspraktiken. När man använder ord som katastrof, som t.ex. detta socialdemokratiska kommunalråd gjorde, beror det på en mycket stor oro. Det är en vånda över ungdomsarbetslöshetens problematik. Det är inte brist på glädje över det antal ungdomar som får jobb. I en stor kommun skulle man ha möjlighet att bereda praktikplatser för många ungdomar, vilket skulle rädda dem från långtidsarbetslöshet. Denna möjlighet tas ifrån ansvariga kommunalråd. Arbetsmarknadsministern talade om åtgärder mot kommunerna. I så fall har kommunerna inte fattat det. De upplever att de inte kan göra särskilt mycket nu. De känner mycket stor vånda över detta. De ser ungdomarna gå över till socialbidrag. De upplever att det är dåligt för ungdomarna i deras kommun.
Fru talman! Jag vill återigen säga att sedan vi tillträdde har vi börjat med steg 1 i omläggningen av arbetsmarknadspolitiken. Vi har ökat resurserna för nyanställning och kompetensuppbyggnad. Nu jobbar vi med steg 2, nämligen att klara de ungdomar, invandrare, långtidsarbetslösa och äldre som under en längre tid har haft problem med att komma in på arbetsmarknaden. Jag tror att den prioriteringen är riktig och att det faktiskt är litet tråkigt att den förra regeringen lade ner så mycket tid på åtgärder för att dessa människor skulle vara kvar i systemet och snurra runt mellan åtgärd, kontantstöd, åtgärd, kontantstöd. Vår prioritering är riktig. Vi får väl se hur det här kommer att utvecklas efter den 1 juli. Vi får också avvakta nästa steg som vi presenterar i april i den proposition som då läggs fram.
Fru talman! Jag beklagar den här stegpolitiken - först steg 1 och sedan steg 2. Jag kan inte se att det skall vara antingen eller vid olika tidpunkter. Dessa båda steg borde vara parallella. Avskaffandet av det ena för att införa det andra har inte varit bra. Nu finns mycket tydligt detta krav på att arbetsgivarlöfte, anställningsgaranti i ungdomsintroduktionen, måste bort eller något annat måste till. Detta är också vad AMS i skrivelse till regeringen har framfört. Man måste ge större möjligheter för kommuner att kunna göra en insats här. Många kommuner våndas i dag om de skall kringgå reglerna och skapa projekt som gör att de kommer förbi att de inte har möjlighet att utnyttja introduktionen. Detta är naturligtvis inte alls etiskt och moraliskt bra. Man skall inte behöva göra det för att kunna göra insatser för sina ungdomar.
Fru talman! Jag skall sluta med att säga att inte heller jag tycker att man skall ha det systemet. Jag vill gärna betona att vi skall försöka att ge kommunerna ytterligare instrument för att jobba med ungdomar. Det fanns alltför många exempel på att ungdomspraktiken användes av näringslivet för att lösa företagets problem men inte ungdomarnas problem. Det fanns en rundgång i systemet som var djupt allvarlig. Den kritiken står jag kvar vid. Jag har massor av sådana exempel som är djupt beklagliga.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att fullgöra ett uppdrag från EU rörande hållbar konsumtion inför tredje sessionen med FN:s kommission för hållbar utveckling . Sverige har åtagit sig att svara för samordningen av EU:s positioner i fråga om ändrade konsumtionsoch produktionsmönster, som är en stående dagordningspunkt på CSD-sessionerna. Vid årets session skall ett arbetsprogram i dessa frågor läggas fast. Utgångspunkten för vårt arbete har varit att bygga vidare på resultaten av en rundabordskonferens i ämnet i Oslo i februari, som arrangerades av min norske kollega, och vid vilken jag deltog.

De svenska förslagen har mött ett stort gensvar i EU. Det är min förhoppning att CSD:s arbetsprogram skall ta upp de av EU och Sverige prioriterade frågorna som grund för det fortsatta arbetet i FN-systemet med uppföljning av Riokonferensens beslut när det gäller ändrade produktions och konsumtionsmönster.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det målar upp en bild av strukturen och ämnesområdena och innehåller mindre av det som jag egentligen hade längtat efter, nämligen ett besked om vad Sverige ämnar driva för ståndpunkt på dessa olika områden. Listan med områden som man vill att CSD skall ta upp är säkert korrekt och i stora stycken bra. Men den säger inte någonting om vilken position Sverige kommer att inta i dessa frågor. Fru talman! Man bör återvända till de grundläggande frågorna för att klara ut vilken väg man skall vandra. En grundläggande fråga är naturligtvis vilken uppfattning som miljöministern och Sverige, företrätt av regeringen, har om begreppet hållbar konsumtion. Hur definieras begreppet hållbar konsumtion? Det varierar litet från tid till annan och från grupp till annan på detta jordklot vad som är hållbar konsumtion. Jag skulle gärna höra hur miljöministern uppfattar det begreppet. Vad ryms i det? Vad skall man lägga in i det i ljuset av händelserna i Rio? Den andra fråga som hänger samman med detta är det vi kallar miljöutrymme. Det är ett ganska spännande begrepp som har nämnts runt om i världen. Man diskuterar att olika länder har ett särskilt miljöutrymme som de kan "få" utnyttja. Jag vet att några länder, inte minst USA, ville ta bort det begreppet som en del av agendan. Det gjorde man också vid Oslomötet, och såvitt jag begriper lyckades man ta bort det begreppet.
Fru talman! När det handlar om hållbar konsumtion tycker jag att vi skall utgå från att vi inte skall utnyttja mer resurser än att vi kan få ett fungerande kretslopp. Vi får inte förstöra de ändliga resurserna. Detta är en viktig fråga. När det däremot gäller det som Lennart Daléus här har frågat om, nämligen vad vi gör i CSD-processen, handlar det mer om vad som skall komma i arbetsprogrammet för CSD. Anser Lennart Daléus att han har fått ett felaktigt svar på frågan är det nog snarare så att det är frågan som är något felaktigt ställd. Här handlar det framför allt om att ta fram ett arbetsprogram för CSD.
Fru talman! Jag tackar för synen på hållbar konsumtion. Frågan rymde en litet mer allmän fundering till hur vi skall förhålla oss till naturresurser och kretslopp. Begreppet hållbar konsumtion rymmer andra frågor som borde ventileras i en strategi. Det är t.ex. frågor som kom upp inte minst i Rio. USA vägrade att ta stark ställning i koldioxidfrågan därför att man inte ville ändra den amerikanska livsstilen och den amerikanska konsumtionen. Detta kräver ett utvecklande av ett annat batteri med instrument än de traditionella miljöinstrumenten. Jag undrar om det inte vore klokt att inkludera konsumentfrågorna och kanske rent av behandla konsumtionen som en del av miljöarbetet på ett tydligare än bara säga att kretsloppen skall slutas.
Fru talman! Det tror jag mycket väl att man kan göra. Lennart Daléus hade inte möjlighet att vara närvarande på den mycket intressanta konferensen i Oslo. För Lennart Daléus ytterligare förkovran i ämnet överlämnar jag gärna ett dedicerat exemplar av rapporten från Oslomötet. Det är en mycket bra och intressant läsning och innehåller mycket som vi kan gå vidare med.
Fru talman! Tack så mycket. Min frånvaro i Oslo berodde på att vi här i kammaren den dagen tyvärr, eller snarare dessbättre, diskuterade miljöfrågorna. Där saknade vi för övrigt miljöministern, som då befann sig i Oslo. Vi kan kanske bevaka olika ställen. Det har jag ingenting emot. Det hindrar inte att jag tycker att det är viktigt att miljöministern inkluderar konsumentfrågorna och konsumtionsfrågorna. Det behövs nya instrument och ett nytt sätt att arbeta med miljöfrågorna än att tala litet allmänt om kretsloppet och att bevara naturresurserna. Jag tror också att miljöministern gör gott i att dra nytta av och hämta erfarenhet av arbetet inte minst i Norge, som ju tyvärr inte kan kanaliseras via EU. Där måste man uppenbarligen ta hjälp av aktörer inom EU-systemet. Jag utgår från att miljöministern också utnyttjar de kunskaperna.

Fru talman! Eva Goës har frågat statsrådet Jörgen Andersson om regeringen ämnar vidta några åtgärder för att klarlägga gränsdragningen mellan vad som är nyinvestering i en reaktor och vad som är nödvändigt underhåll för att klara säkerhetskraven. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. om översyn av kärntekniklagstiftningen uppdrogs åt utredaren att bl.a. överväga möjligheterna att begränsa reaktorinnehavares rätt till ersättningsinvesteringar i kärnkraftsreaktor. Kommittén redovisade sina slutsatser i betänkandet Översyn av lagstiftningen på kärnenergiområdet Såväl utredningen som den dåvarande regeringen drog slutsatsen att det inte går att särskilja säkerhetshöjande investeringar från andra investeringar i en reaktor utan att komma i konflikt med grundläggande mål och förutsättningar i nuvarande säkerhetslagstiftning. Riksdagens näringsutskott anslöt sig till regeringens uppfattning i frågan och uttalade att det aldrig får uppstå någon osäkerhet kring investeringar som bl.a. har till syfte att förbättra säkerheten och strålskyddet. Den nuvarande regeringen delar denna ståndpunkt. Inom Energikommissionen analyseras för närvarande bl.a. de samhällsekonomiska, miljö och energipolitiska konsekvenserna av en avställning av en eller flera kärnkraftsreaktorer under 1990-talet. Om en tillståndshavare väljer att företa en investering som till sitt syfte också innebär en förlängning av den tekniska livslängden för en reaktor, dvs. den tid då anläggningen kan drivas med full säkerhet måste han därför kalkylera med risken att verksamheten inte kan bedrivas under hela denna tid.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag förstår naturligtvis att säkerheten går före allt annat. Det är svårt att sätta en gräns. Anledningen till att jag har tagit upp frågan är att allt fler kärnreaktorer blir gamla här i världen. Oskarshamn är en av dem. Ringhals är en annan. T.o.m. Forsmark 1 hade en gammal konstruktion. Man misslyckades första gången och fick, såvitt jag förstår, göra om botten. Jag har här en liten sjukjournal. Där står vad som har hänt mellan 1981 och 1994. Det är flera sidor med en liten text. Jag får ta på mig glasögon för att kunna se den. Jag har bara kommit till 1992. Jag har inte kommit till de värsta olyckshändelserna i Sverige. Vi ser att antalet incidenter stiger varje år. Varje snabbstopp innebär en stor påfrestning. Snabbstopp frestar på och mattar ut, och det blir ålderssymtom. Det var en som skojade med mig och sade att en människa är utbytbar efter sju år. Då är hon förbrukad. Men vi får hoppas att det inte är så. Vattenkraften är mycket mer hållbar. Den kan man reglera fram och tillbaka efter årstider, natt och dag; det gör man också. Men kärnkraften måste gå konstant. Under det senaste året räknar man med att det bara i Barsebäck skedde över 100 incidenter jämfört med 80 tidigare år. Det är tillräckligt mycket med 80 incidenter. Det är som med en bil. Ju äldre den blir desto sämre funkar den. Den kanske först får en etta, sedan en tvåa och en trea. Sedan blir det körförbud. Nu har man varit i Oskarshamn 1 och reparerat nere på botten. Egentligen skulle man behöva undersöka alla 12 reaktorer på det sättet. Vad säger miljöministern om det?
Fru talman! Jag förstår Eva Goës fråga. Den handlar om att det skulle vara bra om man kunde hitta något sätt att skilja mellan olika investeringar. Men jag tror att det är ogörligt. Utredningarna har visat att det både tekniskt och säkerhetsmässigt är ogörligt att försöka skilja mellan vad som är nyinvesteringar och vad som egentligen bara krävs för att förbättra säkerheten. De exempel som Eva Goës tar upp på dålig säkerhet eller på problem med kärnkraftsreaktorer visar bara hur viktigt det är att göra de insatser som behövs för att säkerheten skall höjas. Sedan hoppas jag att kärnkraftsföretagen själva inser att de skall stanna där och inte vidta åtgärder för att förlänga livstiden.
Fru talman! Man kan titta på vad det finns för problem. I tryckkammare handlar det om försprödning i fråga om neutronbombning och om korrosion. När det gäller rör handlar det om utmattning, korrosion, erosion och stresskorrosion. Vad gäller pumpar handlar det om utmattning och korrosion. När det gäller ånggeneratorer handlar det om korrosion och erosion. När det gäller betong handlar det om annan radiologisk skada och korrosion. Det återkommer. När det gäller inneslutningen talar man om fukt och vibrationer. Sedan finns det också ickemetaller på tal om termiskt åldrande i stort sett. Jag talade med en f.d. anställd vid SKI. Han sade att man normalt har en inspektion vart femte år av stora tryckkärl var de än befinner sig. Oavsett om det gäller olja, båtar eller någonting annat har man en ordentlig inspektion var femte år. Det har vi inte i detta avseende. Man borde egentligen plocka ut allt och kolla igenom det ordentligt. Han berättade också att man på hans tid sakta kunde föra ner en liten TV kamera och titta.
Fru talman! Jag har stor tilltro till de svenska myndigheternas program och tillsyn över verksamheten. När det gäller säkerheten kan vi ha stor tilltro till de svenska myndigheternas tillsyn över verksamheten.
Fru talman! Jag är säker på att miljöministern håller med om att det här är extra känsligt. Eftersom man gör dessa inspektioner vad gäller andra tryckkärl menade den här mannen att man nog borde kunna göra liknande inspektioner vad gäller reaktorer. Det handlar alltså om att man skall gå igenom precis allting. Problemet har varit att man inte har kommit åt. Man har lärt sig litet om ultraljud, röntgen osv. Man har kommit till tanklocket ungefär. Där har det stannat. Längre har man inte kommit. Det krävs att människor går in och kollar inneslutningen. Då kan man fråga sig om det blir så lönsamt med dessa ordentliga inspektioner. Det är viktigt, som här har framhållits, att säkerheten måste gå före allt annat. Om man läser dessa sjukjournaler, som jag kallar dem, finner man att det har varit krångel med styrstavar. Häromdagen släpptes ånga ut till omgivningen. Det handlar alltså inte bara om dem som arbetar på reaktorerna och som skall sköta säkerheten utan även om den omgivande befolkningen.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har frågat statsrådet Jörgen Andersson om regeringen ämnar studera vilka effekter uranbrytningen har för förhållanden för människor och natur i Krasnokamensk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag har inhämtat att Statens strålskyddsinstitut, SSI, planerar att i maj 1995 besöka urangruvan i Krasnokamensk. Förutom att besöka gruvan planerar SSI att diskutera frågor om arbetarskydd, avfallshantering och miljökonsekvenser med lokala och regionala myndigheter samt med ansvariga centrala myndigheter i Moskva. SSI kommer efter resan att lämna en rapport till
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det var kort och konsist. Det var det svaret jag ville höra. Därför är jag mycket nöjd. Som i många fall när det gäller kärnkraft handlar det om moral. Det angår hela kedjan från brytning, anrikning, transporter, energiproduktion och upparbetning till slutförvaring. Skall vi låta andra människors liv och hälsa riskeras för att vi skall kunna rosta vårt bröd, föna håret eller ha 22 grader varmt inomhus? Vi köper uran från Krasnokamensk. Det är mycket positivt att man skall åka dit och kontrollera förhållandena där. Under Sovjettiden kom allt uran till hela unionen från den här gruvan. I dag går allt på export. Många är sjuka, även barn. 65 % av männen dör före 60 års ålder. Det är inte enbart problemen med strålning som är orsaken, men det är säkert en starkt bidragande orsak. Överallt där man har brutit uran bor människor som inte kan försvara sina rättigheter. Det handlar om aboriginerna i Australien och om indianerna i Kanada och USA. Deras reservat krymper alltmer. Den enda slutsats som man kan dra är väl att vi måste börja avveckla kärnkraften av moraliska skäl. Nu tar jag inte upp miljöskälen, eftersom de har diskuterats så många gånger. Kanske kan vi börja i morgon. Sedan skall avvecklingen ske i snabbast möjliga takt.

Fru talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder med anledningen av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet om bidragsnivån till de fristående skolorna som jag avser vidta för att de fristående skolorna skall få likvärdiga villkor som de offentliga skolorna efter den 1 juli 1995. Den överenskommelse som Ulf Melin hänvisar till innebär att kommunens bidrag till fristående skolor skall motsvara minst 75 % av den kommunala grundskolans genomsnittskostnad per elev, jämfört med tidigare 85 %. I skollagen görs ett tillägg som innebär att när kommunen bestämmer bidragets storlek skall den beakta om den fristående skolan har särskilda kostnader som den kommunala skolan inte har, t.ex. när det gäller momsskyldighet, pensionsåtaganden och arbetsgivaravgift. Om den fristående skolan har elever med behov av särskilda stödinsatser, t.ex. elever med funktionshinder, elever som behöver särskilt stöd i undervisningen eller elever som behöver hemspråksundervisning eller undervisning i svenska som andraspråk skall det också beaktas. Detsamma gäller om skolan erbjuder skolhälsovård. Vid prövningen skall kommunen kunna ta hänsyn till om de särskilda konstnaderna ryms inom den garanterade ersättningen. Regeringen har nyligen tillsatt en parlamentarisk kommitté, där Ulf Melin själv ingår, som bl.a. skall lämna förslag till regler för bidragsgivning. Enligt direktiven skall de nya reglerna syfta till att stödja en utveckling av skolväsendet. Ett mål med bidragsgivningen skall vara att resurserna fördelas med hänsyn tagen till skolornas och elevernas särskilda behov och skolornas varierande åtagande. Eleverna skall ha rätt till likvärdiga förutsättningar för sin utbildning, oavsett om de valt att gå i en kommunal eller fristående skola. De nya reglerna skall också ge incitament till samarbete mellan kommunen och den fristående skolan. Eventuellt skilda förutsättningar att bedriva verksamhet beroende på olika huvudmannaskap skall också beaktas. Jag är övertygad om att den träffade uppgörelsen - i avvaktan på de nya regler som kan bli ett resultat av kommitténs arbete - kan innebära en mindre schablonmässig bidragsgivning och ett större hänsynstagande till skolornas åtagande och elevernas behov. Jag avser därför inte att vidta några särskilda åtgärder med anledning av uppgörelsen. Det blir en fråga mellan kommunen och den enskilda skolan.
Fru talman! Fru skolminister! Tack för svaret på min fråga. Detta är ett ganska märkligt förfaringssätt rent principiellt. I budgetpropositionen säger regeringen att man skall tillsätta en kommitté som just skall se över formerna för de fristående skolorna när det gäller godkännande, tillsyn, bidrag och avgifter. Ett par månader senare kommer man med en proposition där man sänker bidragen, dvs. den garanterade ersättningen för de fristående skolorna, från 85 % till 75 %. Samma dag ger man en utredning direktiv. Det tycker jag principiellt är fullständigt felaktigt. Jag kan tänka mig att det kanske skedde för att en del socialdemokratiska fundamentalister skulle tillgodoses. Sedan skall jag gå över till svaret. Det är bra att de kriterier som skolministern nämner skrivs in i skollagen. Men jag vill påstå att det till intet är förpliktigande. Sedan är det ändå kommunen som prövar om det här skall räknas in eller inte. Risken är uppenbarligen stor att den procentuella andelen blir 75 % under det här året. Skolministern säger i svaret att eleverna skall ha rätt till likvärdiga förutsättningar oavsett om de går i en kommunal eller en fristående skola. Det tycker jag är bra. Det är bra skrivet. Men vad gör skolministern om de inte får dessa likvärdiga villkor? Tänker skolministern i så fall vidta några åtgärder? Eller kommer hon att sitta med armarna i kors och inte göra någonting? Det är intressanta frågor som man borde få svar på.
Fru talman! Ulf Melin använder en del av sin tid till att rent allmänt kommentera regeringens förfaringssätt på det skolpolitiska området och hur vi lägger fram våra förslag när det gäller fristående skolor. Under den tid som en parlamentarisk kommitté arbetar med flera stora övergripande frågor som gäller de fristående skolorna är det rimligt att vi justerar skollagen så att det inte längre går ut bidrag så att vissa fristående skolor blir överkompenserade i jämförelse med kommunala skolor. De regler som kommer att gälla under den tid som den parlamentariska kommittén arbetar är de som vi har kunnat träffa en överenskommelse om tillsammans med Centerpartiet i riksdagen. Jag är mycket glad över att vi har kunnat göra detta. Jag tror att det kommer att vara en bra grund också för det fortsatta arbetet i den parlamentariska kommittén. Ulf Melin citerar från mitt svar att eleverna bör ha rätt till likvärdiga förutsättningar för sin utbildning oavsett om de valt att gå i en kommunal eller fristående skola. Det är ett citat ur de direktiv som gäller för den parlamentariska kommitté där Ulf Melin själv är ledamot. Det är en uppgift för den kommittén och för Ulf Melin att lämna förslag om till regeringen om hur man skall kunna åstadkomma detta. När kommittén har gjort det kommer regeringen att ta ställning till förslaget.
Fru talman! Jag känner mycket väl till att detta står i direktivet. Utredningen skall vara klar i november. En proposition kommer väl tidigast nästa år. De nya reglerna kommer i så fall att gälla från den 1 juli 1996 som tidigast. Om kommunerna inte kompenserar de fristående skolorna för de åtaganden som de har, kommer skolministern då att sitta med armarna i kors under det här året och inte göra någonting? Det var den frågan jag ställde. Jag skulle också vilja få en kommentar från ministern till en annan sak. Trots att man har skrivit in dessa kriterier, som jag i och för sig tycker är bra, i skollagen undrar jag om de ändå inte är en luftpastej. Man säger ju samtidigt att det ligger på den kommunala nivån att fatta beslut om man skall räkna in dessa kriterier i bidragsbeloppet eller inte.
Fru talman! Den överenskommelse som har träffats mellan mitt parti och Centerpartiet här i riksdagen innebär att kommunerna skall beakta en rad skillnader som gäller verksamheten i fristående skolor jämfört med kommunala skolor. Kommunen skall beakta detta när man avgör hur stort det avdrag som får göras på den genomsnittliga kostnaden skall vara när man beräknar hur mycket pengar den fristående skolan skall få. Det avdraget får vara maximalt 25 %, och det kan vara mindre. Den nuvarande lagstiftningen innebär att det får vara maximalt 15 % och kan vara mindre. Vissa kommuner ger redan i dag vissa fristående skolor ett bidrag som är väsentligt mer än 85 % därför att skolorna har visat att de har behov och åtaganden som motsvarar en större kostnad. Sedan vill jag också göra en kommentar till att Ulf Melin betecknar den lagstiftning som man nu diskuterar i utbildningsutskottet i en någorlunda bred majoritet som en luftpastej. Jag tycker att det är litet sorgligt att höra den beteckningen om riksdagens viktiga lagstiftande arbete.
Fru talman! Låt mig då byta ordet luftpastej mot intet förpliktande. Då blir det kanske mer diplomatiskt. Man skriver in i skollagen att kommunen gör den särskilda prövningen. Skolministern säger att det finns en del kommuner som ger ett högre bidrag än de 85 % som man är tvingad att ge i dag. Ja, det finns det, men det är ett fåtal. De flesta kommuner har lagt sig på golvet 85 %. Jag, och många med mig, är orolig för att det nya golvet blir 75 % oavsett om man har fler åtaganden eller inte. Skolministern säger att kommunerna skall beakta detta. Det skall de göra. Det är alldeles rätt.

Fru talman! Kerstin Warnerbring har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att säkra möjligheterna att låta lanthushållsskolor drivas som fristående skolor. Utbildningar som bedrivs vid kvarvarande lanthushållsskolor är specialkurser inom de konsumentekonomiska området. Specialkurserna får anordnas t.o.m. innevarande läsår. I årets budgetproposition har regeringen föreslagit att sådana kurser också får anordnas läsåret 1995/96. Jag håller med Kerstin Warnerbring om att dessa skolor kan ha en stor betydelse för ungdomar som vill skaffa sig fördjupade hushållskunskaper. Skolorna har också betydelse som förvaltare av kulturarvet på hushållsområdet och på närliggande områden som t.ex. får regeringen i fråga om viss utbildning förklara en fristående skola berättigad till bidrag från elevernas hemkommuner om utbildningen ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan förmedlar och skolan i övrigt väsentligen svarar mot gymnasieskolans allmänna mål. Det är emellertid huvudmannen för skolorna som måste överväga om och på vilket sätt skolorna skall drivas vidare. I några fall har skolor med sådana konsumentekonomiska utbildningar gjort om sitt utbildningsutbud till specialutformade program och - på ansökan - förklarats berättigade till stöd från elevernas hemkommuner. Regeringen är naturligtvis beredd att pröva de ansökningar som kommer in enligt de regler som gäller för fristående skolor.
Fru talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Ur svaret tycker jag mig utläsa att den här fina utbildningen som man kan få på lanthushållsskolorna egentligen faller mellan stolarna. Skolor med utbildning som anses värdefull ur nationell synpunkt skall ju kunna få statligt stöd. Jag menar att lanthushållsskolorna är en sådan skolform, t.o.m. mer nu än vad de var tidigare med tanke på den hushållning som är nödvändig för att nå kretsloppssamhället, de ökade kraven på konsumenterna och utifrån alla de analyser och undersökningar som visar på hur viktigt det är att ungdomar får kunskap om kostens betydelse för hälsan och om hushållsekonomin. Den här kunskapen överfördes tidigare på ett naturligt sätt i vardagsgemenskapen mellan generationerna, men nu går den oftast förlorad. Jag tycker att detta är en utbildning som i högsta grad är av samhällsekonomiskt och nationellt intresse. Men den faller ju mellan stolarna. I svaret står det att man kan ge möjligheter att bli friskola och att kommunerna får betala för sina elever, men endast om skolorna förmedlar samma kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan. Hur skall vi då kunna åstadkomma att detta får finnas kvar? Det är ju inte meningen att detta skall vara en gymnasieutbildning.
Fru talman! Jag delar Kerstin Warnerbrings uppfattning om att mycket av den utbildning som ges vid de här skolorna är mycket värdefull, inte minst mot den bakgrund som Kerstin Warnerbring ger. Jag tror inte alls att Kerstin Warnerbring behöver vara så orolig som hon ger uttryck för att hon är i sin replik. Det är nämligen så att det inte bara finns möjlighet för de här skolorna att bli fristående gymnasieskolor. De har också möjlighet att bli en kompletterande skola. Den möjligheten har flera lanthushållsskolor använt sig av. De har ett specialutformat program. På den grunden har de ansökt om att bli kompletterande skola, och de har också blivit förklarade som sådana. Därmed har de kunnat få ekonomiskt stöd. Det är inte alls omöjligt för de här skolorna. Men jag vill också säga att det vore fel av mig som skolminister, och av regeringen, att göra generella uttalande om samtliga dessa utbildningar. Det är regeringens uppgift att pröva varje enskild ansökan utifrån de förutsättningar som finns för just den speciella skolan med just den utbildning som den skolan avser att bedriva. Det är naturligtvis en prövning som regeringen gör i varje enskilt fall. Jag är inte beredd att generellt bedöma samtliga utbildningar, utan det skall vara en prövning i varje fall.
Fru talman! Jag har full förståelse för det. Jag tackar också för det svaret. Det är ju i överensstämmelse med vad jag själv tycker. Men jag känner till en skola som har skickat in en ansökan som Skolverket har yttrat sig över. Det som gör mig litet orolig är att Skolverket i sitt yttrande anser att man inte kan godkänna den här typen av kurser därför att de inte har någon anknytning till näringslivet. Detta är en utbildning för livet, inte för näringslivet. Att man sedan även kan ha användning av den i arbetet är en annan sak. Men man kan inte direkt gå in och koppla den till näringslivet.
Fru talman! Det är självklart så att Skolverket behandlar ansökningar och yttrar sig över dem utifrån den lagstiftning som skärptes av den tidigare regeringen. Det finns ett aktuellt fall som Skolverket har behandlat och som för tillfället bereds inom regeringskansliet. Mot bakgrund av att beredningsarbetet pågår är jag inte beredd att nu uttala mig i den frågan.
Fru talman! Kan jag generellt få höra skolministerns syn på kortare kurser, helårskurser respektive terminskurser? Är det till fyllest att man har den typen av kurser för att den här skolformen skall vara godkänd? Eller måste det vara längre kurser, två eller treårskurser, för att det över huvud taget skall vara godkänt?

Fru talman! Ewa Larsson har frågat mig vad jag menar med ett brett beslut. Jag använde mig av detta uttryck i Aktuellt nyligen som svar på en fråga av intervjuaren om det skulle bli en ny folkomröstning om kärnkraften. Jag skall förklara det resonemang som låg bakom mitt val av ord. Vad saken gäller är möjligheterna att klara fyra viktiga energipolitiska mål som grundas på beslut av riksdagen, nämligen att bevara de orörda huvudälvarna, att avveckla kärnkraften till år 2010, att stabilisera koldioxidutsläppen samt att trygga tillgången på el och annan energi på villkor som medger konkurrenskraft gentemot omvärlden. Frågan bearbetas nu av Energikommissionen, i vilken alla riksdagspartierna är företrädda. Kommissionen skall redovisa resultatet av sitt arbete i höst. Om kommissionens arbete visar att de mål som ställts upp inte är helt förenliga blir det en fråga för riksdagspartierna att finna en lämplig avvägning mellan målen. Det är givetvis min förhoppning att det går att få en bred uppslutning kring ett beslut i frågan på samma sätt som skedde kring den energipolitiska överenskommelsen av år 1991. Ett sådant brett förankrat parlamentariskt beslut är nödvändigt för att vi skall kunna nå den långsiktighet och politiska stabilitet som så väl behövs på detta område. Det var detta jag menade när jag, kanske för en lärare litet slarvigt, använde uttrycket brett beslut.

Fru talkvinna! Jag tycker inte alls att det var litet slarvigt. Jag tänkte att nu skall upplägget vara att eftersom vi inte kan få ett brett beslut skall vi gå ut och fråga svenska folket igen. Då tänkte jag på att vi redan har fattat ett mycket brett beslut. Kan ett beslut vara bredare än att drygt 80 % av svenska folket, som man ändå kan säga, står bakom linje 2 när linje 3 inte vann. Det var en skillnad på 0,4 % mellan linje 2 och linje 3. Det som vi i Miljöpartiet förespråkar i dag är ju inte speciellt radikalt. Man kan väl säga att det verkligen finns en bred uppslutning bakom det. Nu tar statsrådet upp miljömålen. De är ju jätteviktiga. Jag vet att det stod så här på linje 2:s blankett: Energihushållningen bedrivs kraftfullt och stimuleras ytterligare. Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning. Jag undrar hur mycket skattemedel vi har använt för att forcera utvecklingen under de 15 år som har gått. Enligt mitt förmenande har det inte gjorts någonting egentligen för att underlätta för en kärnkraftsavveckling. Jag är sur när jag säger det. Jag tycker att det är 15 år som har gått till spillo. Jag tror att svenska folket med en majoritet på drygt 80 % i folkomröstning verkligen skulle vilja satsa skattemedel på detta. Men jag tror inte att man vill satsa skattemedel för att subventionera kärnkraften.
Fru talman! Jag har fått en fråga om vad jag menar med "ett brett beslut". Jag har svarat på den frågan. Beträffande vad som kommer ut av Energikommissionens förslag, den därpå följande remissen och, så småningom, de politiska partiernas behandling i samband med omställningen av det svenska energisystemet är det upp till denna kammare att avgöra vad som är brett och icke brett.
Fru talkvinna! Statsrådet sade också i nämnda nyhetsinslag att regeringens ambition är att följa de beslut som är fattade - folkomröstningsbeslutet och riksdagsbeslutet. Jag tycker att det är en alldeles utmärkt ambition att följa fattade beslut. Men jag har märkt i debatten att det bara är en enda i regeringen som utåt sett säger sig inte bara ha ambitionen att följa besluten utan också stå för fattade beslut, och det är statsminister Ingvar Carlsson. Det vore bra om fler i regeringen gick ut och sade att de skulle stå för fattade beslut.

Herr talman! Ulla Hoffmann har frågat mig om regeringen kommer att låta offentliggöra brevet av den 19 oktober 1994 från Kroatiens utrikesminister till Sveriges ambassadör i Zagreb. Håkan Holmberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta med anledning av de uppgifter som har lämnats av en företrädare för Kroatiens invandrarminister om bosnienkroaternas ställning i Eftersom frågorna har nära samband och frågan har varit föremål för stor uppmärksamhet den senaste tiden väljer jag att besvara dem i ett sammanhang och med en inledande beskrivning av förhållandena. I förra veckan sände jag ut en delegation till Zagreb i princip med två syften. Ett syfte var att följa upp uppgifter som förekommit i fråga om hur de bosnienkroater vilka, som en följd av regeringens beslut den 16 februari, avvisats från Sverige tas emot vid ankomsten till Kroatien. Ett annat syfte var att efter begäran från den kroatiska sidan gemensamt diskutera hur avvisningarna praktiskt bör genomföras, hur ett ömsesidigt informationsutbyte kan etableras och hur de kroatiska myndigheterna bäst skall kunna förbereda mottagandet. Delegationen redovisade på fredagen i förra veckan sina intryck och vad de överläggningar som skedde med företrädare för den kroatiska regeringen ledde fram till. Den information som lämnades vid delegationens besök och som bekräftades på högsta nivå av utrikesminister Granic innebär ingenting nytt i förhållande till den bedömning som lades till grund för regeringens beslut den 16 februari. Delegationen har inte nåtts av någon information om att någon som avvisats från Sverige mot sin vilja eller med något slags tvång sänts vidare till områden inne i Bosnien-Hercegovina. Det innebär att den asylrättsliga grunden för regeringens beslut inte har förändrats. Den kroatiska sidan uttryckte önskemålet att närmare diskutera formerna för återsändande och hur man praktiskt bäst samarbetar med Sverige i denna fråga. Sverige kommer därför att inbjuda till sådana överläggningar i Stockholm, och i avvaktan på vad dessa kan komma att leda till har Invandrarverket meddelat att man tills vidare avstår från att verkställa avvisningsbesluten för kroatiska medborgare. Så över till de direkta frågorna. Som svar på Ulla Hoffmanns fråga vill jag bara hänvisa till den presskonferens som den kroatiske ambassadören hållit i dag och där brevet från utrikesminister Granic gjordes offentligt. Skälet till att regeringen inte tidigare gjort brevet offentligt är den utrikessekretess som alltid gäller som en förutsättning för ett nära och förtroendefullt samarbete i skriftväxling mellan regeringar. Mot bakgrund av den debatt som förts den senaste tiden har dock den kroatiska regeringen valt att häva sekretessen. Sverige har begärt garantier mot att någon tvångsvis vidaresänds till Bosnien-Hercegovina. Detta är en förutsättning för vidare samtal i Stockholm i denna fråga. I samband med dagens presskonferens på den kroatiska ambassaden lämnade också ambassadören sådana garantier. Bakgrunden till Håkan Holmbergs fråga uppfattar jag vara de uttalanden som gjorts av pressekreteraren hos flyktingminister Rebic under tidsdagen i förra veckan efter en presskonferens som då hölls i Zagreb. Den presskonferensen handlade om de långsiktiga program för frivillig repatriering till Bosnien Hercegovina som lades fram redan i Washingtonöverenskommelsen. Det är alltså en helt annan fråga än den som varit aktuell i Sverige den senaste tiden - dvs. att avvisade bosnienkroater skulle riskera att sändas tillbaka till Bosnien-Hercegovina. I dag har det kommit ytterligare uppgifter om detta avtal mellan I varje flyktingsituation finns en helt klar vilja att kunna återvända när förhållandena så medger. I Sverige pågår också ett visst förberedelsearbete för att kunna stödja de bosnier som önskar återvända och bygga upp sitt land. Det är i princip samma vilja att lösa ett flyktingproblem som ligger bakom det svenska synsättet och som uttrycks i de avtal som nu ingås mellan Kroatien och Bosnien-Hercegovina.
Herr talman! Riksdagen har beslutat att fr.o.m. den 1 januari i år minska utrikessekretessen genom att en presumtion för offentlighet införts. Bara om det kan antas skada Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller skada Sverige på annat sätt gäller numera utrikessekretess. "Sammanfattningsvis innebär de ändringar som nu genomförs en viktig omläggning av utrikessekretessens tillämpning i Sverige. Utgångspunkten är i fortsättningen att uppgifter som angår Sveriges utrikesförbindelser i regel kan lämnas ut." Vidare säger man: "Svenska folkets berättigade krav på insyn i sådana frågor - som kan vara av stor betydelse för enskilda - kommer för regeringens del att väga mycket tungt vid bedömningen." Det brev från Kroatiens utrikesminister till den svenska ambassaden i Kroatien som invandrarministern hemligstämplat har nu offentliggjorts, men inte av Sveriges regering utan av den kroatiska ambassaden här i Stockholm. Bara om det kan antas skada Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller skada Sverige på annat sätt gäller alltså numera utrikessekretess. På vilket sätt skulle ett offentliggörande av garantibrevet skada Sveriges mellanfolkliga förbindelser? Däremot anser jag att det har skadat Sveriges trovärdighet att garantibrevet i sin fulla lydelse inte offentliggjorts tidigare. De som skulle ha haft nytta av brevet - de avvisade bosnierna med kroatiska pass - fick inte tillgång till brevet. När svenska folket ville se brevet svarade statsrådet Blomberg att det är sekretessbelagt. Hur såg de sekretesskälen ut? Svenska folkets berättigade krav på insyn i grunderna för regeringens flyktingpolitik skulle väga mycket tungt, sade den regering som Leif Blomberg ingår i. Är detta att tillämpa sekretesslagen i den nya lydelsen? Herr talman! Denna gång var det inte minkar som gömde sig bakom sekretessen utan något mycket värre: ett försök att dölja att Sverige bryter mot UNHCR:s konklusion 58 om flyktingars rätt att få sina överlevnadsbehov tillfredsställda.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag vill också uttrycka min uppskattning över att avvisningarna under en period framåt så att säga lagts på is. Leif Blomberg kommenterar min fråga genom att hävda att den presskonferens i Zagreb som var bakgrunden till den fråga jag ställt formellt handlar om en annan aspekt på denna problematik. Rent formellt kan man naturligtvis argumentera på det sättet. Men allt detta ingår i samma större övergripande problematik, där det egentligen handlar om vilken vikt man lägger vid tvångsvis återsändande respektive vid att det i praktiken råder en sådan situation att det inte går att stanna kvar i Kroatien. Det är ju det som den ganska upprörda debatt som pågått i några veckor egentligen har handlat om. Här pågår uppenbarligen ett spel, skulle jag vilja säga, både mellan Kroatien och Sverige och mellan Kroatien och andra länder i Europa som har tagit emot flyktingar av det här slaget. Frågan är inte så enkel att det bara handlar om att alla bör få stanna eller att alla skall visas ut. Jag tycker att det kanske vore rimligt att, mot bakgrund av vad som har skett, regeringen längre fram när förhållandena möjligen har klarnat bad att få bedöma ytterligare några fall för att kunna göra nödvändiga distinktioner och att tills vidare inte sända någon tillbaka. Det innebär sannolikt en ganska lång tid med tanke på de förhållanden som råder och som är betydligt allvarligare nu än förhållandena under tidigare perioder. Den fråga som jag vill följa upp detta med är: Vilken strategi kommer regeringen att ha om det i de kontakter som nu pågår med Kroatien visar sig att garantierna, som det tidigare hetat, förblir diskutabla för dessa flyktingars säkerhet i Kroatien?
Herr talman! Det av regeringen fattade beslutet är för övrigt identiskt med det av den tidigare regeringen i maj förra året fattade beslutet. Det är alltså ingen skillnad mellan de två besluten - det har bara fattats ett nytt beslut med samma innebörd. Detta bygger på samma grund, nämligen att personer som återvisas eller avvisas till Kroatien inte återsänds tvångsvis till Det är väldigt viktigt att det är så, därför att vår praxis innebär att vi själva inte skickar tillbaka personer till Bosnien-Hercegovina. Därför kan vi heller inte rimligen säga att det är acceptabelt att göra det via Kroatien. Således fäster vi väldigt stort avseende vid att de garantier som har lämnats också följs. Hittills har vi inte fått några som helst belägg för att det i praktiken skulle vara en annan tillämpning av bestämmelserna än som uttrycks i det brev som utrikesminister Granic skrev till den svenska regeringen i oktober förra året. Denna garanti har upprepats i dag, och det har tydliggjorts att den fortfarande gäller. Därutöver tilllägger den kroatiske ambassadören i Sverige att man heller inte kommer att ta ut de här personerna till krigstjänstgöring. När det gäller Ulla Hoffmanns fråga tycker jag att det är bra att man nu, som brevskrivare Granic säger, bestämt att man vill publicera brevet. Jag har inget emot det. Tvärtom välkomnar jag att det här brevet har publicerats. Tidigare hemligstämplar, så har Kroatien också gjort, sammanhänger med det enkla skälet att vi alltid gör på det sättet i korrespondensen mellan två stater. Skall hemligstämpeln hävas är det rimligt att säga att båda gör det. Och om brevskrivaren själv önskar göra det, är det väl hans sak att göra det.
Herr talman! Vi får som bekant anledning att återkomma till denna fråga redan i morgon, och förmodligen också vid andra tillfällen senare. Jag vill bara betona - det är viktigt att få säga det - att det för min del har funnits frågetecken, och det har jag konstaterat vid flera tillfällen, också när det gäller den tidigare regeringens sätt att hantera inte bara denna flyktingproblematik utan också hela behandlingen av katastrofen i Bosnien. Där är den svenska hållningen en liten detalj i det större mönster som innebär att vare sig nuvarande eller tidigare regeringar riktigt förmått ta till sig det som händer. Därmed har man hamnat i en situation som efter hand på olika sätt och i olika skeden har blivit mycket egendomlig. Inte desto mindre måste man utgå från den situation som gäller för de personer som nu råkar befinna sig i Sverige på grund av alla komplikationer som har funnits. Jag vädjar till invandrarministern att ta den oro på största allvar som uttrycks inte bara av dessa flyktingar själva utan också av t.ex. olika hjälporganisationer för att de här garantierna kanske ändå är något ihåligare än som ibland hävdas.
Herr talman! Jag kan garantera att vi tar oron på största allvar och att vi följer utvecklingen väldigt noga. Det har vi gjort, det gör vi och det kommer vi att göra.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder jag vill vidta för att hindra att Invandrarverket meddelar felaktiga beslut och sedan ändrar sig. Jag vill börja med att säga att jag naturligtvis tycker att det är ytterst beklagligt att felaktig information angående ett beslut har meddelats. Jag utgår från att Invandrarverkets företrädare delar denna uppfattning. Hela frågan rör dock rutiner hos förvaltningsmyndigheten, och det är således en fråga för myndigheten. Jag utgår också från att erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra ett upprepande från myndigheten i fråga. Mitt svar blir därför att jag inte har för avsikt att vidta några särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det blir inga åtgärder, säger statsrådet. Anledningen är att det rör sig om rutiner. Men skulle vi inte kunna vända på sakfrågan och konstatera att rutinen hos Invandrarverket som myndighet bör vara att felaktiga besked som är positiva för en asylsökande skall stå fast? Det är också en rutin i så fall. Jag skulle vilja föreslå att en sådan rutin införs. Det finns emellertid också en positiv del i statsrådets svar, nämligen att statsrådet finner det ytterst beklagligt att felaktig information angående beslut meddelats och att statsrådet utgår från att Invandrarverkets företrädare delar denna uppfattning. Jag undrar om statsrådet delar min uppfattning att det är en fruktansvärd situation människor emellanåt hamnar i - jag skall inte närmare gå in på ett något fall - när ett felaktigt besked ges. Detta glädjande besked meddelas hustru och barn på olika håll. Vederbörande skall då kunna samla sin familj, vilket inte är möjligt i de fall där det råder politisk förföljelse. Vill statsrådet ta till sig de här problemen, dessa tragedier, och medverka till att de blir klart och tydligt markerade?
Herr talman! Det skall egentligen inte få hända. Det är bara så. Jag kan inte nog understryka hur beklagligt jag upplever att detta är. Man kan försöka tänka sig in i motsvarande situation. Man får ett positivt besked som man firar och strax därefter får man ett nytt besked som är det rakt motsatta. Det är litet som att få en diagnos som säger: Du är inte sjuk. Sedan kommer någon och säger: Du är sjuk i alla fall. På något sätt är det samma upplevelse. Jag skulle vara ytterst förvånad om Invandrarverket inte delade den uppfattningen. Naturligtvis gör de allt de kan göra för att korrigera, så att sådana här misstag inte kan äga rum i framtiden. Hundraprocentigt säker kan man aldrig vara, dess värre. Vi är människor allihop.
Herr talman! Jag tänker inte ställa frågor i det enskilda fallet. Men jag tycker att det är angeläget att kunna berätta, eftersom det har angivits i tidningar, att det handlar om en politiskt aktiv person som av den orsaken inte kan återvända till Kosovo. Vederbörande var rektor för en skola. Det han gjorde var att låta skolans lärare undervisa i albanska. Men det godkänner inte de serbiska härförare som finns där. I det läget har han hamnat i onåd. Det finns helt enkelt en häktningsorder på honom. Han kan inte återvända. Jag vill gärna säga till statsrådet att jag tyckte att liknelsen med beskedet att det inte är någon allvarlig sjukdom och att det trots allt kommer att visa sig vara det är relevant. Då förstår vi alla hur angeläget det är att Invandrarverket omprövar.

Herr talman! Gullan Lindblad har med anledning av att en kvinna avvisats till Bangladesh frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Sverige skall uppfylla flyktingkonventionen när det gäller tortyroffer. Som Gullan Lindblad säkert känner till kan jag som statsråd inte gå in och kommentera ett enskilt ärende. Jag vill ändå upplysa om att FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning talar om "faran att utsättas för tortyr". Man måste alltså bedöma om personen - vid en återkomst - hotas av tortyr. En individuell bedömning måste alltid göras, och föreligger inte längre en fara för tortyr så saknas också i princip skyddsbehov. Däremot kan den sökande fortfarande ha andra skäl för att få stanna, t.ex. humanitära. Därför skall samtliga omständigheter i det enskilda ärendet övervägas, bl.a. de skador som personen i fråga kan ha fått på grund av vad han eller hon har utsatts för. Jag anser således att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt FN-konventionen mot tortyr och avser inte att vidta några åtgärder.
Herr talman! Tack för svaret, herr invandrarminister! Jag kan inte säga att jag är nöjd med det. Jag är medveten om att invandrarministern inte kan diskutera det enskilda fallet. Men det har utgjort bakgrund till min fråga. Det gällde ett upprörande fall, tycker jag och många med mig. Det var mycket svårt att förstå avvisningen av den här kvinnan. Hon visade klara tecken på tortyr. Hon var enögd, hon hade påvisbara skador, hon hade våldtagits av polisen i hemlandet osv. Nu hänvisar invandrarministern till FN konventionens uttalande om faran att utsättas för tortyr och menar att den inte längre skulle föreligga när hon kommer tillbaka. Jag hoppas vid Gud, herr invandrarminister, att så är fallet, att hon inte skall behöva uppleva denna fara. Det har varit alltför många sådana ärenden genom åren. Jag har sysslat med de här frågorna länge. Jag har ställt frågor till många ministrar. För den utomstående förefaller det mycket omänskligt att människor skall kunna utsättas för något sådant. Jag ifrågasätter om vi verkligen efterlever FN:s flyktingkonvention. Det jag skulle vilja fråga med anledning av detta och många andra ärenden är: Är invandrarministern beredd att föranstalta om någon utvärdering av praxis när det gäller asylärenden där tortyr åberopas?
Herr talman! Vi har för närvarande en flyktingoch invandrarpolitisk utredning som behandlar hela vår lagstiftning. Den skall utvärdera vad vi av olika skäl skulle kunna förändra i den här lagstiftningen. Jag utgår från att kommittén har att titta också på de här frågorna. De ingår i lagkomplexet. I den mån man skulle finna att det finns skäl att göra korrigeringar förväntar vi oss att kommittén kommer med förslag i den riktningen.
Herr talman! Den kommittén har sannerligen väldigt många frågor att ta ställning till. Jag kan också hoppas att den ser över även den här frågan. Men jag tycker att detta är så pass brådskande att det borde bli föremål för särskild behandling. Det har faktiskt väckts en motion, från en partivän till invandrarministern, som efterlyser just en utvärdering av praxis. Den kommer så småningom att behandlas i vårt utskott. Eftersom jag brinner i anden när det gäller att verkligen få klarhet i hur det står till på det här området, kommer nog jag att vara mycket välvilligt inställd till den. Kommer inte invandrarkommittén med ett ordentligt svar på den här frågan och med förslag till en utvärdering har utskottet möjlighet att agera, om inte invandrarministern inser att det här faktiskt är av brådskande natur och kan ta ett initiativ.
Herr talman! Jag håller med Gullan Lindblad om att det här är viktiga frågor. Det är inte tu tal om annat. Från svensk utgångspunkt upplever jag ändå att vi vid jämförelser internationellt är ganska duktiga på att följa de konventioner och annat som vi har skrivit under och att i vår lagstiftning se till att föra in sådana bestämmelser som gör att vi också i vår tillämpning kan följa dem. Men visar det sig på något sätt att det finns tunga skäl för att göra den typen av utvärdering, utöver det man gör i kommittén, får man naturligtvis överväga att göra en sådan. Men jag kan i dag inte se att de skälen föreligger.
Herr talman! Jag vet att näst intill hela Sverige har upprörts över det här fallet. Jag kunde inte stillatigande åse detta, utan jag tyckte att det var viktigt att föra fram det. Jag betraktar det i alla fall som ett halvt löfte av invandrarministern att vi skulle kunna få en särskild översyn av just vår praxis när det gäller tortyrärenden, eftersom dessa är så oerhört graverande. Jag betraktar det så. Men jag kommer noga att följa praxis i sådana här ärenden i fortsättningen.

Herr talman! Ingrid Burman har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra att dubbla anknytningsutredningar görs i ärenden om uppehållstillstånd. En grundförutsättning för Invandrarverket när man skall fatta beslut i ett anknytningsärende är att det finns en bra utredning om anknytningen, där samtliga relevanta fakta ingår. Om det finns brister måste Invandrarverket låta göra en ny utredning, oavsett när den tidigare är gjord. Det går inte att ha några bestämda regler för när en utredning skall göras eller inte, utan det måste Invandrarverket få avgöra i varje enskilt ärende. Jag avser således inte att vidta några åtgärder i den aktuella frågan.
Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret. Statsrådet understryker att det gäller att man har en bra utredning, att det inte skall finnas brister i den och att relevanta fakta skall ingå. Dessutom säger han att man inte kan ha bestämda regler. Det är just där jag tycker att man kan skymta ett problem. Faktum är att Invandrarverket i dag har just bestämda regler. Man tillämpar en generell praxis.

Man har en bestämd regel. Så fort en man eller en kvinna har förpassats utanför rikets gränser skall det göras en ny utredning, oavsett om den utredning som har gjorts är relevant, bra och ligger mycket nära i tiden. Det är för mig det stora problemet. Att man tillämpar denna stelbenta, generella praxis, som slår blint, är både omänskligt och byråkratiskt. Dessutom kostar det mycket pengar och onödigt lidande.
Herr talman! Man kan inte heller gärna förbjuda en myndighet att göra de erforderliga anknytningsutredningarna. Många är de gånger som olika debattörer - jag vill inte påstå att Ingrid Burman tillhör dem, det vet jag inte, men många andra debattörer - har sagt att vi gör alldeles för knapphändiga utredningar och att man äventyrar rättssäkerheten. Här har vi det omvända. Man gör verkligen en utredning och sedan gör man i vissa fall en till för att vara på den säkra sidan. Då kritiseras man utifrån den utgångspunkten, att man är för noggrann i sin prövning av ärendena. Det här är naturligtvis en mycket svår balansgång för enskilda myndigheter. Detta är en typisk myndighetsfråga. Gör de bedömningen att man måste göra en ny utredning är det faktiskt deras sak att göra det. Det kan inte vara en fråga för regeringen och jag tycker inte heller riktigt för riksdagen, att stifta en lag som säger: Nej, detta får ni inte göra. Det vore väl litet konstigt ändå.
Herr talman! Törs jag tolka statsrådet Blomberg så, att statsrådet i alla fall anser att det inte är lämpligt med en sådan här generell regel och en generell praxis, utan att det lämpliga är att man gör en individuell bedömning och att denna bedömning bör ske från fall till fall? Kan jag tolka statsrådet på det sättet, att det är så regeringen önskar att man skall tillämpa anknytningsutredningar, tycker jag att den här frågan har lett ärendet ett steg framåt, eftersom det skulle vara en annan syn än den praxis som Invandrarverket tillämpar i dag.
Herr talman! Jag kan alltså inte gå in i myndighetsutövningen. Det är Invandrarverkets uppgift att göra de här bedömningarna. Har de en sådan här rutin är det deras sak att använda den på ett sådant sätt att man kan få de relevanta fakta som krävs för att man skall kunna behandla en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Jag tycker att det är mycket viktigt. Jag kan alltså inte gå in i detta och jag har heller ingen sådan önskan.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om verkställighet av icke ännu lagakraftvunnet negativt överklagandebeslut på asylansökningar. En grundläggande princip i internationell asylrätt är rätten för en asylsökande att få sin sak överprövad om beslutet i första instans varit negativt. Alla EU länder har motsvarande bestämmelser i sin lagstiftning eftersom de alla har anslutit sig till 1951 års Alla dessa länder deltar i det gemensamma utvecklingsarbetet kring asylrätten som äger rum inom I motsats till vad Pohanka anför finns det ingen i internationell asylrätt fastlagd rättighet att få stanna i landet under det att en överklagan prövas. UNHCR:s exekutivkommitté har dock vid några tillfällen antagit s.k. konklusioner för att begränsa möjligheterna till omedelbar verkställighet till att gälla bl.a. när ansökan är "bedräglig". I svensk utlänningslag är huvudprincipen på detta område att den asylsökande får stanna i Sverige under det att vederbörandes sak ånyo prövas. I vissa undantagsfall medges dock att så kallad avvisning med omedelbar verkställighet kan ske. Undantagen gäller t.ex. för att möjliggöra verkställighet till ett första asylland eller då en asylansökan anses vara uppenbart ogrundad. Möjligheten till omedelbar verkställighet är begränsad och vissa kriterier måste vara uppfyllda. Vid avvisning till första asylland gäller t.ex. att det står klart att personen där kan få sin sak prövad på ett tillförlitligt sätt. Vid direktavvisning till hemlandet gäller att ansökan är så uppenbart grundlös att man inte ansett sig behöva gå in och utreda saken vidare. Även i dessa fall finns, som en säkerhetsåtgärd, möjligheten att begära inhibition, dvs. ett avbrytande av verkställigheten. Innan Sverige blev medlem i EU antog de dåvarande medlemsländerna en gemensam resolution i London 1992 om uppenbart ogrundade asylansökningar. I den resolutionen söker man identifiera när en asylansökan bör anses vara uppenbart ogrundad och när en ogrundad ansökan kan komma att leda till ett Direktavvisningsinstitutet är alltså något som accepteras av alla EU:s medlemsländer, inklusive de nytillträdda medlemmarna. Naturligtvis förutsätter sådana beslut att det inte skall föreligga någon risk för förföljelse i ursprungslandet. Påståendet i Pohankas fråga till mig om den svenska regeringens handlande i EU-samarbetet är därför felaktigt. Sverige driver - när det gäller avvisningar med omedelbar verkställighet - inga krav som inte omfattas av resolutionen om ogrundade asylansökningar eller Dublinkonventionens principer att en asylansökan skall prövas av det första asylland en asylsökande kommer till. I samband med antagandet av en resolution om gemensamma minimigarantier för asylprövningsproceduren har vi i en deklaration endast försökt täcka in och förtydliga den svenska proceduren. Vi har inte gjort några försök att ändra resolutionstexten.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det var ett mycket noggrant, tydligt och långt svar, och det är jag tacksam för. Jag har ställt den här frågan utifrån farhågor som jag fick när jag läste UNHCR:s skrivelse från den 10 mars 1995. Jag är därför glad om det inte är på det sättet som jag frågade om - inte påstod, som statsrådet sade. I översättningen av UNHCR:s papper står det: En basprincip i internationell flyktinglag är att alla asylsökande skall få stanna i landet tills slutligt beslut är fattat. Den här principen skulle minimera risken att sända tillbaka en person med välgrundad rädsla för förföljelse som kanske möter fängelse, tortyr, kanske t.o.m. död om han åker tillbaka till sitt ursprungsland. Det var den här texten som föranledde mig att ställa min fråga. Jag tycker att detta är litet av ett moment 22. Man kan ju egentligen inte förrän överprövning har skett avgöra om ansökan är ogrundad eller inte, åtminstone är det oerhört svårt. Jag har tagit upp detta för flera år sedan. Jag menar att man alltid borde låta personer i den här situationen få stanna kvar. Efter vad jag kan förstå har vi möjlighet att i Sverige ha som praxis att låta människor stanna kvar under överklaganstiden om vi föredrar det. Det är ju först efter det som man kan yttra sig om ifall ansökan är ogrundad eller inte.
Herr talman! Det Ragnhild Pohanka säger att UNHCR påstår är inte riktigt korrekt, eftersom det, som jag sade, finns rättigheter vad gäller första asylland. Om det är uppenbart att en person kommer från ett land där han borde ha sökt asyl men inte gjorde det kan man göra en direktavvisning. På samma sätt kan man göra en direktavvisning om man i ett första asylförhör redan vid gränsen noterar att personen i fråga helt uppenbart inte har någon välgrundad anledning att få stanna, utan ansökan över huvud taget är ogrundad. Det här är naturligtvis väldigt sällsynta fall, men förutsättningarna finns. Det här går att göra, och Sverige tillämpar inga andra principer än andra länder i de här sammanhangen. Vi driver heller inte några andra principiella uppfattningar i EU-arbetet för att uppnå gemensamma asylregler.
Herr talman! Jag är glad om det är så att vi inte driver den här frågan i EU. Min huvudfråga var ju en undran om vi driver att den här metoden skall användas mer än i undantagsfall - jag anser att så inte bör vara fallet. Direktavvisningar vid gränsen känner jag till, men det handlar min fråga egentligen inte om. Vad jag sade i min fråga var att man skall kunna vara trygg i landet under tiden från det man överklagar ett beslut från Invandrarverket till Utlänningsnämnden tills det man får besked. Jag tycker att detta är oerhört viktigt. I alla andra rättsfall har man ju rätt att avvakta ett slutgiltigt beslut från överklagansinstansen.

Herr talman! Jag blev uppringd av en förtvivlad mamma häromdagen. I hennes 16-årige sons klass hade eleverna diskuterat lag och rätt i förhållande till ett människoliv. När de utifrån värdet av ett människoliv diskuterade avvisningarna av bosnier med kroatiska pass sade ungdomarna: vi får vänta och se hur mycket ett liv är värt; det talar Blomman snart om för oss. Det är de signalerna om mänskligt liv som svensk flyktingpolitik ger i dag. Det är detta som denna debatt ytterst handlar om. Hur vi handskas med de mänskliga rättigheterna gentemot dem som söker skydd hos oss är den absoluta kärnan i frågan om vad ett människoliv är värt. Det är vårt förhållande till de mänskliga rättigheterna som ger våra unga människor normerna för hur de skall förhålla sig till andra. Det är hur vi värderar mänskliga rättigheter i förhållande till avvisningarna av bosnier med kroatiskt pass som avgör om Sverige är en nation som värnar allas mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet har begärt att denna debatt skall ordnas i riksdagen. Vi har gjort det eftersom vi är många som upprörs av hur asylrätten, som finns med i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, successivt undergrävs i Sverige. Regeringen har i tre vägledande beslut den 16 februari förklarat att det inte finns någon anledning att anta att bosnier med kroatiska pass inte skulle beredas skydd i Kroatien. Det finns ingen påtaglig risk för att dessa kroatiska medborgare mot sin vilja tvingas delta i väpnade konflikter, säger regeringen och hänvisar till ett brev från Kroatiens utrikesminister Granic. I dag vet vi vad som står i brevet. Kroatiens flyktingminister Rebic har meddelat att 60 000 bosniska flyktingar skall repatrieras till den bosnienkroatiska federationens område från april till årets slut. Hans pressekreterare Radic meddelade att repatrieringen också innefattar dem som avvisas från Sverige och att den genomförs för att man bl.a. av försvarsskäl skall öka den bosnienkroatiska befolkningen numerärt. I går såg vi representanter för Bosnien-Hercegovina och Kroatien skåla i champagne för att fira överenskommelsen av repatrieringen av Dessa nya uppgifter ger anledning att ifrågasätta värdet av de åberopade garantierna om skydd i Kroatien. De bosnier med kroatiska pass som nu avvisas från Sverige till Kroatien kommer med stor sannolikhet inte att kunna undgå att hamna i Bosnien, det Bosnien till vilket Sverige har deklarerat att det är uteslutet att avvisa någon, det Bosnien från vilket många av dessa människor bär med sig fasansfulla krigsupplevelser och från vars armé många av de män som skall avvisas en gång har deserterat. De svenska frivilligorganisationer och kyrkor som gjorde en delegationsresa till Zagreb, Split, Mostar och Capljina i oktober förra året anser att risken är överhängande att dessa människor skickas vidare till Bosnien-Hercegovina - inte med hot eller fysiskt tvång utan genom att alla deras möjligheter till försörjning och uppehälle undanröjs. Hercegovina - är det självklart att återvändande män i vapenför ålder skall kallas in till tjänstgöring i HVO, den bosnienkroatiska armén. Det är dessa män och alla avvisningshotade vapenföra bosniska män med kroatiska pass och deras anhöriga som den här debatten handlar om - dessa människors mänskliga rättigheter.

Herr talman! Den offentliga debatten om bosnienkroaterna under de senaste veckorna är egentligen en mycket bra illustration till hela det flykting och invandrarpolitiska dilemmat. En speciell grupp hamnar i strålkastarljuset. All uppmärksamhet koncentreras på den, och åtminstone i den massmediala debatten reduceras problemet till en fråga om jag och den svenska regeringen är litet korkade som inte kan tolka juridiskt språkbruk. Sannolikt är vi också ondsinta och ser gärna att människor sänds tillbaka till död och elände. Borta är alla andra grupper som också har sökt asyl i Sverige. Borta är alla de miljoner som aldrig har tagit sig till våra gränser och heller aldrig kommer att kunna göra det. Möjligen är det rent mänskligt förståeligt att vi värjer oss för det outhärdliga och väljer att nöja oss med ett djupt känt men väl avgränsat engagemang för några som står oss nära, några som vi har träffat och några som har tagit sin tillflykt till vår kyrka. Regeringen, och för den delen också en ansvarsfull opposition, har inte den möjligheten. Vi tvingas att se på alla eländen samtidigt, eftersom de pågår samtidigt. Vi kan inte lägga några saker åt sidan för framtida bruk, och vi kan inte bygga beslut på rykten och massmediereferat. Därför har både den tidigare och den nuvarande regeringen gjort upprepade försök att skapa klarhet i Kroatiens inställning och handlande gentemot bosnienkroaterna. Vid en FN-konferens i Genève den 7 juli 1994 uttalade chefen för den kroatiska flyktingmyndigheten, doktor Adalbert Rebic, att återvändande till Bosnien Hercegovina skall ske på ett frivilligt, välorganiserat och säkert sätt. Sedan rykten förekommit om att Kroatien tvingade bosnienkroater tillbaka till Bosnien-Hercegovina sändes en delegation med representanter för regeringskansliet och Invandrarverket för att undersöka saken. Vi kunde inte få några belägg för att sådant hade skett. I det brev som kroaterna nu har offentliggjort försäkrade Kroatiens utrikesminister att alla kroatiska medborgare kommer att tas emot i Kroatien oavsett var de tidigare har haft sin hemvist. Utöver dessa försäkringar gjorde jag själv, min statssekreterare och en tjänsteman från regeringskansliet en resa till Kroatien och Bosnien-Hercegovina i december 1994. Jag träffade ledande kroatiska företrädare som återigen försäkrade att inga kroatiska medborgare tvångsvis sänds till Bosnien-Hercegovina. Jag besökte även Mostar och omgivande städer och träffade bosnienkroater som sökt asyl i Sverige och avvisats till Kroatien. De hade sedan fortsatt tillbaka till Bosnien Hercegovina, men ingen av dessa uppgav att de utsatts för någon form av tvång. Det var först efter dessa resor, uttalanden och försäkringar kompletterade med ytterligare information från andra källor som besluten fattades i tre enskilda ärenden den 16 februari i år. Beslutet var för övrigt detsamma som den tidigare regeringen fattade den 26 maj 1994. Vi gjorde alltså samma bedömning som den tidigare regeringen, nämligen att bosnienkroaterna hade skydd i sitt medborgarskapsland Kroatien. I detta läge säger en del debattörer: Okej, bosnienkroaterna kommer inte att förföljas i Kroatien eller skickas tillbaka till Bosnien-Hercegovina just nu, men allt är ju så osäkert där nere och vem vet vad som kan hända om några dagar eller veckor? Inte heller jag eller regeringen kan naturligtvis skaffa några garantier för framtiden. Därför har jag hela tiden poängterat att förändringar i verkligheten också kan påverka beslutsfattandet. Regeringen har fattat beslut i tre enskilda ärenden. Resterande ca 5 000 asylsökande kommer självfallet att bedömas individuellt av Invandrarverket och Utlänningsnämnden. Det innebär att man skall ta hänsyn till om det i något enskilt fall finns speciella omständigheter som ändå bör leda till att personen i fråga får stanna. Det ingår också i SIV:s och Utlänningsnämndens uppgifter att hålla uppsikt över utvecklingen i Kroatien. Om förhållandena där skulle förändras på något avgörande sätt ingår det i både SIV:s och Utlänningsnämndens uppgifter att omedelbart ta hänsyn till det i sitt beslutsfattande. Men även om t.o.m. de flesta människor skulle kunna bli överens om att den asylrättsliga grunden för att man skall ge bosnienkroaterna skydd i Sverige saknas är det flyktingpolitiska dilemmat självfallet inte löst. Nu återstår den fruktansvärt svåra frågan om de inte ändå, av ren välvilja och mänsklig omtanke, borde få stanna i Sverige för alltid eller åtminstone för en tid. Eftersom de har det mycket bättre här än i Kroatien och eftersom så många engagerade och hängivna människor vill detta skulle det handla om att ge tillstånd av humanitära skäl. Det är kanske där de allra svåraste stunderna kommer för dem som inte har lov att bara titta på en tragedi åt gången.

Skall alla andra som har det ännu sämre utan att vara förföljda också ha rätt att få stanna här i Sverige, eller skall det gälla olika standarder för olika nationaliteter? Skall somalier eller kubaner tvingas acceptera sämre förhållanden än bosnienkroaterna? Och skall det faktum att kyrkor, kulturpersonligheter och vanligt folk inte engagerar sig lika starkt i deras sak spela någon roll för bedömningarna? Skall det vi gör inom flyktingpolitiken genom mottagande här i Sverige ha några som helst konsekvenser för vad vi kan göra för flyktingar i t.ex. UNHCR:s läger runt om i världen? Jag kan inte och tänker inte besvara de här frågorna, utan lämnar dem öppna för den kommande debatten. Möjligen skulle jag vilja lägga ytterligare en fråga på bordet: Har inte också invandrarnas situation i Sverige något samband med besluten om bosnienkroaterna? Varför finns inte samma djupa och varma engagemang, som nu ljuder högt och rent för att bosnienkroaterna skall få stanna, när det gäller invandrarnas villkor i det svenska samhället, deras rätt till arbete, bra skolutbildning för sina barn och delaktighet i vårt samhälle? Se positivt på alla dessa opinionsyttringar, uppmanade mig häromdagen ärkebiskopen Weman. Jag försäkrar er att jag ser positivt på dem. Jag skulle t.o.m. vilja ha fler starka, positiva opinionsyttringar för flyktingarnas och invandrarnas sak. Allra sist vill jag en gång till understryka: Det beslut som regeringen fattade i februari bygger på den omständigheten att bosnier med kroatiska pass inte återsänds till Bosnien-Hercegovina. Våra myndigheter har en praxis fastlagd som innebär att man inte från Sverige avvisar bosnier till Bosnien-Hercegovina. Det vore för den svenska regeringen fullständigt främmande att avvisa personer som kommer från Bosnien men som har kommit via Kroatien och är kroatiska medborgare och att acceptera att dessa människor via Kroatien återsänds till Bosnien. Det accepterar den svenska regeringen inte, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Dessutom: Om det visar sig vara så, vilket regeringen har förutsatt att det inte är, att män i vuxen ålder i Kroatien skulle tas ut i krigstjänstgöring, är detta naturligtvis också en omständighet som gör att myndigheterna har att ompröva de aktuella besluten och väga in den omständigheten i den fortsatta prövningen. Den svenska regeringen har förutsatt att personerna i fråga inte kommer att kallas in till fronten i kriget. Detta är utgångspunkterna för regeringens politik. Vår bedömning är alltså att de personer som det gäller, de tre som regeringen har fattat beslut om, har skydd i Kroatien, att de inte kommer att återsändas till Bosnien-Hercegovina och att de heller inte tas ut till krigstjänstgöring i Kroatien. Tack, herr ordförande!

Herr talman! För att det skall bli tydligt vad regeringens praxisbeslut den 16 februari egentligen betyder för de människor som nekas skydd hos oss lämnar jag ordet till mannen i ett av de tre regeringsärendena: Jag heter Marinko. Jag, min fru Valentina och våra barn är en av de bosniska familjer som Sveriges regering torsdagen den 16 februari beslutade att avvisa till Kroatien. Jag är katolsk bosnier, född och uppvuxen i Bosnien. Min fru är också född i Bosnien, men ortodox. Därmed räknas jag som kroat, medan min fru betecknas som serb. När vi lämnade Bosnien fick vi inte några bosniska pass, som vi borde ha haft; män i krigsduglig ålder får inte pass, och de som är ortodoxa får heller inga. Jag tvångsmobiliserades. Ingen vid sina sinnens fulla bruk låter sig mobiliseras till styrkor som när som helst kan anfalla och döda hustru och barn. Jag sårades i strid och sattes i serbiskt fångläger. Efter fångutväxling fick jag inre tjänst i armén, eftersom jag gick på kryckor. Jag beslutade mig för att desertera, och min familj och jag flydde via Kroatien, där vi skaffade kroatiska pass. I Kroatien kunde vi inte stanna. Där rådde endast en vapenvila, som ständigt bröts. Läget i Kroatien var så osäkert att vi flydde vidare. Vi kom inte till Sverige för att ta något av svenskarna, inte för att söka lycka eller materiell vinning. Den lyckan hade vi i vår hemstad i Bosnien. Den kan inget ersätta. Vi ville inte ha något krig. Vi ville inte tvingas på flykt. Vi ville inte bli utrensade. Vi var nöjda med det liv vi hade. Vi kom till Sverige för att söka skydd undan den slakt och terror som kriget i Bosnien innebär. Vi kom till Sverige för att Sverige låg tillräckligt långt bort från det helvete där människor torteras och mördas därför att de är muslimer, kroater eller serber. Vi kom till Sverige för att vi inte ville vara brickor i detta krig. Jag, Marinko, vill inte bli tvingad att skjuta och mörda dem som kallas serber. Jag riskerade att skjuta min fru, mina barn och deras kusiner. Vi kom till Sverige för att vi trodde att Sverige och de fredsälskande svenskarna kunde ge oss det skydd vi behöver, dels från att dödas, dels från att tvingas döda. Kroatien står inför en uppenbar krigsfara om Unprofor försvinner den 31 mars. Läget har inte varit så allvarligt sedan 1992. Då, när risken för krig ökar, beslutar Sveriges regering att sända oss till Kroatien. Sverige kan inte göra mycket åt det krigets vansinne som pågår i Bosnien-Hercegovina. Sverige kan inte göra mycket för att förhindra de mord och de våldtäkter som begås där nere eller förhindra den tortyr och den etniska rensning som pågår. Men Sverige kan förhindra att de människor som liksom vi har sökt skydd blir offer för mord eller våldtäkt, tortyr eller annan förnedrande behandling. Sverige kan också förhindra att vi män tvingas begå dessa krigsförbrytelser. Ändå beslutar Sveriges regering att vi skall sändas till Kroatien. Vi är inga lycksökare. Vi har inte bett om bilar eller lägenheter. Det enda vi har bett om är skydd, en tillfällig fristad. Vad skall jag göra? Vart skall jag åka för att rädda min familj, mina barn från ett krig där deras egen far kan bli den som tvingas döda dem? Vad skall vi göra, vart skall vi åka för att få en tillfällig fristad undan detta vansinne? Vem i Sverige garanterar att det inte åter blir öppet krig i Kroatien? Vem har fått de garantierna? Det var bara några månader sedan som ordföranden i Utlänningsnämnden, generaldirektör Johan Fischerström, fick brev från talmannen i Europaparlamentet, Klaus Hänsch. Kopior skickades också till statsminister Ingvar Carlsson och talman Birgitta Dahl. Talmannen vädjade på uppdrag av ett enhälligt utrikesutskott om att en desertör från den serbiska armén i Kroatien som vägrat skjuta en kroatisk krigsfånge inte skulle avvisas från Sverige. Europaparlamentet ansåg att denne desertör på grund av sin vägran att delta i ett fördömt krig borde kunna omfattas av 1951 års flyktingkonvention. Utlänningsnämnden har nyligen upphävt avvisningen i just detta konkreta fall. januari i år ett brev till den danska ambassaden i Zagreb angående situationen i Kroatien för bosnier med kroatiskt pass. "Under mobiliseringen av bosnienkroater i slutet av 1993 var det nästan enbart bosnienkroater med kroatiskt medborgarskap som inkallades i den kroatiska armén. Enligt den kroatiska grundlagen kan kroatiska medborgare inkallas till den kroatiska armén. Kroatien eller efter att ha återvänt från tredje land inte kunnat få uppehållstillstånd i Kroatien kan inkallas till den bosnienkroatiska eller bosniska regeringsarmén efter att ha återvänt till Bosnien-Herzegovina." Regeringen säger sig ha fått garantier av den kroatiska ambassadören i Sverige för att inte någon tvångsvis vidaresänds till Bosnien-Hercegovina. Samtidigt nås vi av ett meddelande från United Nations Centre for Human Rights Field Office i Zagreb. Den kroatiske försvarsministern annonserade på måndagen den 28 mars en allmän mobilisering av alla män i Zagrebområdet för tjänstgöring i väpnade styrkor. Mobiliseringen gäller alla män födda 1978, män som inte ännu är registrerade i de väpnade styrkorna och barn till flyktingar födda 1978 som bor i huvudstaden. 17-åriga pojkar mobiliseras nu till de väpnade styrkorna. Jag har frågat statsrådet tidigare, och jag frågar igen: Varför skall Sverige vara det första landet att sända tillbaka bosnier med kroatiska pass till Kroatien?

Herr talman! Kroatien har ambitionen att vilja tillhöra den västliga kulturkretsen och önskar bli involverat i den europeiska integrationsprocessen. Kroatien har på olika sätt klargjort att man är beredd till åtaganden för att leva upp till en godtagbar standard när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati, flyktingpolitik, m.m. Det är dock helt uppenbart att Kroatien är utsatt för ett mycket stort flyktingtryck och att landets resurser är mycket begränsade. Delar av Kroatien är ockuperade av Serbien. UNHCR, som är FN:s flyktingorgan, gör stora flyktinginsatser i området i samverkan med EU och enskilda länder och organisationer. I Tyskland lär det finnas ca 50 000 bosnienkroater i samma situation som dem som befinner sig här. Tyskland avser såvitt jag förstår att genomföra ett återsändande, oklart dock exakt hur och när. Frågan är nu om de asylsökande bosnienkroater som finns i Sverige skall beviljas uppehållstillstånd tillfälligt eller permanent. Denna fråga innehåller en stor laddning, och många är känslomässigt starkt engagerade, vilket är mer än förståeligt. Vi moderater har noga övervägt frågan i hela dess vidd och försökt göra en bedömning i ett helhetsperspektiv. Vi konstaterar följande vad gäller i första hand asylskäl: De asylsökande är huvudsakligen kroater som kommer från Bosnien. Dessa har erhållit pass av Kroatien, troligen i många fall för att ges möjlighet att ta sig vidare till tredje land, eftersom många länder, bl.a. Sverige, inte har visumplikt för kroatiska medborgare men har det för bosniska medborgare. Kroatien har säkerligen på så sätt haft som syfte att lätta något på sina interna flyktingproblem. Kroatien har nu sagt sig vara berett att ta emot dem som har kroatiska pass och ge skydd och uppehåll, och man har gjort åtaganden som delgivits regeringen i Sverige. Någon flyktingstatus är Kroatien uppenbarligen inte beredd att ge de återvändande som kommer från s.k. säkra områden i Bosnien. Någon avvisning vidare till Bosnien kommer enligt uppgift inte att ske. Det är dock säkert så att åtskilliga ändå väljer att ta sig vidare in i Bosnien-Hercegovina. Enligt uppgifter som föreligger har risken för krigsoperationer från kroatiskt håll minskat. Unprofor kommer att finnas kvar. Den kroatiska krigsmakten är sannolikt för svag för att inleda någon offensiv. Man lider i och för sig inte brist på personal, utan snarare på materiel av olika slag. Vissa mobiliseringsövningar sker regelmässigt för att hålla i gång beredskapen. Kroatiska ambassadören har meddelat att inga av dem som kan komma att avvisas blir aktuella för tjänstgöring i krigsmakten. Praxisbeslut har fattats både av den förra och den nuvarande regeringen beträffande bosnienkroaternas asylskäl. Vi moderater har ingen anledning att nu göra en annan analys av situationen än den som regeringen gör. Enligt vår bedömning, som är densamma som den tidigare regeringens och den nuvarande regeringens, finns inte skyddsbehov som berättigar till asyl enligt 3 kap. utlänningslagen, låt vara att det kan föreligga asylskäl i enskilda fall. Föreligger det då humanitära skäl att bevilja uppehållstillstånd? Det finns givetvis humanitära skäl som kan åberopas. Jag är i likhet med många andra berörd av den rent mänskliga dimensionen. Jag har följt frågan i snart ett år och har tagit del av enskilda personers öden. Mottagningsförhållandena i Kroatien är minst sagt påvra. UNHCR har såvitt jag förstår inte sagt nej till avvisning, men vädjat att avvisningen skall ske på ett sätt som Kroatien kan klara. Sverige brukar åberopa vikten av bördefördelning, och man kan med fog säga att Kroatien bär en stor del av bördorna. Men Sverige är dock bland de länder utanför närområdet som förhållandevis gjort det största åtagandet när det gäller insatser med anledning av de tragiska effekterna av det forna Jugoslaviens kollaps. Detta gäller både insatser i närområdet och beviljande av uppehållstillstånd för flyende till vårt land. Vad som skall anses utgöra humanitära skäl är något som regeringen kan avgöra. Över tiden har en rad beslut fattats där humanitära skäl har åberopats för att låta större grupper stanna. Ett helhetsperspektiv måste kunna anläggas och rätt signaler måste kunna ges. Man måste kunna förena ställningstagande med humanism och realism. Konsistens och likabehandling över tiden är viktiga inslag för att ge respekt för en långsiktigt hållbar flykting och invandringspolitik. Flyktingpolitiken måste i längden huvudsakligen bedrivas utanför Sveriges gränser i samverkan med andra länder och internationella organisationer och koncentreras till krisområdenas närhet. En flyktingpolitik som ständigt innebär permanent uppehållstillstånd för stora grupper med livstidsintegration som mål är i längden inte möjlig. Från moderat utgångspunkt vill jag göra följande ställningstagande. Avvisningsbeslutet skall även fortsättningsvis stå fast. Avvisning bör om möjligt ske i samverkan med Tyskland, UNHCR och Kroatien och kan kombineras med vissa insatser för ett värdigt mottagande. Försäkring måste ges av Kroatien att återvändande får en rättslig position som berättigar till skydd och uppehåll i korrekta former. I avvaktan på att närmare överenskommelser träffas om hur avvisningarna skall genomföras bör inga avvisningar ske. Utlänningsnämnden har möjlighet om nya omständigheter inträder att återigen sända s.k. praxisärenden till regeringen eller fatta beslut som avviker från tidigare praxis. Kan Kroatien inte leva upp till sina deklarerade åtaganden måste visumtvång införas för kroatiska medborgare. Tack, herr talman.

Herr talman! Den debatt som nu pågår om de ca Bosnien, sätter fingret på en av svensk flyktingpolitiks uppenbara svagheter, oförmågan att fatta snabba beslut och ge tydliga signaler till omvärlden. Det har nu hunnit gå en ganska lång tid sedan dessa människor kom. Efterhand som månaderna gått har de invaggats i en falsk säkerhet om att de trots allt skall få stanna i Sverige. Sådana rykten har florerat i gruppen med jämna mellanrum. Senast i samband med valrörelsen förekom rykten att en ny regering eventuellt skulle kunna ändra på den tidigare regeringens beslut. Därför blir de slutgiltiga besluten när de väl kommer så traumatiska för människor. Det är det här som är så djupt inhumant med vår hantering av asylsökande. Vi tar så lång tid på oss att fatta beslutet och sänder därmed oklara signaler till omvärlden och försvårar ett återvändande till hemlandet. Redan när de första bussarna kom till södra Sverige för drygt ett år sedan, med den nu aktuella gruppen, stod det klart för den ansvariga myndigheten Invandrarverket att det inte fanns grund för uppehållstillstånd. Trots det tog det tid innan Sverige fick fram sådana signaler till Kroatien som innebar att de organiserade resorna stannade upp. Under tiden man höll på med detta hann många påbörja resan och anlända till Sverige. Förra våren diskuterades situationen i Kroatien. Den föregående regeringen och den dåvarande ansvarige ministern i fyrklöverregeringen beslöt den 26 maj, precis som den nuvarande ministern konstaterade, att det inte fanns grund för tillstånd, eftersom de kunde få skydd i Kroatien. Nu ett antal månader senare har även den socialdemokratiska regeringen fattat samma beslut efter ytterligare kontakter med Kroatien. Jag delar i grunden den uppfattning som regeringen har redovisat i sakfrågan. Kroatien har skrivit under Genèvekonventionen och flyktingkonventionen, och man har påtagit sig ett ansvar genom att dela ut pass och medborgarskap till dessa människor. Därmed har man också enligt de internationella konventionerna en skyldighet att ge dessa människor ett skydd. Herr talman! Detta är en grupp som innehåller många individuella öden. Det finns anledning att verkligen fullfölja den individuella prövningen. Även om merparten av dessa människor kan få skydd i Kroatien kan det finnas individer som av olika anledningar ändå har ett skyddsbehov som går utanför det som Kroatien kan ge. Jag tycker därför att det är viktigt att poängtera den individuella prövningen av ärendena. Herr talman! Jag är däremot litet mer kritisk till formerna för hur regeringen har hanterat beslutet. När man valde att inte offentliggöra brevet från Kroatien skapade man en situation där det blev misstänksamhet och tvivel kring beslutsunderlaget. Jag tycker över huvud taget att den form vi har när det gäller att hemligstämpla handlingar i flyktingpolitiken ibland leder till motsatt effekt, dvs. i stället för att öka trovärdighet skapar vi misstänksamhet och tveksamhet om innehållet i vår flyktingpolitik. Centerns uppfattning är att vi generellt sett måste vara öppnare och använda hemligstämpeln i mindre omfattning när det gäller det underlag på vilket vi fattar beslut i flyktingpolitiken. Det gör det möjligt att föra en öppnare och sakligare debatt om vår asylpolitik. Herr talman! Enligt min uppfattning har Kroatien påtagit sig ett stort ansvar för dessa människor genom att sälja pass och medborgarskap. Det är möjligt att man då inte fullt ut förstod innebörden i det man gjorde när man delade ut passen. Men av de uttalanden som i dag kommer från ansvariga företrädare från Kroatien tror jag att man inser sitt ansvar och är beredd att leva upp till det, enligt de uppgifter och försäkringar man har lämnat till den svenska regeringen. Men man har samtidigt också insett att man har försatt sig själv i en omöjlig situation. Landets resurser räcker inte till för att leva upp till utställda åtaganden. Det är därför man ger ifrån sig så motstridiga signaler, och det är därför man vädjar om stöd och hjälp. Det reser naturligtvis ett antal frågor om hur vi skall hantera den nuvarande situationen. På vilket sätt kan vi hjälpa Kroatien? Under vilka former kan ett återsändande ske till Kroatien? När kan ett återsändande ske? Herr talman! Vi har under den senaste tiden kunnat se hur många människor i vårt land har engagerat sig mycket starkt för denna grupp. Svenska kyrkan med ärkebiskopen i spetsen och andra kyrkor och samfund har starkt engagerat sig och sagt att de är beredda att ta ett ansvar för dessa människor. Detta är någonting vi skall ta fasta på i den här debatten. Jag vill gärna sända över den signalen till invandrarministern. Låt oss utnyttja kyrkornas och samfundens engagemang i den fortsatta hanteringen av den här frågan. Vi har länge talat om att vi i den svenska flyktingpolitiken skulle utnyttja de frivilliga organisationerna och låta dem ta ett större ansvar i flyktingpolitiken. Det finns nu en möjlighet att göra det. Jag tycker därför att ministern skall inleda diskussioner med Svenska kyrkan, kyrkorna i övrigt, samfunden och frivilligorganisationerna om hur de skulle kunna medverka i ett värdigt återsändande. Det skulle vara att inte bara ta ett moraliskt ansvar utan också ett praktiskt och ekonomiskt ansvar för det som nu måste ske efter att regeringen har fattat sitt beslut.

Herr talman! Nyheterna i morse berättade om allmän mobilisering i Kroatien. Den omfattar alla män över 17 års ålder, även flyktingar kan komma att omfattas. Vi vet att spänningen i området stiger dag för dag. På fredag löper Unprofors mandat ut utan att något slutligt beslut om förlängning har kunnat fattas. Spänningen mellan Kroatien och Krajina ökar också dag för dag. I Bosnien är den vapenvila som förhandlades fram före jul i praktiken bruten. Jag vill vara väldigt precis i den fråga vi nu diskuterar. Vi vet att Leif Blomberg har ett svårt arbete. Vi vet också att Sverige inte ensamt kan klara flyktingproblemen i det forna Jugoslavien. Vi kräver heller inte från Folkpartiets sida att de bosnier med kroatiska pass som lever i Sverige skall få permanent uppehållstillstånd. Vi har framfört ett enda krav: Avvisa inga bosnier till Kroatien så länge läget är så extremt svårbedömt och instabilt som det är just nu. I avslutningen av invandrarministerns anförande talas om att den svenska regeringen utgår ifrån att inga avvisningar sker om risk föreligger att dessa flyktingar förs vidare från Kroatien till Bosnien eller inkallas till krigstjänst. En rad bedömare har kommit till en annan slutsats än Leif Blomberg och regeringen när man har diskuterat huruvida just den risken är stor eller liten. Den kroatiska regeringens brev, som har spelat så stor roll i diskussionen, anses av den svenska regeringens representanter vara klart, men var och en som läser det inser att det kan tolkas på flera sätt. Beskeden från den kroatiska regeringen är ju inte heller på något sätt entydiga. Vi vet att det nyligen har träffats ett avtal mellan Kroatien och Bosnien om repatriering av flyktingar som nu lever i Kroatien; de skall överföras till Bosnien. Leif Blomberg uttalar i någon av dagens tidningar att han anser att det är självklart att kroatierna avser att ta hand om de flyktingar som nu är aktuella i Kroatien; Kroatien kan inte ta hand om dem någon annanstans än i Kroatien, säger han. Det är en missuppfattning av läget i området. Kroatien och Bosnien har en federation. De samarbetar relativt nära, och de har som sagt just ett avtal om att överföra flyktingar från kroatiskt område till bosniskt. Alla som hört mig tala om Bosnien i denna kammare vet att jag anser att de strider som Bosnien för är mer rättfärdiga än de som deras fiender för. Från Folkpartiets sida stöder vi Bosniens rätt att leva och har respekt för de åtgärder man vidtar för att uppnå det syftet, särskilt i ljuset av omvärldens svek mot landet. Då kan man kanske tycka att det är egendomligt att jag tycker att de som har flytt från medverkan i dessa krigshandlingar skall ha en humanitär behandling i Sverige. Jag tycker ändå att det borde vara en självklar följd av den humanitära flyktingpolitik som jag anser att Sverige skall föra att människor som åberopar krigsvägran som skäl skall kunna få stanna i Sverige, om man bedömer risken som stor att de kommer att inkallas eller utsättas för repressalier. När jag går igenom det material vi har för att bedöma just den frågan tycker jag att det är uppenbart att de riskerna är betydande. Över huvud taget måste man ställa frågan, hur mycket besked från regeringar är värda vid en sådan här bedömning. Av tidningarna i dag framgår det också att Kroatiens ambassadör i Sverige bekräftar att det självfallet finns ett strategiskt motiv både för kroaterna och bosnierna att flyktingar återvänder och på det sättet motverkar den etniska rensning som framför allt serberna har bedrivit. Många av de här människorna har ju flytt från regeringar. Frågan är då om försäkringar från just regeringar skall väga så tungt i vår bedömning. Låt mig till sist säga att omvärlden har svikit Exjugoslavien på många sätt. Jag håller helt med dem som säger att detta problem först och främst måste lösas i området. Jag menar att omvärlden har gjort alldeles för litet för att hjälpa till med det. Till dessa svek riskerar nu ytterligare ett att fogas, nämligen att Sverige kommer att behandla dessa flyktingar på ett mycket inhumant sätt.

Herr talman! Varför har vi en flyktinglag? Varför en Dublinöverenskommelse? Varför finns det inom överenskommelse? Är det för att skydda oss mot flyktinginvasioner? Är det för att de som har de största flyktingsskälen skall få stanna? Det är uppenbart att båda ingredienserna finns i mixen av vår flykting och asylpolitik. Bosnienkroaternas behandling sätter fasadbelysning på hela asylfrågan. Håller asylrätten på att byråkratiseras bort? Artikel 14:1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 lyder som följer: Envar har rätt att söka och åtnjuta fristad från förföljelse i ett annat land. Asylrätten förstärktes genom FN-konventionen, och 1990 fick Sverige en ny utlänningslag. Den ger med en generös praxis ett gott skydd åt flyktingar i behov av det. Men vi håller på att krympa ramarna - i Sverige, i EU och i i-länderna över huvud taget. Arbetslösheten, de ökande spänningarna mellan invandrare, flyktingar, asylsökande och svenskar betonas för att inskränka asylrätten. En distansmodell för flyktingpolitiken vinner mer och mer terräng. EU-länderna kommer att avvisa flera spontana asylsökande och lämna ökat stöd till flyktingläger i grannländer och i konflikters närområden, medan spontanflyktingar får allt större svårigheter att komma hit - genom allt ifrån visumtvång till hjälp åt Baltikum i form av skänkta spaningsfartyg som kan avpatrullera kusten så att inga båtar med flyktingar kan komma till Gotland eller svenska kusten i övrigt. När det gäller bosnienkroaterna visar Sverige prov på dubbelmoral. Vi fördömer krigen i f.d. Jugoslavien men fattar beslut om att avvisa bosnienkroater till Kroatien, som rustar upp, som den 27 mars beordrat mobilisering av 17-åringar - barn till flyktingar mobiliseras också. De flesta männen är krigsvägrare eller desertörer, och de har med sig kvinnor och ca 2 000 barn, som genom Sverigeflykten räddat sig från krypskyttar och våldtäktsmän. Av 90 kända serbiska fångläger är 20 s.k. våldtäktsläger, där man söker föda nya små serber till världen enligt en kvinnlig forskare, Ivana Ivkovic, som talar om folkmord genom våldtäkt; hon var nyligen här i Stockholm och talade på högskolan. Får de avvisade stanna i Kroatien står de med sina kroatiska pass inför en mobilisering. Återsänds de till de säkra zonerna i Bosnien-Hercegovina står de med sin bosniska nationalitet inför allmän mobilisering. Representanter för Sverige talar så vackert om att dela bördorna när det gäller flyktingar. När det gäller dessa bosnienkroater har vi en möjlighet att visa att vi menar allvar. Kroatien har närmare 400 000 flyktingar, den allt överskuggande delen från Bosnien Hercegovina. I det krigshärjade och därför fattiga Kroatien har man svårt att klara att ge dem skydd. Kanske det bara behövs ett tillfälligt skydd i Sverige? I Kroatien har de visserligen pass men inte hemvistort där - det heter prebivaliste. Alltså kan de inte få ID-kort, som ensamt öppnar möjligheter att överleva i landet, även om också det är förenat med svårigheter. Alltså återstår endast att återvända till Bosnien, dit vi inte skickar tillbaka flyktingar. Nu lovar dock dr. Rebic, Kroatiens invandrarminister, att de med hemvistort i serbkontrollerade områden kan erhålla flyktingstatus. Men Kroatien behöver i så fall hjälp till sina stora flyktingläger redan i dag. Riskerna är uppenbara att en stor grupp av bosnienkroaterna sänds till Bosnien och mobiliseras där och att en grupp, beroende på varifrån i Bosnien de ursprungligen kommer, får stanna och männen mobiliseras i Kroatien. I båda fallen är familjerna hänvisade till yttersta fattigdom och får dåligt skydd för sin säkerhet. Alltså, invandrarministern, låt oss i Sverige vara med och dela bördorna när det gäller bosnienkroaterna! Tolka utlänningslagen och breven mindre doktrinärt och breven med den misstänksamhet nöden kräver, så att Sverige följer lagar och överenskommelser med hedern i behåll! Baltutlämningen och tillbakasändandet av judar är inget vi skall upprepa. Krigsfaran i Kroatien är överhängande och i Bosnien pågår kriget varje dag och så gott som överallt. I morgon kan vi inte skylla på att vi ingenting visste. Vi vet - alltför väl. Lyssnar ni i regeringen och särskilt då invandrarmnistern enbart till det ni vill höra? I dag börjar striderna i Krajina, och i Bosnien höjs beredskapen. Det är hög tid att vi tar ansvar för den del av befolkningen från Balkan som vi kan ta ansvar för. Det gäller de 5 000 bosnienkroaterna och de krigsvägrare och desertörer från Exjugoslavien som befinner sig i Sverige. Det som var fred i går är krig i dag.

Herr talman! Sverige är det enda land i Europa som avvisar bosnier med kroatiska pass. Det bekräftar chefen för FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, i Orsaken till den svenska regeringens inställning är uppenbarligen att hela frågekomplexet fått bli en strikt juridisk angelägenhet. Det är bosnier vi talar om, och bosnier kan Sverige inte sända tillbaka. Men de här bosnierna fick helt enkelt kroatiska pass av den kroatiska regeringen. På så sätt kunde man undgå de visumkrav som införts i olika länder, av skäl som jag inte här skall gå in på. Så visst har Kroatien skuld i det som hänt, och visst har Kroatien ansvar! Mot den bakgrunden kan man förstå att Sveriges regering ställer krav på den kroatiska regeringen. Men frågetecknen i det här ärendet är legio. Invandrarverkets, utlänningsnämndens och regeringens hårda avvisningslinje motiveras av en skriftlig garanti från den kroatiska regeringen som det rått en del oklarheter omkring. Det har funnits mycket kritik. Till slut blev kritiken så stor att myndigheterna fann för gott att överlämna några ärenden till regeringen för vägledande praxisbeslut. Herr talman! Att ett av regeringens s.k. praxisärenden gällde en barnfamilj från en serbockuperad ort där fadern deserterat från den militära organisationen HVO är uppseendeväckande. Det är litet märkligt att beslutet i detta enskilda ärende inte kritiserats hårdare. Det verkar om som fokus mera riktats mot regeringens inställning i stort till hela kollektivet på 5 000 personer. En del har ändå satt fingret på en öm punkt när man konstaterat att invandrarministern efter regeringsbesluten förnekat att några desertörer fanns med i de familjer som berördes av praxisärendena. Här behövs ett klarläggande från invandrarministern i dagens debatt. Även när det gäller bosnien-kroater som inte är desertörer finns det anledning att inte nu avvisa dem. Om inte enbart juridiska utan även humanitära aspekter vägs in, menar jag att de borde få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Alternativet är att verkställigheten av avvisningsbesluten skjuts upp. De många osäkra faktorerna i Kroatien talar för att man inte skall hasta fram med det här ärendet. Dessa människor som har sökt en fristad i Sverige kräver inte att få stanna här för alltid. De ber oss, bildligt talat på sina bara knän, att få stanna här i landet tills läget i deras område stabiliserats - ett område i vilket alla internationella fredsstiftande organisationer har misslyckats totalt. Att välja avvisning nu är ett synnerligen illa valt tillfälle. Det rapporteras om mobilisering i Kroatien. Landet är krigshärjat, och en fjärdedel av landet är ockuperat av serbiska styrkor. FN-truppernas fortsatta närvaro är osäker. Bara detta gör att det är för mig obegripligt att regeringen står fast vid sina avvisningsbeslut i dagsläget. Herr talman! Samtidigt som regeringen i Kroatien garanterar mottagandet av bosnien-kroaterna från Sverige ingår samma regering avtal med Bosniens regering om att sända tillbaka så många som möjligt. Motstridigheten i budskapen oroar många, men uppenbarligen inte Sveriges invandrarminister. Kroatiens utrikesminister upprepar garantierna från höstbrevet. Ambassadören i Stockholm försäkrar att detta gäller. Men flyktingministern och tjänstemän på invandrarverket i Kroatien ger andra signaler. De dubbla signalerna oroar många, men uppenbarligen inte invandrarministern. Invandrarministern har sagt att bosnien-kroaterna inte får avvisas av Kroatien. Jag vill fråga invandrarministern om det räcker med löftet att de inte skall tvingas med maktmedel att återvända. Invandrarministern har också sagt att de måste få ett värdigt mottagande. Vad innebär kravet på värdigt mottagande? Kroatien har ca 385 000 flyktingar och ett dagligt inflöde av nya flyktingar. Man kämpar också med försörjnings och bostadsproblem. De som inte får flyktingstatus kommer inte att få ekonomisk eller medicinsk hjälp. De kommer inte heller att få hjälp med bostad. Är det ett värdigt mottagande? Kommer de i praktiken att ha något annat val än att antingen bo på gatan eller återvända till Bosnien-Hercegovina? Herr talman! Jag vill avslutningsvis citera vad en katolsk kardinal sade nyligen vid ett Sverigebesök: "Alla har rätt att bo i sitt eget hem och skall kunna återvända dit. Men så länge det inte är möjligt skall de inte skickas ut i den stora osäkerheten. Herr talman! Att vi inte kan hjälpa alla behövande i hela världen är inget skäl för att inte ge tillfälligt skydd till de 5 000 bosnienkroater som finns i vårt land.

Herr talman! Ulla Hoffmann talar om att vi inte har några hundraprocentiga garantier. Det är klart att det alltid är svårt, för att inte säga omöjligt, att i någon situation i livet få en hundraprocentig garanti. Sådana garantier finns normalt inte. Vi kan inte heller garantera till hundra procent. Vi kan bara notera att grunderna för besluten - jag kommer att upprepa det vid flera tillfällen - är att personer som avvisas till Kroatien men som har sitt ursprung i Bosnien inte avvisas vidare av kroatiska myndigheter till Bosnien-Hercegovina. Det är grunden för våra beslut. Vi har inte fattat något beslut i syfte att kringgå vår egen praxis, som innebär att vi inte själva återsänder någon person till Bosnien. Vi vill inte heller att människor mot sin vilja skall tas ut i krigstjänst. Det ingår också i vårt beslutsunderlag. Det är en förutsättning. Tidigare har vi fått sådana indikationer och försäkringar från den kroatiska regeringen, som också har undertecknat Genèvekonventionen utan några som helst undantag. Det är mycket viktigt att komma ihåg det. På samma grund som Sverige och den svenska regeringen nu tog ställning har också UNHCR i Sverige sagt okej till regeringens beslut. Det är viktigt att man inte har någon annan uppfattning. Förutsättningarna är desamma - inget återsändande till Bosnien och inget uttagande till krigstjänst. Det Gustaf von Essen sade tänker jag inte kommentera särskilt. I huvudsak höll han med om den bedömning vi har gjort. Jag finner ingen anledning att särskilt kommentera det. När det gäller Rune Backlunds anförande vill jag understryka den individuella förändringen att regeringen har gjort ett politiskt ställningsstagande och lagt fast en praxis som redan tidigare gällde, där en folkpartistisk invandrarminister och en borgerlig regering ansåg att man skulle kunna göra så här. Det beslutet fattades i maj. Såväl i det sammanhanget som nu sker en individuell prövning. Det gör det alltid - i alla sådana här fall. Som människa har man den rätten. Det finns också inskrivet i konventioner och lagstiftning, vilket vi följer till hundra procent. Det finns uppgifter i medier om att vi inte skulle göra det utan att myndigheterna har beslut i klump. Det är en helt felaktig utgångspunkt när man diskuterar dessa frågor. Det finns en individuell prövning och den tillämpas också. Rune Backlund är litet kritisk till hanteringen av den här frågan. Vi skulle önska en något öppnare attityd. Jag har ingen annan uppfattning. Jag har försökt att vara så öppen jag kan vara i olika sammanhang, utan att trampa på de nödvändiga sekretessreglerna. I går offentliggjorde den kroatiske ambassadören ett brev. Jag och den svenska regeringen välkomnade ett offentliggörande. Det var precis vad vi ville. När det gäller kyrkor, samfund och engagemang tycker vi precis som Rune Backlund. Tanken är också att vi på olika sätt skall försöka fortsätta att utveckla samarbetet med kyrkor, samfund och frivilligorganisationer, som är ganska omfattande. Det gäller också hjälpinsatser i Bosnien-Hercegovina, Kroatien och en lång rad andra länder. Det är någonting som vi självfallet har all anledning att fördjupa och utveckla. Lars Leijonborg är opportunismens mästare. Han tillhör ett parti som i regeringsställning har haft ansvar för den här politiken. När vi fattar samma beslut och fullföljer den folkpartistiska politiken i det här avseendet anses det i stället vara inhuman flyktingpolitik. Det gällde dock icke när samma beslut fattades av den förra regeringen på förslag av den folkpartistiska invandrarministern Birgit Friggebo. Jag tycker att det är ett egendomligt sätt att agera. Det är inte särskilt trovärdigt att en partiföreträdare lägger upp sin debatt på det här sättet. Det är faktiskt litet tråkigt att man inte vågar stå för den politik som man själv har sagt sig vilja föra när partiet var i regeringsställning. När det gäller att dela bördorna, Ragnhild Pohanka, är Sverige det land som mest av alla har tagit ett stort ansvar och kommer att ta ett stort ansvar. Vi har i runda tal tagit emot 100 000 personer i Sverige från det forna Jugoslavien. Det är mer än något annat land i ett europeiskt perspektiv kan visa upp. Sedan 1991 har vi satsat 900 miljoner kronor på insatser i det forna Jugoslavien via UNHCR, FN-styrkor och på annat sätt. Vi delar bördorna. Vi har tagit ett stort ansvar, och det skall vi fortsätta med. Rose-Marie Frebran säger att regeringen förnekar att desertörer fanns med bland de personer som regeringsbeslutet gällde. Det har regeringen inte gjort. Det fanns inga personer som har deserterat från den kroatiska armén, om de sedan har deserterat från en armé i Bosnien är det en annan sak. Vi bygger hela vårt beslut på att personer inte skall sändas till Bosnien-Hercegovina. Då måste andra beslut fattas av våra myndigheter. Om myndigheterna själva så önskar skall nya ärenden för praxisstyrande beslut översändas till den svenska regeringen. Våra villkor är slutligen - återigen - att människor inte återsänds till Bosnien och att man inte mot sin vilja tas ut i krigstjänst. Då måste också andra beslut fattas.

Herr talman! Statsrådet anser att det är svårt för regeringen som måste ta hänsyn till olika grupper, och så räknar han upp flera grupper såsom peruaner, ryska judar och somalier. Han får det att låta som om regeringen för en generös flyktingpolitik. Hade det varit så, statsrådet Blomberg, skulle vi två inte ständigt behöva ha dessa debatter om mänskliga rättigheter och Sveriges uppfyllande av internationella åtaganden. Att miljoner människor inte kan ta sig till våra gränser skall inte hindra oss från att hjälpa dem eller ge skydd till dem som lyckas ta sig hit. Statsrådet Blomberg tolkade brevet som att alla bosnier skall tas emot i Kroatien, men det står ingenting om Kroatien i brevet. Det står så här: All Croatian citizen will be accepted and taken care of. Sedan lägger statsrådet själv till Kroatien. Det står inte Kroatien. I flyktingskommissariatets handbok står att innehav av ett nationellt pass skapar en presumtion för att innehavaren är medborgare i den utställande staten, men om passinnehavaren kan göra trovärdigt att passet utställts av praktiska skäl för att möjliggöra en resa är det möjligt att kullkasta presumtionen. Det är samma typ av pass som de svenska skyddspass Raoul Wallenberg använde i slutskedet av andra världskriget för att rädda judar undan nazismen. Bosnierna har tvingats att skaffa kroatiska pass för att kunna fly till Sverige eftersom den borgerliga regeringen införde visumtvång för bosnier från den 21 juni 1993. Att få svenskt visum är så gott som omöjligt för en bosnier. Eftersom det kroatiska passet inte ger några normala medborgerliga rättigheter till de bosniska innehavarna och bara anskaffas för att möjliggöra flykten till Sverige borde de bedömas som passport of convenience, bekvämlighetspass. Då skall flyktskälen bedömas enbart gentemot Bosnien. I konklusion nr 58 från flyktingkommissariatets exekutivkommitté ställs två villkor för att en asylsökande skall kunna skickas tillbaka till ett land där han eller hon redan fått skydd. För det första måste han eller hon vara skyddad mot att sändas vidare till hemlandet. För det andra måste han eller hon få en behandling som överensstämmer med basic human standards, dvs. grundläggande mänskliga behov måste tillgodoses. En kroatisk passhandling bevisar kroatiskt medborgarskap enligt lagen om medborgarskap. Det innebär dock inte att passinnehavet ensamt och automatiskt ger innehavaren rätt till hälso och sjukvård, rätt till arbete, rätt att teckna hyreskontrakt för boende m.m. De medborgerliga rättigheterna regleras i stället genom olika lagar, bl.a. lagen om identitetskort. ID-kort är absolut nödvändigt för att en person över huvud taget skall kunna söka arbete, få hälsooch sjukvård, hyra en bostad osv. Ett sådant ID-kort kan bara sådana personer få som har sin hemvistort i Kroatien inskriven i passet.

Är det detta som är regeringens tolkning av basic human standards? Vinko Pavlovic avvisades från Sverige under hösten 1994. Här är hans beskrivning: "När vi landade i Zagreb visste inte polisen där vad de skulle göra med oss. De kunde varken bereda oss sovplatser eller tala om var vi kunde få mat eller transport. De gav oss våra dokument och sade att vi får klara oss på egen hand bäst vi kan. Det svåraste var att se mina barn uppleva eländet på nytt. Eftersom vi var på gatan blev jag tvungen att kontakta min pappas gamla kusin som är pensionär för att be om hjälp. Vi fick övernatta hos henne. Dagen efter besökte vi alla instanser vi tordes för att kunna få hjälp. Samtliga svarade att de har nog med flyktingar att vi inte kan få någon flyktingstatus. Enda sättet att få flyktingstatus var att någon som kunde ge oss bostad och sörja för oss kunde intyga detta. På kontoret för flyktingar sade de att vi måste vänta minst 2-3 månader för att få plats på flyktingförläggningen i Gasinac. Eftersom vi inte hade någon som kunde hjälpa oss att överleva i Kroatien dessa månader och risken var överhängande att man skulle skicka mig till krigsskådeplatsen i BiH, tvingades jag att åka till Mostar. Plats hittade jag där hos min hustrus släktingar. Jag är mobiliserad till militärpolisen och det är fråga om dagar innan vi skickas vidare ut till krigsskådeplats. Jag är rädd för min familjs skull, för granater har börjat regna igen över Mostar och granater väljer inte den plats där de slår ner. Häromdagen slog en granat ner på katedralen och tog livet av två små flickor och sårade flera barn, ett barn blev utan ben och ett annat blev blind." Vinko Pavlovic fick inte leva ett fridfullt liv med sin familj. Vinko Pavlovic mobiliserades under tvång i Mostar, i sydvästra delen av Bosnien-Hercegovina, strax efter ankomsten dit och dödades under tjänsteutövning i december 1994, någon vecka efter det att han skrivit brevet. Änkan och de två barnen befinner sig fortfarande i Mostar. I avvisningsbeslutet stod SIV:s standardformulering: "Enligt av verket inhämtade uppgifter i Kroatien bekräftas att förhållandena i Kroatien inte är sådana att personer med medborgarskap i såväl Kroatien som Bosnien-Hercegovina löper risk att återsändas från Kroatien till Bosnien-Hercegovina. Invandrarverket finner ingen anledning att anta annat än att Kroatien kommer att bereda familjen Pavlovic samma skydd som tillkommer samtliga medborgare i Kroatien." Enligt rapport från statsrådet Blomberg i Flyktingpolitiska rådet har de bosnier som frivilligt utan något fysiskt tvång åkt tillbaka till Bosnien inget skyddsbehov.

Herr talman! Konsistens och lika behandling över tiden är viktiga inslag för att ge respekt för en långsiktigt hållbar flykting och invandringspolitik. Vi moderater anser att flyktingpolitiken i längden huvudsakligen måste bedrivas utanför Sveriges gränser i samverkan med andra länder och internationella organisationer och koncentreras till krisområdenas närområden. Jag är själv personligen engagerad i flyktingarbete och arbete för kurdernas mänskliga rättigheter. Jag avser också att försöka resa till Irak för att studera läget. Det är ett engagemang som jag har. Jag tror på att i första hand försöka hjälpa människor där de faktiskt befinner sig. En flykting och invandringspolitik måste präglas av ett medvetet återvandringsperspektiv. Detta har också poängterats av UNHCR. Jag tycker att det är intressant att höra Folkpartiet som nu börjar tala om tillfälliga uppehållstillstånd. Det är ett ord som tidigare närmast har varit en svordom i deras mun. Vi har redan gjort ett stort åtagande för att integrera alla dem som vi de senaste åren givit permanenta uppehållstillstånd med livstidsperspektiv. Det rör sig, som Leif Blomberg sade, om över 100 000 personer bara från det forna Jugoslavien. Detta är ett gigantiskt åtagande för det svenska samhället. Vi kan dagligen se exempel på att våra integrationsansträngningar inte alltid är så lyckosamma. Låt oss i första hand nu ta hand om dem som faktiskt redan befinner sig i Sverige. Vi kan inte ta på oss all världens flyktingproblem innanför vårt lands gränser. Det är viktigt att påpeka, som Rune Backlund gör, att det är frågan om individuella prövningar i varje enskilt fall. Det innebär således att de som har ett skyddsbehov också kommer att få stanna. Vidare måste vi hela tiden följa utvecklingen i närområdet runt Kroatien och i Kroatien. Det kan mycket väl inträffa att utvecklingen blir en annan än den vi har tänkt oss. Då måste vi mycket snabbt anpassa vår egen avvisningspolitik så inte någon utsätts för något som kan vara ödesdigert. Vi måste således ha en beredskap för en annan inställning om nya omständigheter tillkommer. Tack, herr talman!

Herr talman! Jag tycker att det var bra att invandrarministern än en gång klargjorde det här med den individuella prövningen. Det förekommer alltför ofta i den här debatten den missuppfattningen att det här handlar om kollektiva beslut. Jag tycker att det finns anledning att upprepa att myndigheterna även med utgångspunkt från de ställningstaganden regeringen har tagit har anledning att pröva de enskilda ärendena i sak. Jag tycker också att det var bra att invandrarministern instämde i öppenheten i hanteringen av vår asylpolitik. Men samtidigt säger invandrarministern att han gärna skulle ha önskat att man hade kunnat lätta på sekretessen när det gäller det här brevet. Nu har vi fått kännedom om det på andra vägar. Jag tror att vi bör ta upp en ordentlig diskussion om hur vi skall använda utrikessekretessen i asylärenden. Just detta att vi hemligstämplar viktiga beslutsunderlag i asylärenden skapar så mycket av misstro och misstänksamhet och ifrågasättande av politikens trovärdighet och innehåll. Vi bör diskutera om vi verkligen skall använda utrikessekretessen så ofta som vi gör i dag. Jag skickar gärna med det som en fråga som ligger utanför det som egentligen är ämnet för dagens debatt. Sedan tycker jag ibland att den här debatten är litet egendomlig på ett par punkter. Vi är överens om att vi skall ställa krav på parterna i området. Det gäller inte bara tillämpningen av Genèvekonventionen utan även andra internationella konventioner. Vi måste få parterna i Bosnien och Kroatien och över huvud taget de parter som är inblandade i konflikten att leva upp till dem. Men när vi då får besked om att man tänker leva upp till dem, tror vi inte på beskeden. Vad är det för signaler vi sänder ut? Jag tycker att vi måste vara så ärliga om vi skall få någon trovärdighet i vårt agerande. Om vi i det internationella samfundet skall få någon trovärdighet i vårt agerande mot parterna där måste vi naturligtvis lita på de besked som de lämnar. Om det är så att man inte lever upp till detta måste vi naturligtvis visa tydligt hur vi agerar i ett sådant läge. Då måste vi verkligen ta i med hårdhandskarna mot de här länderna och klargöra att om man har skrivit på internationella konventioner och ställt sig bakom dem måste man faktiskt vara beredd att leva upp till dem. Samtidigt är situationen naturligtvis den i Kroatien att de har stora ekonomiska bekymmer. De har mycket stora flyktingproblem. Där har vi naturligtvis ett annat ansvar att hjälpa till på plats. Jag tycker att Sverige borde kunna göra större insatser i närområdet. Men jag är samtidigt medveten om att det finns begränsade ekonomiska resurser. Vi för ju ständigt en diskussion här i kammaren om andra besparingar på andra sektorer. Då är det rimligt att vi går ut till de kyrkor och samfund som i dag är mycket starkt engagerade i den här gruppen och tar en diskussion om vilka möjligheter de har att inte bara hjälpa till på det moraliska planet och på debattnivån utan också att ställa upp på den personella och ekonomiska sidan för att göra insatser i närområdet tillsammans med de statliga möjligheter som finns. Jag tycker trots allt att det är den kanske viktigaste frågan när vi nu skall diskutera under vilka former ett återsändande skall ske. Kyrkans trovärdighet vad gäller möjligheten att hjälpa till är i dag stor.

Herr talman! Invandrarministern sade i sitt första inlägg att man inte kan bygga flyktingpolitik på medierapporter. Det är naturligtvis helt riktigt. Men när han talar får jag på något sätt en känsla av att han därav har dragit slutsatsen att man inte skall läsa tidningen över huvud taget. Det verkar som om Leif Blomberg är väldigt omedveten om den dramatiska utveckling i Exjugoslavien som nu sker. När man bygger sitt resonemang på att man är konsekvent med ett beslut som fattades i maj 1994 bortser man från det enkla men viktiga faktum att läget är dramatiskt värre nu än det var i maj 1994. Vi har från flera håll hört redogörelser för de upptrappningsåtgärder som de olika parterna i konflikten har vidtagit. Det är inte bara frågan om mobiliseringar och krigsförberedelser, utan det är omfattande öppna krigshandlingar varje dag. Även om man självfallet som utgångspunkt skall ha att man kan lita på regeringar som har skrivit på flyktingkonventioner måste man också i bilden väga in rapporter från andra trovärdiga källor. Jag tycker t.ex. att Gustaf von Essen, som i olika sammanhang brukar tala om att han är katolik, borde ta hänsyn till de rapporter som Caritas har kommit med om det som drabbar flyktingar i området. Leif Blomberg kallar mig opportunist. Jag har litet svårt att förstå det påståendet. Jag var mycket tydlig med att säga att vi inte anser att den grupp vi här talar om skall få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Jag använde heller inte uttrycket "tillfälligt uppehållstillstånd", vill jag påpeka för Gustaf von Essen. Vi kräver av humanitära skäl att beslut om avvisning av bosnier med kroatiska pass skall skjutas upp tills vi med större säkerhet kan säga att de inte kommer att tas ut i krigstjänst, inte mot sin vilja återsändas till Bosnien och inte utsättas för repressalier för att de har vägrat krigstjänst. Gör man en noggrann seriös genomgång av det beslutsunderlag som finns menar jag att man inte kan komma till slutsatsen att några tillfredsställande garantier på dessa punkter föreligger. Därför vill jag än en gång vädja till flyktingministern om att använda den grundsyn han själv har angivit till att se till att besluten inte verkställs i avvaktan på att vi vet mer om läget.

Herr talman! Sveriges regering fattade ett beslut den 21 juni 1993 om att inga bosnier kan skickas tillbaka till Bosnien. Denna praxis gäller än i dag. Men avvisningshotade bosnier med kroatiska pass med hemvist i de fria områdena riskerar att skickas tillbaka dit med den svenska regeringens goda minne. Därmed bryter regeringen mot sin egen praxis. Om Leif Blomberg litar på dubbelbottnade försäkringar från den kroatiska regeringen, varför litar han då inte också på innebörden i en förordningstext som funnits i snart två år? Invandrarministern och Utlänningsnämnden kan helt lagligt ompröva beslutet. Var finns viljan? Asylrätten får inte ersättas av asylbörsen. Jag tror på beskeden, men de är ju tvetydiga. Hur kan svenska regeringen anse att de bosnienkroater som inte ges flyktingstatus i Kroatien har sitt skyddsbehov tillgodosett? Kroatiska regeringen upprepar gång på gång beskedet att det inte erbjuds någonting i Kroatien - varken bostad, sjukvård, skolgång eller någonting annat. Däremot erbjöds en "frivillig" gratis resa till Bosnien-Hercegovina. Jag tycker att det är bra att vi har axlat ett ansvar, men det gäller att dela bördorna med Kroatien. Vi vill även repatriera dem som det är möjligt att repatriera när den dagen kommer - när situationen ser annorlunda ut. Många med mig skäms i dag för att vara svensk i denna situation. Det är en stor skam för Sverige och svenska folket att vi avvisar människor - vuxna och barn - som så uppenbart riskerar att direkt skickas ut som soldater. Familjen riskerar att skickas till ett krigsområde. Det står så här i brevet: Enligt den kroatiska regeringens direktiv till SIV i Kroatien - alltså deras invandrarverk - skall bosniska flyktingar som avvisas från tredje land och påträffas i republiken Kroatien avvisas med betald resa till Hercegovina och där ombesörjas av deras flyktingomsorg. Men detta gäller inte de serbkontrollerade områdena utan de andra områdena. Det är ganska tydligt vad detta brev egentligen säger.

Herr talman! Jag konstaterar när jag lyssnar på invandrarministern att jag knappast får svar på de frågor som jag har ställt. Jag ser ingen möjlighet att tillföra något nytt i detta anförande. Jag måste upprepa de viktiga frågor jag har ställt utan att få några svar på. Jag har tagit upp å ena sidan garantierna till Sverige, å andra sidan avtalet med Bosniens regering. Varför bedöms det ena som mer seriöst än det andra? Intentionerna är mycket tydliga i avtalet med Bosnien, även om avtalet ännu inte är offentliggjort. Det skall tydligen göras på fredag. Samma motstridighet finns inom den kroatiska regeringen - mellan olika ministerposter. Vad är det som gör att utrikesministerns ord väger tyngre än flyktingministerns ord när det gäller hur dessa människor kommer att tas om hand i landet? Flyktingministern har t.o.m. talat om transitvisum i Kroatien i detta sammahang. Invandrarverkets uttalanden pekar entydigt på att trycket kommer att bli oerhört hårt på dem som återvänder och inte får flyktingstatus. Det går an att raljera om vad som kan vara en acceptabel nedre gräns för levnadsnivå. Men invandrarministern har inte klargjort vad "värdigt mottagande" skall stå för. Vad står det svenska kravet om värdigt mottagande för? Jag tänker speciellt på gruppen som inte får flyktingstatus. Är det riktigt att de inte kommer att få några sociala rättigheter? Är uppgifterna om att de inte kommer att få någon ekonomisk eller medicinsk hjälp eller hjälp med bostad riktiga? Är detta värdigt mottagande? Vad är det för oavvisliga krav som regeringen kommer att ställa i förhandlingar? Det blir väl förhandlingar med den kroatiska regeringen? Att brevet har offentliggjorts av ambassadören i Stockholm är väl inte nog? Vad är de svenska oavvisliga kraven värda när det gäller värdigt mottagande?

Herr talman! Jag blir väldigt tjatig, men det måste sägas varje gång eftersom det inte tas i beaktande i diskussionen från flera debattörer. Vad regeringen grundar sitt beslut på är brevet som utrikesminister Granic skrev till den svenska ambassadören i Kroatien, och därmed också till regeringen, i oktober förra året. Jag skall läsa ett stycke ur det: Den kroatiska regeringen är också medveten om och har accepterat den svenska regeringens beslut av den 26 maj 1994 Den kroatiska regeringen önskar framhålla att alla kroatiska medborgare kommer att accepteras och tas om hand oavsett var de tidigare haft sitt registrerade hemvist. Det är väldigt tydligt. Kroatien kan ju inte, som någon har påstått, bestämma över någon annan nations territorium. När utrikesministern i Kroatien skriver till den svenska regeringen menar han självfallet Kroatien. Det borde inte behöva sägas. Om den svenska utrikesministern skriver något görs det å den svenska regeringens och den svenska nationens vägnar - inte någonting annat. Därmed har det mellan de kroatiska och svenska regeringarna ändå gjorts ett väldigt tydligt klarläggande om vad man garanterar dem som avvisas från Sverige och återvänder. Det upprepades i går av den kroatiska ambassadören här i Stockholm. Det sades på samma sätt. Mot den bakgrunden, och tills någonting annat bevisas, måste vi tro på att den kroatiska regeringen vill leva upp till FN-konventionen och det man själv har undertecknat utan undantag. Det är viktigt att vi gör det. I annat fall är det fullständigt omöjligt att föra en seriös debatt och diskussion mellan stater. Det finns hittills ingenting som tyder på att Kroatien skulle ha åsidosatt det man själv har sagt sig vilja uppfylla. Det ligger också i regeringsbeslutet om praxisstyrningen. Vi har alltså fått skriftliga och muntliga garantier. I övrigt handlar det om vad Rebic har sagt. Jag vill då redovisa följande. När Washingtonöverenskommelsen som lade grunden för den muslimsk-kroatiska federationen i Bosnien-Hercegovina ingicks, uttrycktes en rad olika avsiktsförklaringar som man knöt förhoppningar till i försöken att stabilisera händelseutvecklingen i fredligare banor. En sådan avsiktsförklaring från parterna i denna överenskommelse var att personer som drivits på flykt på grund av konflikten skulle kunna återvända när förhållandena så medger. Denna avsiktsförklaring har lett fram till att man mellan Kroatien och Bosnien avtalat närmare om hur detta skulle kunna förberedas. Det måste sägas nu, och uppenbarligen igen och igen, att det är en fråga om frivillig repatriering, återvändande, som närmare regleras i denna artikel. I sammanhanget måste sägas att det är i princip ingenting som skiljer denna ambition att lösa ett flyktingproblem från den ambition som vi här hemma i Sverige följer när vi försöker skapa förutsättningar för bosnier att kunna frivilligt återvända och delta i återuppbyggnadsarbetet när det väl blir läge för det. Det är för resten samma slags flyktingpolitik som ligger bakom den bedömning man har gjort i flertalet europeiska länder, när man till skillnad från Sverige har givit tillfälliga uppehållstillstånd i avvaktan på att flyktingar skall kunna återvända när mer fredliga förhållanden gäller. Det är viktigt att vi har detta klart för oss. Detta är vad Rebic pratar om. Det är de signalerna vi har fått. Några andra signaler har vi inte kunnat uppfatta. Vi har dessa garantier, och man förbereder en frivillig repatriering när förhållandena så medger, precis som vi gör i Sverige när vi vill rikta ett erbjudande till dem som själva önskar återvända till Bosnien och bygga upp landet, när förhållandena i Bosnien är sådana att det är möjligt att återvända. Ulla Hoffmann kräver för ett återsändande, om jag har förstått det rätt, att jobb och bostäder skall ställas till förfogande. Det är alltså mycket långtgående krav som inte ens den svenska riksdagen eller regeringen, vare sig den förra eller den nuvarande, ännu kan erbjuda människor som lever och skall verka i Sverige. Det är 600 000 människor som inte har något jobb. Dess värre är det också så att många människor inte har bostad. Det kan man inte alltid garantera, inte ens i Sverige. Vi kan självklart inte heller göra det i Kroatien. Det är så. Det är svåra omständigheter för många människor. Till Rune Backlund vill jag återigen säga att jag håller med om hans resonemang inte minst när det gäller att öka möjligheterna till samverkan med kyrkorna och frivilligorganisationerna också för att hjälpa i närområdet. Lars Leijonborg säger precis det som jag sade, nämligen att det inte får vara frågan om att de personer som återvänder till Kroatien tas ut i krigstjänst. Det tycker inte jag heller. De får inte återsändas till Bosnien, säger Lars Leijonborg. Det tycker inte jag heller. Visar det sig att de gör det och Kroatien inte kan uppfylla de löften man har gett till den svenska regeringen, har Utlänningsnämnden och Invandrarverket att göra en ny prövning av ärendena i fråga. Då får detta ligga till grund för den nya prövningen. Då kommer sannolikt besluten också att bli att man inte kan återsända dessa människor. Vi har, som Ragnhild Pohanka mycket riktigt har sagt, en praxis att inte skicka tillbaka människor till Bosnien.

Herr talman! Om det visar sig att de tas ut till krigstjänst måste Invandrarverket ompröva, säger statsrådet Blomberg. Men vad skall vi då göra med dem som har tagits ut till krigstjänst? Skall Blomberg åka ner själv och hämta dem? Den departementsdelegation som sänts ut till Zagreb redovisade i fredags i förra veckan sina intryck och vad överläggningarna med företrädare för den kroatiska regeringen ledde fram till: "Den information som lämnades vid delegationens besök och som bekräftades på högsta nivå av utrikesminister Granic innebär ingenting nytt i förhållande till den bedömning som lades till grund för regeringens beslut den 16 februari. Delegationen har inte nåtts av någon information om att någon som avvisats från Sverige mot sin vilja eller med något slags tvång sänts vidare till områden inne i Bosnien-Hercegovina. Det innebär att den asylrättsliga grunden för regeringens beslut inte har förändrats." Jag har i dag redovisat olika internationella rekommendationer som Sverige borde bemöda sig bättre om att följa. Jag har redovisat förordningar och föreskrifter som reglerar medborgerliga rättigheter i Kroatien. Jag har läst upp brev från en bosnisk man som avvisats från Sverige och som, därför att Kroatien inte kunde ge honom "basic human standards", dvs. tillfredsställa grundläggande mänskliga behov, tvingades utnyttja de bussbiljetter han erbjöds av kroatiska myndigheter. Det var en man som definitivt hade skyddsbehov i Bosnien. Varför nås inte statsrådet Blomberg eller departementsdelegationen av denna information? Varför når denna information bara mig och frivilligorganisationer, kyrkor och massmedier? Stockholm med representanter för Kroatien tills vidare avstår från att verkställa avvisningsbesluten för bosnier med kroatiska pass räcker inte. De 5 000 bosnierna med kroatiska pass måste få lugn och ro. Sverige borde därför inställa alla avvisningar också till Kroatien så länge risken för uttagning till krigstjänstgöring finns kvar. Rights den 28 mars mobiliseras nu 17-åringar. I det läget är det omöjligt att avvisa vapenföra män och deras anhöriga oavsett vad de aviserade förhandlingarna får för resultat. Så länge det finns risk för att kriget i Bosnien och Kroatien åter tar fart måste alla bosnier med kroatiskt pass få en fristad i Sverige. Regeringen gör ett stort nummer av att den har fått löfte om att inte någon mot sin vilja eller med något slags tvång skall sändas tillbaka till Bosnien. Men det handlar inte om fysiskt tvång, utan det är avsaknaden av möjlighet att överleva i Kroatien som gör att människorna tvingas tillbaka till Bosnien. När kriget bröt ut i Kroatien var tekniker från Saab på plats för att montera och installera nya vapensystem. Att Sverige har varit en storexportör av vapen till det dåvarande Jugoslavien ger Sverige ett extra moraliskt ansvar i den rådande situationen. Jag vill avsluta mitt sista inlägg med att återigen citera Vinko Pavlovic: "Det är svårt att leva i skräck hela tiden och se alla dessa tragedier - jag har aldrig förstått politiken som mördar för jag vill inte mörda eller bli mördad. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig för jag betraktas av ena sidan som fiende och den andra sidan tvingar mig att mörda eller bli mördad själv, jag vill inget av det här. Jag vill leva ett fridfullt liv med min familj och det gör man inte här."

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord kring humanitet och asylrätt. När vi skall pröva asylansökningar har vi i princip två steg i prövningen. Först skall det undersökas om det föreligger skyddsbehov och var någonstans dessa skyddsbehov i så fall bäst tillgodoses. Sedan har man att pröva om det i övrigt finns skäl att på humanitära grunder bevilja tillstånd. I fråga om bosnienkroaterna har både den borgerliga regeringen och den nuvarande funnit att det inte finns asylrättsliga grunder utan att Kroatien i enlighet med folkrätten ger alla sina medborgare skydd undan förföljelse. Hur grymt det än kan låta är fattigdom i den internationella flyktingrätten ingen grund för asyl. Återstår så om det finns humanitära skäl som skulle kunna innebära att man får stanna i Sverige. Regeringen har prövat detta och funnit att de humanitära skälen inte är tillräckliga. Om man skall förändra sin syn på detta måste man föra en debatt som skulle omfatta en ny syn på humanitära skäl som skulle kunna vara tillämplig på alla grupper och alla folk på jorden, inte bara bosnienkroaterna. Det är uppenbart att inget land skulle klara av att sätta den humanitära ribban så att arbetslöshet eller exempelvis, som sades tidigare, brist på bostäder, skulle kunna utgöra ett skäl som gör att man får stanna. Herr talman! Avslutningsvis vill jag återigen upprepa att grunderna för regeringens beslut i februari innebar att vi utgick från att ingen bosnienkroat återsändes till Bosnien mot sin vilja tvångsvis och att heller inte någon person avvisad från Sverige med kroatiskt pass skulle tas ut i krigstjänst när han kommer tillbaka till Kroatien. Sker något av detta eller båda delarna, skall också dessa beslut omprövas av Invandrarverket och Utlänningsnämnden. De har att följa de regler och förordningar som fastlagts av denna riksdag. Om man så önskar och behöver vägledning för sitt beslut överlämnar man nya praxisärenden till regeringen för beslut. Slutligen vill jag säga att Kroatien har begärt förhandlingar med Sverige om återvändandefrågor. Sådana förhandlingar kommer också att äga rum inom en nära tid. Det återstår att se vilket resultat dessa förhandlingar kommer fram till. Vi är naturligtvis själva angelägna om att försöka hitta ett bra sätt att klara ut dessa frågor tillsammans med den kroatiska regeringen.

Herr talman! I december diskuterade vi här i kammaren en avgift på lager av socker och ris. Avgiften skulle enligt majoriteten i utskottet förhindra spekulationsvinster på de överlager som fanns den 1 januari 1995. Man förväntade sig en höjning av sockerpriset och att sockerproducenter inför detta skulle öka sina lager. Vi moderater bestred bestämt att det fanns några onormala lager, några överlager. Att vi hade rätt har nu bekräftats av Jordbruksverket, som tagit in uppgifter om lagerhållningen. Verket konstaterar att det inte finns överlager i Sverige enligt de deklarationer som har lämnats. Vad beträffar ris finns det företag som redovisat något större lager än normalt, men de har då angivit skäl som t.ex. nya kunder, nya produkter och sammanläggning av företag. Det innebär att det egentligen inte heller fanns något onormalt stort lager av ris vid årsskiftet. Jordbruksverkets uppgifter omfattar inte de beredskapslager som finns i landet. Beslut om den nationella avgiften på socker fattades den 20 december här i kammaren. Den 19 december beslutade EU-kommissionen om en förordning som gäller övergångsåtgärder vad avser handeln med jordbruksprodukter med anledning av Sveriges, Finlands och Österrikes anslutning. För svensk del handlar det om avgiftsskyldighet för lager av ris och beredda champinjoner som är onormalt stora. Med anledning av den förordningen vill nu majoriteten i utskottet ändra tidigare beslut, så att inte dubbel avgift tas ut. I anslutningsfördraget till EU är det fastslaget i artikel 145.2 att varje lager av socker i Sverige som är större än det normala skall avvecklas på Sveriges bekostnad - detta för att undvika spekulation. Anslutningsfördraget som sådant skapar inte utrymme för de nya medlemsstaterna att avgiftsbelägga annat än onormalt stora lager. Den svenska nationella lagen om lageravgift lägger avgift även på den del av lagren som är att anse som normala enligt EU:s definition. Den svenska lageravgiften är således en punktskatt på socker och ris som inte stämmer överens med de åtaganden som Sverige gjort gentemot EU i samband med anslutningen. Ett av vårt lands främsta experter på EU-rätt ifrågasätter om Sverige implementerat anslutningsfördraget på ett adekvat sätt. Lagen om lageravgift på socker och ris förefaller med stor sannolikhet strida mot Vi införde här i Sverige den nationella skatten dagen före anslutningsdagen - implementeringen måste dock ske efter det att vi blivit medlemmar i unionen. EU-rätten har dessutom företräde framför den nationella rätten, oavsett tidpunkten när den nationella lagen antagits. Principen om EU-rättens företrädesrätt har gradvis utvecklats av EU-domstolen. I en rad mål har EU-domstolen slagit fast att nationell lag vilken strider mot EU-rätten skall åsidosättas, eftersom ett ensidigt nationellt agerande skulle skada EU-rättens effektivitet och konforma tillämpning av EU-rätten i medlemsstaterna. Jag yrkar därmed bifall till vår reservation till jordbruksutskottets betänkande, vilket innebär att lagen om lageravgift på socker och ris bör upphävas och propositionen avslås samt att regeringen snarast bör återkomma med en proposition som innehåller de nödvändiga implementeringsbestämmelserna.

Herr talman! Så diskuterar vi åter lageravgiften på socker. Det har väl inte hänt så mycket sedan vi fattade beslutet före jul, men det som har hänt är att EU har fattat ett beslut om avgifter på överlager av socker och ris. Det var ju vad som behövde göras. Det vi har gjort i Sverige är egentligen en överloppsgärning; det är en beskattning som vi tycker är felaktig. Den här avgiften är lika felaktig i dag som den var före jul, och därför bör den tas bort. Vi tar upp detta i en reservation. Det är så man bör gå till väga, precis som Eva Björne sade. Det behövs inte något annat än de överlagringsavgifter som EU har infört. När beslutet fattades före jul reserverade vi oss också, och då sade vi: "Huvuddelen av de lager som kommer att omfattas av den föreslagna avgiften är självfallet inte något resultat av spekulation utan bygger på sunda, företagsmässiga bedömningar och handlingsmönster." Det har nu visat sig att den bedömningen var alldeles riktig. Det har Jordbruksverket konstaterat i sin utredning. Det visar sig att det inte har förekommit någon sådan spekulation som man sade att avgiften skulle förhindra. Vi hade också ett annat motiv för vårt avslagsyrkande före jul, nämligen att en sådan här avgift pressar upp konsumentpriserna. Nu vet vi inte hur det hade blivit om man inte hade infört avgiften, men det är troligt att de lager som fanns i affärer och hos grossister hade gjort övergången till de högre priserna mjukare, vilket hade varit en fördel från konsumentsynpunkt. Det finns alltså inte särskilt många motiv för att ha den här avgiften. Det är en straffbeskattning som inte borde förekomma. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den reservation som vi har fogat till detta betänkande till riksdagen.

Herr talman! Liksom de två föregående talarna vill jag yrka bifall till motionen i ärendet. Vi får nu se vad den punktskatt, som vi får kalla det, som infördes på socker och ris i december egentligen handlar om. Det handlar inte alls om att beskatta några överlager, utan om att beskatta en spekulerad prisökning på ris och socker. Vem som drabbas av punktskatten på ris och socker är ganska lätt att räkna ut. Det är de grupper som handlar basmat för en stor del av inkomsten. Det är de grupper som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som gick ihop om denna punktskatt, i vanliga fall - och framför allt i valrörelsen - brukar säga sig vilja värna. Det är de medborgare som har låga inkomster. När man införde punktskatten på ris och socker motiverade man det med att EU så krävde - vilket vi i dag vet inte var sant. Det är förvånande att man så uppenbart inför en skatt som drabbar precis dem som man bara några månader tidigare sagt sig vilja värna. Man skulle kunna åtgärda detta genom att se till att propositionen dras tillbaka, återkomma och göra det som EU kräver, nämligen införa en skatt på överlager. Det visar sig att den punktskatt som infördes i december inte var en skatt på överlager - det fanns inga överlager. Ta bort skatten! Ta bort den skatt som drabbar låginkomsttagarna, som måste köpa basmat för en stor del av inkomsten! Inför det EU kräver, nämligen en skatt på överlager! Jag yrkar alltså bifall till motionen och avslag på propositionen. Se till att ni lever upp till det ni sade i valrörelsen! Inför inte en skatt för fattigt folk!

Herr talman! Den 18 december hade vi en debatt här i kammaren angående just lageravgift på ris och socker. Vid det tillfället sade vi bl.a. att vi inte skulle ha dubbla avgifter; om EU beslutade om det här skulle vi se till att inte ha dubbla avgifter. Det sade jag själv i debatten, och det sade också jordbruksministern. Den 19 december, dvs. dagen efter debatten, beslutade EG-kommissionen att avgiftsbelägga onormalt stora lager, för att undvika störningar på marknaden i samband med Sveriges, Finlands och Österrikes anslutning till EU. Därför behövs inte nya bestämmelser för att förhindra dubbla avgifter och för att beräkna och upphäva de av EG beslutade avgifterna. Det är av den anledningen som vi i dag har jordbruksutskottets betänkande på riksdagens bord. Det är av den anledningen som regeringen har lagt fram en ny proposition. Det finns ingen anledning att återuppta den debatt som vi hade den 18 december. Jag vill bara göra några kommentarer till vad som tidigare har sagts. Till Gudrun Lindvall vill jag säga att det inte var en skatt utan en avgift som vi tog ut. Det står tydligt och klart i betänkandet. Med anledning av propositionen har det väckts fyra motioner, från Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, där det yrkas att den tidigare beslutade lagen skall upphävas. Det finns en majoritet för att lagen skall vara kvar och för att den nationella avgiften skall tas ut. Jag tycker därför att det inte finns någon anledning till att fortsätta att debattera denna fråga. Under behandlingen har vi i utskottet också anlitat juridisk sakkunskap på det här området i form av, som Eva Björne sade, professor Ulf Bernitz. Vi har också tagit del av juridisk sakkunskap från regeringskansliet. Här står ord mot ord, men vi finner ingen anledning att tvivla på regeringskansliets jurister. Det har också framkommit att man innan man lade fram förslaget i december hade två gånger varit ned till EU kommissionen i Bryssel för att förankra sitt ställningstagande. Vi skall också ha i minnet att professor Ulf Bernitz är anlitad av betodlarna. Herr talman! Jag tycker inte att det finns någon anledning att återuppta debatten om den nationella aspekten. Jag yrkar därför bifall till jordbruksutskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Kaj Nilsson tycker inte att det finns anledning att diskutera det betänkande som vi behandlade här i december, men så är det faktiskt, eftersom betänkandena hänger ihop. Det betänkande som nu framlagts är det som vi egentligen från början skulle ha haft, och det som kom i december skulle vi över huvud taget aldrig bort behöva behandla. Det gällde en punktskatt på ris och socker, som infördes av den socialdemokratiska regeringen därför att man tänkte sig att handlarna skulle kunna höja priset på socker efter EU-inträdet. Genom att införa punktskatten såg man till att prisökningen verkligen kom. Jag menar att det är ett olyckligt sätt att utöva styrning. Om denna punktskatt inte hade införts skulle kanske den prisökning som så småningom kommer på grund av EU-bestämmelserna ha uppskjutits, och det hade varit till gagn för dem som har små inkomster. Jag yrkade tidigare bifall till motionen, men jag menade självfallet bifall till reservationen.
Herr talman! Gudrun Lindvall säger att det är fråga om en punktskatt. Jag vill bara erinra om att den avgift som togs ut motsvarade skillnaden i förhållande till den prisnivå som EU har för ris och socker. Frågan var vem som skulle få den vinst som uppstod över en natt. Skulle den tillfalla det danska sockerbolaget och betodlarna, eller skulle de 440 miljonerna tillfalla svenska staten? Ingen blev drabbad av detta. Vi tar inte pengar från någon, utan den höjning som konsumenterna får betala sker i vilket fall som helst. Vi såg det naturligt att ta in den här avgiften till staten.
Herr talman! Man var naturligtvis inte, Kaj Larsson, från handelns sida tvungen att höja priset på ris och socker därför att vi gick med i EU. Det fanns en möjlighet till det, eftersom priset på ris och socker inom EU är högre på grund av att man där har höga priser på varor som kommer från tredje land, ofta uländer. Men det fanns alltså inget som sade att handeln i Sverige måste höja priset på ris och socker. Genom att införa punktskatten såg man till att handeln blev tvungen att höja priset på ris och socker, och det är det som jag vänder mig mot. Jag anser att om man i valrörelsen talar om att man vill värna de grupper för vilka basvaror utgör en stor del av det som man använder inkomsten till, skall man sedan inte införa en punktskatt som gör att det blir en prisökning på precis dessa produkter vilken inte är nödvändig. Det var just den effekten som uppstod. Detta skulle vi kunna rätta till genom att den nu framlagda propositionen dras tillbaka och genom att det i en ny proposition föreslås detsamma som EU kräver, nämligen en skatt på överlager. Den avgift som man tidigare tog ut på lager avsåg inte överlager utan normala lager, och jag har förstått att vi är ense med Jordbruksverket om detta.
Herr talman! Vi är nu inne i den debatt som jag tidigare sade är onödig, men okej. Än en gång, Gudrun Lindvall: Detta är ingen skatt utan en engångsavgift. Vi tog ut den en gång, den 31 december 1994. Gudrun Lindvall säger att detta drabbar konsumenterna och att man inte skulle ha fått någon prishöjning. Varför var det då så angeläget för Sockerbolaget och för betodlarna att uppvakta utskottet? Självklart var det för att få ut dessa miljoner. Annars hade man inte ansträngt sig på det viset. Och varför anlitar man nu jurister och professorer för att klarlägga detta? Är det med tanke på konsumenterna eller med tanke på att komma åt de 440 miljonerna? Jag tycker att svaret på detta är ganska klart. Jag sade också i den förra debatten här, i december, att det fanns ett skrivet avtal mellan betodlarna och Sockerbolaget av vilket det klart framgår att man skulle dela på de 440 miljonerna. Det är av den anledningen som man fortsätter att driva denna fråga.
Herr talman! Enligt Kaj Larsson skall vi inte diskutera den lag som antogs i december, men det som vi i dag diskuterar gäller en ändring av den lagen eftersom det inte var så som ni socialdemokrater trodde. Enligt EU:s definition fanns det inga överlager i Sverige vid årsskiftet. Det fanns inga överlager att ta ut någon skatt på, utan det är fråga om en punktskatt. Enligt de övergångsbestämmelser som gällde när vi blev medlemmar i EU skulle det inte tillämpas några speciella bestämmelser, utan vi skulle direkt bli fullvärdiga medlemmar. Vi skulle ta de fördelar och nackdelar som det innebär och inte som Finland ha en mängd övergångsbestämmelser. Det är då helt fel att besluta om en nationell skatt på socker och ris på det sätt som ni har gjort, och lagen härom bör upphävas.
Herr talman! Jag vill än en gång säga att det inte är fråga om någon skatt. Av propositionen och betänkandet framgår det tydligt och klart att det gäller en lageravgift, en engångföreteelse på grund av den situation som uppstod. Det gäller inte heller överlager. Det anges tydligt i det beslut som vi tog i december att avgiften gäller alla lager över 3 ton.

Herr talman! Om vi skall kalla det skatt eller avgift kan vi lämna därhän. Det är ändå fråga om pengar som skall betalas in, och det är pengar som drabbar konsumenterna. Hade den här avgiften/skatten inte lagts på socker och ris, är det möjligt att det hade kommit en prishöjning, men den hade kommit betydligt långsammare och inte som nu blivit en chockhöjning för konsumenterna, som det faktiskt blev. Den här avgiften är enligt professor Ulf Bernitz faktiskt inte förenlig med EU-rätten, och bara det borde lända till eftertanke för er i utskottets majoritet.
Herr talman! Kan Eva Björne då förklara för mig varför betodlare och Sockerbolaget ligger på så hårt och varför de hade skrivit ett avtal dem emellan om att dela på dessa miljoner, om det nu är så som Eva Björne säger, att denna prishöjning hade kommit långsammare? Förklara för mig varför man då gör på det viset!

Herr talman! Kristdemokraterna är ju inte representerade med en ordinarie ledamot i jordbruksutskottet, och jag vill därför inför kammaren markera hur vi ställer oss i den här frågan. Redan vid det förra tillfället, före jul, motionerade vi från kds och vände oss mot denna avgift eller skatt - det spelar egentligen inte så stor roll vad vi kallar den. Vi menade att förslaget vilade på en felaktig grund. Vår motion röstades ned och avgiften drevs igenom i december. Jag har studerat snabbprotokollet och där sett att Kaj Larsson redan då sade, att om det skulle bli dubbla avgifter fanns det möjlighet för Jordbruksverket att korrigera detta. Han hänvisade till det betänkande som då förelåg. Det har nu visat sig att det inte var så enkelt, och det har nu framlagts en ny proposition, där man ändå fullföljer sin klåfingrighet. Det finns en teori att om man har trampat i klaveret en gång, gäller det att hålla fast foten, och det är precis det som man gör i det här fallet. Man fullföljer den dumhet som man beslutade om i december med en ny dumhet i det betänkande som vi nu behandlar. Vi vill också från kds sida yrka bifall till reservationen.

Herr talman! När det gäller trafikutskottets betänkande nr 13, som behandlar trafikpolitikens inriktning, har jag uppfattat diskussionerna i utskottet så att det föreligger en ganska stor samsyn i ärendet. Dock vill jag anföra följande. Ett väl utbyggt kommunikationsnät är en förutsättning för ett decentraliserat samhälle. Ett decentraliserat samhälle är en förutsättning för delaktighet och demokrati. Trafikpolitikens inriktning har därför självfallet fundamental betydelse, inte enbart ur transportsynpunkt utan också ur demokratisynpunkt. Goda kommunikationer är en förutsättning när det gäller att skapa goda utvecklingsmöjligheter i hela vårt land, att tillvarata utvecklingsmöjligheterna i hela vårt land och att utveckla hela vårt land. I den alltmer internationaliserade värld som vi i dag lever i, med allt större krav på precision, kvalitet och snabba "just-in-time"-leveranser, utgör goda kommunikationer också en förutsättning för vårt näringslivs utveckling. Avståndsnackdelen i förhållande till övriga Europa måste minimeras med god infrastruktur, med goda kommunikationer. Investeringar i en god infrastruktur är alltså av största strategiska betydelse för demokrati, arbete och boende i hela landet, utvecklingen inom näringslivet i hela Därför vill vi i Centern kraftigt markera - dessutom förutsätter vi - att det regionalpolitiska målet också i fortsättningen jämställs med övriga trafikpolitiska mål. När det gäller inriktningen på investeringarna menar vi att dessa måste ske utifrån en transportekonomisk helhetssyn, där miljövänliga transportsystem prioriteras och där systemlösningar som underlättar ett snabbt flöde av både person och godstransporter - inom landet och till utlandet - bör eftersträvas. Transporternas miljöaspekter och informationsteknologin som alternativ till transporter bör betonas. Det är angeläget, ja, det är en nödvändighet, att vidta olika åtgärder för att miljöanpassa all trafik. Samordnade trafiklösningar är viktiga, liksom det är angeläget att sjöfart, luftfart samt post och telekommunikationer integreras i den fortsatta planeringen. Investeringarna i infrastrukturen måste på samhällsekonomiskt och miljömässigt bästa sätt göras utifrån varje regions specifika förutsättningar. För långväga transporter bör järnvägs och sjöfartslösningar eftersträvas. Herr talman! Det beslut som riksdagen fattade våren 1993 och som innebar en tioårig investeringsplanering i fråga om utbyggd infrastruktur var ett klokt, ett framåtsyftande och ett offensivt beslut. Med de besparingar som nu måste göras och med hänsyn till vårt ekonomiska läge accepterar Centern att några av väginvesteringarna senareläggs. Dock anser vi att programmet i huvudsak skall fullföljas under tioårsperioden. Beträffande regeringens förslag till fördelning av de olika anslagen har vi för avsikt att återkomma när respektive betänkande behandlas. Dock vill jag återupprepa behovet av och kraven på att de regionalpolitiska målen också i fortsättningen prioriteras även inom trafikpolitiken och inom hela det uppbyggda kommunikationssystemet, ända ut till det finförgrenade vägnätet i landsbygd, glesbygd och skärgård. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2 i trafikutskottets betänkande nr 13 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande om trafikpolitikens inriktning präglas, som Sivert Carlsson sade, av en ganska stor samsyn. Det är bra att en kommitté äntligen tillsatts för att se över 1988 års trafikpolitiska beslut. Det har vi krävt under lång tid, men ingen har velat ta tag i den här biten. Nu är alltså en kommitté tillsatt. Men det innebär också ett litet bekymmer, därför att i alla diskussioner i trafikutskottet hänvisar man till kommittén - hur bra förslagen än är. Den förhoppning man kan ha är väl att de tankegångar som kommer fram i motioner om inriktningen på trafikens område tas till vara i nämnda kommitté. Jag tycker att det är bra att motorvägsutbyggnader nu bromsas upp. Man skjuter dem litet framåt i tiden, kanske därför att kommittén skall ha möjlighet att se över hur och var utbyggnaderna skall ske. Frågorna om trafiksäkerheten kommer kanske också att diskuteras mer än som hittills varit fallet. Vi måste alltså komma till rätta med de trafikproblem som finns. Dessutom måste vi få ned antalet dödade och skadade i trafiken. Det behövs en bättre samordning, kanske framför allt mellan Banverket och SJ. När det i dag satsas pengar på en utbyggnad kan det vara så att SJ säger att trafikunderlaget är för svagt - om man inte får statliga eller kommunala medel, så blir det ingen trafik. Jag tycker att detta är besynnerligt. Men det går kanske att lösa detta på nämnda sätt. 1988 års trafikpolitiska beslut talar om tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, miljö och regional balans. Men i första hand den regionala balansen har inte uppnåtts i 1988 års trafikpolitiska beslut. Det finns nämligen en obalans, kanske framför allt mellan glesbygd och storstäder. När det gäller hur man skall komma till rätta med den saken hoppas jag att utredningen kan hitta lösningar. Taxor och avgifter är ett system. Men det systemet är också förenat med problem. Man får ju inte missgynna vissa trafikslag. Vi i Vänsterpartiet har sagt att en bra kommunikationspolitik är en förutsättning för att hela Sverige skall kunna leva. En bra kommunikationspolitik innebär också att man måste se till att kollektivtrafiken ökar. Kollektivtrafiken är också en jämställdhetsfråga. Alla har ju inte tillgång till bil. Framför allt äldre vuxna, kvinnor, barn och ungdomar behöver en väl fungerande kollektivtrafik. Som det ser ut i dag i samhället är det långa avstånd till exempelvis sportanläggningar. Därför måste kommunikationerna fungera, för annars ligger det på föräldrarnas ansvar att ta bilen. Det är inte riktigt. Framför allt måste man se över godshanteringen. I dag transporteras gods på vägar härs och tvärs. Det finns otaliga exempel på att man kör långa sträckor med tom lastbil, därför att man bara kör åt ett företag och därmed inte kan ta returlaster. Det kan också vara så att lönsamhetskraven gör att man inte kör. Godstrafiken på vägarna är ett stort problem inte bara därför att miljön till viss del förstörs utan också därför att det blir ökade underhållskostnader för vägnätet. Jag tycker att man skall se över underhållskostnaderna. Det gäller att inte banta för mycket där. Underhållet av vägar och järnvägar blir då, som jag ser detta, en kapitalförstöring. Denna debatt blir nog, som sagt, besvärlig framöver i och med att allting skjuts över till kommittén. I dag är det tre ärenden från trafikutskottet som skall diskuteras. Beträffande alla tre ärendena har utskottet varit finurligt nog att skriva att de här frågorna kommer att tas upp i den kommitté som nu är tillsatt. Det är mycket bra att man skall ta upp sådana här frågor. Men litet besvärligt blir det.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

Herr talman! Riksdagens ledamöter har i dag att ta ställning till trafikutskottets betänkande om trafikpolitikens inriktning. För dem som förväntat sig ett betänkande där man lyckats absorbera alla de idéer som faktiskt flödar i samhället är det en stor besvikelse att läsa betänkandet. Det är nästan med en viss aktning man måste konstatera majoritetens förmåga att vägra anpassa sig och anamma nytt tänkande. Politiskt mod är också därmed uteslutet ur bilden. För oss miljöpartister blir betänkandet en tråkig påminnelse om förlegat trafiktänkande, som fortfarande dominerar. Med denna inledning hoppas jag att det framgår att Miljöpartiets syn på trafikpolitiken står i radikal motsats till majoritetens. Trafiken, dvs. kommunikationerna, är en faktor som har avgörande betydelse i vårt samhälle. Bra kommunikationer - såväl verbala, auditiva och visibla som fysiska - ger människor frihet. Frihet är en grundsten för livskvalitet. Jag, liksom många andra, känner att bilexemplet har ett visst berättigande. Det är en frihet för individen att kunna förflytta sig. Ändå finns det anledning att ifrågasätta bilexemplet. Jag återkommer senare till det. Trafiken, kommunikationerna, är som sagt mycket viktiga och inverkar på flera sätt i våra liv och i vårt samhälle. Trafiken skapar möjligheter för näring och handel. Kommunikationernas väsentlighet i olika sammanhang är mångfasetterad och kanske svår att få ett grepp om i ett helhetsperspektiv, något som det nya tänkandet kräver - dvs. ett globalt perspektiv. Jag har full förståelse för att det så här på morgonkvisten kan vara litet svårt att sätta t.ex. länstrafiken i Älvsborgs län i samband med växthuseffekten och den klimatkonvention som nu är aktuell. Men det tänkandet är nödvändigt. Vi hoppas att det så småningom kommer. Problemet med förlegade kommunikationssystem och transportsätt är ganska allvarligt, därför att dessa är så att säga mycket djupt fundamenterade i vårt samhälle. Ta t.ex. flyget. Dess främsta fördel skulle jag vilja säga är tidsvinsten. Den största nackdelen med flyget är att det är väldigt ineffektivt energimässigt och ger mycket stora utsläpp. Detta skulle behöva mätas per person eller kilo. Därmed blir bilden ganska tydlig. Sjöfarten är däremot mycket energieffektiv men står får mycket stora utsläpp av t.ex. kväveoxider, svaveloxider och kolmonoxider. Det välbekanta tåget är ett av de renaste transportsätt som vi känner till. Men tågtrafiken är en väldigt kapitalintensiv verksamhet som med stor svårighet bär sina kostnader. Bilismen ger svåra konsekvenser för vårt samhälle. Problemet är inte en bil. Problemet är inte heller tusen, tiotusen eller en miljon bilar. Problemet är flera hundra miljoner bilar. Det är så samhället ser ut i dag. Vi lever i ett bilsamhälle. Frågan är hur mycket det skall inverka för att vi skall förändra förhållandet. Är det en naturlag att bilismen skall öka eller inte? Somliga säger att det är det. Jag och många med mig säger att det inte är det. Jag tror att det gäller att skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling för miljövänligare transportsätt. Vi vet att en ökning av bilismen inte är naturlagsbunden. Det är inte så att det bara kommer att bli en massa bilar, utan det är fråga om en medveten påverkan. Ett exempel på detta är just de industristöd som pumpades in i bilindustrin i EU på 80-talet, då efterfrågan på personbilar faktiskt sjönk. Tänk om man hade tagit till vara den naturliga marknadssituationen med en minskad efterfrågan i stället för att arbetsmarknadspolitiskt och regionalpolitiskt satsa på ett miljödåligt transportsätt. Att en bil ger frihet för en person håller jag med om. Jag tycker själv att det kan vara ganska roligt att åka bil. Men ett bilsamhälle är ett gissel för kollektivet, och det måste vi utgå ifrån. Det är ett gissel för dem som vi delar planeten med. Om det är någon i sittande församling som tror att vi miljöpartister vill förbjuda alla bilar och flygplan och att norrlänningar skall cykla till Stockholm i alla väder, så kan vi genast lugna er. Vi förstår att ett väldigt nytt tänkande kan leda till missförstånd och extrema slutsatser. Vi har inte heller alla lösningar på problemen, men vi har en del lösningar. För detta krävs en medveten strategi. Vi menar att det är av yttersta vikt att man verkligen har en medveten planering som absolut gynnar miljövänliga transportsätt. För detta kan inte bilsamhället vara en förutsättning. Man måste satsa på de rena transportmöjligheterna och medvetet satsa på ekonomisk styrning. Som medlem i EU har Sverige en viktig uppgift att delta i den gemensamma trafikplaneringen. Dessutom är det viktigt att inte bara centralisera, för centralisering innebär också trafikproblem. Därför är det viktigt att stärka de regioner som i dag är väldigt svaga. Trafikstockningar och överbelastning är inte de allvarligaste problemen. Avsaknaden av alternativ är ett lika viktigt problem. Därför vill vi i Miljöpartiet se en jämn regionalpolitisk fördelning av satsningarna, så att inte satsningarna bara koncentreras till storstäderna. Vi ser nämligen styrd centralisering som något ganska negativt. Kommunikationer är som sagt något väldigt positivt, men frågan är hur de utformas. Vi anser inte att utskottets betänkande bjuder på några nydanande idéer eller på något verkligt bevis på att det kommer att ske en förändring i trafikpolitiken till ett mer miljövänligt transportsystem. Det är uppenbart att många enskilda länder inom EU, som t.ex. Sverige, genomför enstaka åtgärder. Tyskland har t.ex. ett väldigt bra subventionssystem för elbilar osv. Frankrike har snabbtåg, vars miljövänlighet man i och för sig kan ifrågasätta. Men det är inte enskilda miljöåtgärder som skapar de viktiga förändringarna, utan det är en helhetssyn, något vi definitivt saknar i betänkandet. Vi tycker inte att man har råd att vänta på Kommunikationskommitténs betänkande. Vi kan helt enkelt inte vänta i två år på att det skall hända något, som Karl-Erik Persson sade. Vi måste ha politiskt mod att förändra i dag. Annars kommer det att gå mycket dåligt. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Jag vill börja med att be om ursäkt för det strul som har uppstått genom ett missförstånd, vilket gör att talarlistan blivit litet förändrad. Samhällets transportbehov har ökat i allt snabbare takt under hela 1900-talet. Olika former av transporter av gods och människor ställer olika krav på kommunikationssättet beroende på färdsträcka, tid och ekonomi. Vi behöver därför goda förutsättningar för en mångfald av kommunikationssätt. Den som skall transportera något eller skall genomföra en resa måste kunna väga de olika kommunikationsmöjligheternas för och nackdelar mot varandra och därefter välja det kommunikationssätt som passar de egna förutsättningarna bäst, sett utifrån kostnad, kapacitet och andra faktorer. De olika transportmöjligheterna är en förutsättning för att den enskilda människan skall kunna utnyttja sin frihet att fritt förflytta sig och för att företagen skall kunna finna de mest effektiva transportlösningarna. Vårt lands geografi understryker behovet av att utifrån olika förutsättningar finna det bästa transportsättet. Skillnaderna mellan glesbygd och tätort är stora, och landets vidsträckta utformning ställer särskilda krav. Även för att uppnå den mest samhällsekonomiska lösningen bör vi sträva efter en konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen. De olika trafikslagen måste på sikt bära sina egna kostnader, inklusive påverkan på miljön. Olika kommunikationssätt skall varken subventioneras eller straffbeskattas. För att detta skall bli möjligt krävs så marknadsanpassade lösningar som möjligt, utnyttjanderelaterade finansieringar, fortsatt avreglering, privatisering av statliga trafikföretag, konkurrensutsättning av de verksamheter som fortfarande bedrivs som monopol och en fördelaktig reglering. I en lågkonjunktur kan det vara motiverat med en högre nivå än den normala på investeringar, vilket också beslutades om av den borgerliga regeringen. I nuvarande högkonjunktur kan det vara motiverat att minska ambitionsnivån för infrastrukturinvesteringar. I nuläget är det dessutom en fullständig nödvändighet för att bidra till en sanering av statsfinanserna och därmed en sänkt räntenivå, vilket på sikt gör de fortsatta investeringarna billigare. Vi moderater har presenterat ett omfattande och konkret sparprogram. Vi har valt att inte ducka utan att se sanningen såsom den är. Mot bakgrund av de senaste veckornas ekonomiska utveckling - den så sent som igår ytterligare försvagade kronan och de höjda räntorna - utgör vårt program en sparmeny som Göran Persson kan luta sig mot den dagen han kommer till insikt om att Sverige behöver ett kraftigt sparpaket. Inom trafikpolitikens område har vi främst valt att utsträcka tiden för det fullständiga genomförandet av det 98-miljardersprogram för byggande av vägar och nyinvesteringar i stomjärnvägar som den borgerliga regeringen tog fram och som riksdagen fastställde. Vi anser att det är acceptabelt om programmet tar ytterligare något eller ett par år att genomföra, men vi är fast beslutna att genomföra programmet. Det är nämligen bättre att i nuläget underhålla de vägar och järnvägar som vi har än att bygga nya som vi inte har råd att underhålla. Utöver nivåsänkningen av investeringar i infrastrukturen har vi föreslagit ytterligare besparingar på drygt 800 miljoner kronor. Dessa besparingar har inriktats på minskade subventioner och en ökad marknadsanpassning, vilket även förutsätter en fortsatt avreglering och konkurrensutsättning av de berörda verksamheterna. Det är bara att beklaga att Socialdemokraterna inte har vågat ställa upp på våra besparingsförslag, men det sviktande modet är ju kännetecknande för hela budgethaveriet. Vi förespråkar att varje trafikslag skall bära sina egna kostnader, inklusive påverkan på miljön. Inom vägtrafikens område medför detta ett behov av klarare redovisning av biltrafikens kostnader och intäkter, vilket kan uppnås genom att delar av de nuvarande skatterna på fordon och drivmedel görs om till en allmän vägavgift som relateras till det verkliga utnyttjandet av vägarna. Vidare anser vi att trafikbeskattningen bör harmoniseras med vad som huvudsakligen gäller inom övriga EU. Detta är inte minst viktigt för att våra svenska trafikföretag inte skall erhålla konkurrensnackdelar. Investeringarna i infrastruktur måste i framtiden hållas på en mer jämn och långsiktig nivå. Av den anledningen bör kommunikationspolitiken på sikt erhålla ett eget mål, t.ex. relaterat i procent av BNP. Vägunderhållet har under många år eftersatts. I framtiden bör man koppla underhållsanslagen till befintliga och nya investeringar för att undvika kapitalförstöring. Marknadslösningar för nya trafikinvesteringar bör prövas där så är möjligt enligt den modell som användes för exempelvis Arlandabanan. Kollektivtrafiken bör alltid upphandlas i konkurrens. Järnvägsföretagen måste bli mer marknadsorienterade. SJ:s roll som myndighet bör upphöra. Verksamheten måste avregleras och prissättningen bli fri. Konkurrens mellan företagen skall tillåtas, och spåren skall öppnas för trafik av andra än det stora nationella företaget. Genom att Banverket ansvarar för infrastrukturen och myndighetsutövningen samt att konkurrens tillåts kan SJ på sikt bolagiseras och så småningom även privatiseras. Banverket skall upphandla investeringar och konkurrens mellan marknadens aktörer för att minska kostnaderna. Även en upphandling i konkurrens av trafiken på de olönsamma järnvägslinjerna bidrar till att minska statens utgifter. Vid en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen bör integration med det västeuropeiska järnvägsnätet prioriteras. Inom sjöfartsområdet bör de svenska rederierna ges samma möjligheter som övriga svenska företag att bedriva verksamhet i utlandet på samma villkor som gäller för de utländska konkurrenterna. Inom den europeiska unionen måste den svenska regeringen kraftfullt verka för en gemensam sjöfartspolitik som utan subventioner och diskriminerande lagstiftning bygger på affärsmässigt sunda förhållanden. En översyn av reglerna för partrederier måste göras i syfte att öka tillströmningen av riskvilligt kapital, och återanskaffningsfonderna för skepp bör återinföras. Den avreglering av luftfartsmarknaden som den borgerliga regeringen initierade har bidragit till att öka konkurrensen och sänka prisnivån. Det finns ej heller några argument för att staten skall vara delägare i ett flygtrafikbolag, varför det svenska moderbolaget i SAS bör privatiseras. Luftfartsverket verkar redan i dag självfinansierat och i bolagsliknande form. Detta gör en framtida bolagisering och på sikt en privatisering möjlig. Ett första steg är att privatisera Arlanda flygplats, vilket ger ökade möjligheter att finna riskvilligt kapital för de nödvändiga nyinvesteringarna. Slutligen, herr talman, vill jag understryka vikten av att vi inom ramen för EU-samarbetet verkar i samma riktning som jag här har antytt. I synnerhet är det viktigt att verka för en konkurrens på lika villkor mellan svenska och övriga länders transportföretag.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

Herr talman! Vice ordföranden i trafikutskottet hade gjort en miss när det gäller talarlistan. Men från socialdemokratiskt håll är vi generösa. Därför bjuder vi på den här möjligheten att komma in i debatten. Herr talman! I det här betänkandet behandlas två förslag från regeringen. Det ena handlar om besparingar inom departementets område. Det andra förslaget innebär att investeringsplanerna i framtiden skall revideras vart fjärde år i stället för som nu vart tredje år. Dessutom har utskottet i betänkandet behandlat ett stort antal motioner som handlar om trafikpolitikens inriktning och även om infrastruktursatsningar i olika delar av landet. Herr talman! 1988 fattade riksdagen beslut om det övergripande målet för trafikpolitiken. Det var att erbjuda medborgarna i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Under fjolåret ansåg riksdagen att det på nytt var dags att se över trafikpolitiken. Man beslutade att tillsätta en kommission som fick i uppdrag att utarbeta en ny nationell kommunikationsplan. Regeringen har fattat beslut om direktiv till kommissionen, och den har även tillsatts. Kommissionen skall ur ett helhetsperspektiv utreda trafik och informationsteknikens frågor. Förutom rena trafikfrågor skall kommissionen även se över miljöfrågorna, infrastrukturens utformning, investeringsplanernas inriktning, dimensionering av trafiken, finansieringsfrågor, regionalpolitiska effekter samt åtgärder på informationsteknikens område. När det gäller informationstekniken skall man också titta på tele och datakommunikationernas möjligheter. Karl Erik Persson sade att han var besviken över att frågan om den regionala effekten på trafiken saknades. Men det finns alltså med i utredningens uppdrag, och det är någonting som vi kanske får anledning att återkomma till senare. Kommissionen har mycket vida direktiv som skall bilda ett underlag för att få ett samlat kommunikationspolitiskt ställningstagande, som regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen 1997. Men det pågår också ett stort antal andra utredningar inom departementets område. Det handlar om att lägga fram ett långsiktigt sjöfartspolitiskt program. Det finns en särskild kommitté som arbetar med ökad sjösäkerhet. Inom departementet arbetar man med informationsteknikprogram. Utredning pågår om hur vägtullar skall vara utformade. Dessutom är Trafikoch klimatkommittén i slutskedet av sitt arbete. Det är alltså ett väldigt brett fält som täcks. Alla motioner som har behandlats i detta betänkande berörs på ett eller annat sätt av de pågående utredningarna. Därför har utskottsmajoriteten ansett att riksdagen nu inte bör ta ställning till de enskilda förslagen. Enligt utskottets mening är det riksdagens och regeringens uppgifter att anvisa medel och att ange övergripande ramar och riktlinjer för investeringsplaneringen. Med en sådan här målstyrd organisation bör riksdagen normalt inte ta ställning till konkreta krav på investeringar och underhållsåtgärder i olika delar av trafiksystemet. Det är anledningen till att utskottet avstyrker ett ganska stort antal motioner just på det här området. När det gäller besparingar har man inom departementet ålagts att fram till 1998 göra en besparing på 2,9 miljarder kronor. Från utskottets sida ser vi det statsfinansiella läget så allvarligt att vi inte har något att erinra mot denna besparing. Det innebär i praktiken bl.a. att vissa senareläggningar måste göras av infrastruktursatsningar, och det gäller såväl väg som järnvägsinvesteringar. I fråga om investeringsplaneringen föreslår regeringen fyraåriga perioder i stället för som nu treåriga. Detta är en uppfattning som också utskottet delar. Det har att göra med att riksdagen har beslutat om fyraåriga mandatperioder. I konsekvens med detta bör också perioderna när det gäller investeringsplaneringen förlängas. Så några ord om EU. Vårt medlemskap I EU innebär att vi nu har nya möjligheter att tillsammans med medlemsländerna utforma trafikpolitiken. Utskottet anser att det ligger ett stort värde i att vi i så stor politisk enighet som möjligt kan vara pådrivande i frågor som gäller utformningen av trafikpolitiken, miljöanpassade kommunikationer, strävandet efter likvärdiga konkurrensvillkor för olika trafikgrenar och infrastrukturens utbyggnad i Europa. Men medlemskapet i EU innebär självfallet inte att förbindelserna med Östeuropa skall försvagas. Utskottet förutsätter att regeringen kommer att föra diskussioner med bl.a. länderna runt Östersjön om infrastrukturens utbyggnad. Fru talman! Det råder ganska stor samsyn mellan de olika politiska partierna när det gäller de övergripande trafikpolitiska målen. Trots detta har fyra reservationer fogats till betänkandet. Även Sivert Carlsson och Karl-Erik Persson var inne på den samsyn som råder, vilket vittnar om att vi har varit ganska överens. Det mesta som tas upp i dessa reservationer ingår i det uppdrag som de omnämnda utredningarna redan har. Därför är det svårt att förstå varför reservationerna över huvud taget har avgivits. Vi har här i riksdagen tillämpat principen att när utredning pågår, får utredningen verka och arbeta färdigt innan vi går in och bryter. Våra kamrater som har fått i uppdrag att sitta i dessa utredningar skulle nog inte bli så glada om riksdagen började att fatta beslut på områden som de har att utreda. Jag kan konstatera att moderaterna nu i sin reservation accepterar någon form av vägtullar - det rör sig i alla fall om någon sorts belastning för trafikanter. Men man kallar det för trängselavgift. För övrigt tycker jag att både Wiggo Komstedts anförande och reservationen andas något av marknadens lovsång. I Miljöpartiets reservation har jag fastnat för en speciell mening. Jag citerar: "De fördelar som bil och flyg erbjuder är emellertid så pass uppskattade och etablerade att det krävs alternativ som inte stör samhällets funktion och utveckling." Är det detta som är den nydanande idén? Jag måste säga säga att jag har väldigt svårt att tolka vad som står i den här meningen. Men jag tolkar det så att Miljöpartiet ändå inser att det inte är med restriktioner och politiska beslut som detta styrs, utan det är medborgarna som styr valet av kommunikationsmedel. Elisa Abascal Reyes sade att vi lever i ett bilsamhälle, men att detta inte är naturlagsbundet. Ja, det kan jag väl ställa upp på. Sedan sade hon att Miljöpartiet inte menar att norrlänningarna skall cykla till Stockholm. Nej, tack och lov för det. Jag vill lova Elisa Abascal Reyes att jag har en viss erfarenhet. Skulle det vara så att jag skulle cykla till Stockholm för att fullgöra mitt uppdrag i riksdagen fick jag åka hit på hösten och hem eventuellt till jul. Sedan fick jag cykla tillbaka till Stockholm i januari och cykla hem på sommaren. Jag skulle inte hinna cykla. Jag vet också vad det innebär att vara norrlänning, bo i ett glesbygdslän och tro att man skall kunna utnyttja allmänna kommunikationer. Jag tycker att Miljöpartiet borde fundera litet grand. Vi skall naturligtvis verka för en miljövänlig trafik, men jag ställer inte upp på tanken att vi på något sätt skulle förbjuda människor att köra bil. Fru talman!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

Fru talman! Monica Öhman sade att jag var rädd att de regionalpolitiska frågorna skulle komma bort. Nu är ju inte jag så lättskrämd av mig. Och förresten är jag så pass läskunnig att jag har kunnat ta del av direktiven. På s. 12 står det också om regionala effekter. Så jag är inte alls rädd för att de skall komma bort. I så fall har Monica Öhman misstolkat mig. Vad jag sade var att man måste beakta de regionala problemen, kanske på ett annat sätt än vad man gjorde i 1988 års trafikpolitiska beslut. Sett utifrån det beslutet och hur kommunikationerna ser ut i regionerna i dag, har man ju misslyckats. Det var så jag menade, och det var därför som jag tog upp den frågan. Framför allt glesbygden har inte fått några bättre kommunikationer. Sverige har inte blivit som man från Televerket sade, dvs. mycket rundare med de nya telekommunikationerna. När det gäller trafikpolitiken i övrigt ser Sverige ut som det gör. Sedan återkommer jag till detta med kommittéerna. Jag har inte uttryckt annat än att det är bra att de har tillsatts. Som jag ser det är det ändå litet problematiskt. Vad skall vi göra i trafikutskottet om vi inte kan göra någonting och om vi nästan blir kritiserade när vi avger reservationer? Skall man då lägga ner trafikutskottet? Eller vad skall vi syssla med under de kommande två åren? Det är ju så länge som åtminstone den här kommittén skall arbeta.

Fru talman! Elisa Abascal Reyes talade själv om de stora problemen på grund av de många bilarna. Då måste man tolka det så att ni vill minska antalet bilar. Elisa Abascal Reyes sade att det inte handlar om någon naturlag. Det är bra om vi kan verka tillsammans för att dels ställa krav på miljöindustrin att den skall förbättra bilarna, dels satsa på kollektiva lösningar där det går. Men det är inte alldeles enkelt, för man kan inte flytta över från den ena delen av landet till den andra och säga att det skall fungera med kollektiva lösningar. Jag tänker t.ex. på Norrbotten, ett område som upptar en fjärdedel av landets yta men som har väldigt litet folk, 260 000 människor. Det skall mycket till för att få kollektivtrafiken att gå runt i ett sådant län. Man får ha litet balans i debatten och inte säga att vi i alla lägen skall styra dithän. Tolkar jag den senaste repliken rätt om jag tolkar den så att vi tillsammans skall verka för bättre miljö på vägarna och i trafiken i övrigt, för bättre bilar och i den mån det går för kollektiva lösningar.